Herr talman! Jag sade inledningsvis att de förskollärare eller andra som utses till att vara skolledare självfallet kan vara mycket kompetenta och bra personer. Men det krävs någonting alldeles speciellt för att vara ledare inom skolans område. Detta är nödvändigt för att man både skall kunna leda personalen och värna om kunskaper och färdigheter, att värna om att ämnena och ämneskompetensen kommer till sin rätt. Det är detta jag har tagit upp i min fråga till skolministern. Vad avser skolministern göra för att de människor som, kanske med en annan bakgrund, kommer till skolan som skolledare skall kunna upprätthålla kunskaper och kompetens inom skolan?

Herr talman! Birgitta Rydle har frågat mig vilka åtgärder jag anser mest angelägna för att komma till rätta med bristerna i skolan. Låt mig inledningsvis markera att den svenska skolan står sig väl vid internationella jämförelser. Självfallet finns det också brister, inte heller den svenska skolan är fullkomlig. Bristerna är olika från skola till skola och måste därför åtgärdas lokalt. Detta är också ett skäl till att kommunerna nu har fått genomförandeansvaret för skolan. Därmed skapas förbättrade förutsättningar för den lokala utvecklingen av verksamheten. Den skrift, Skolan behöver dig, som är utgångspunkt för Birgitta Rydles fråga skall ses som ett led i arbetet med att engagera föräldrarna i skolan och därmed bidra till att förbättra den. Jag vill emellertid nämna några områden som jag mera generellt anser bör förbättras. Det gäller förankringen i det egna kulturarvet -- vår historia och vårt språk -- för att förstå det egna samhället och den kulturella mångfald som finns i Sverige. Det gäller också de krav på utbildningen som ställs av den ökade internationaliseringen. Många elever har påbörjat sin utbildning i något annat land, och fler och fler vill bedriva delar av sina studier i andra länder. Språkprogrammen måste bl.a. förstärkas. Slutligen gäller det miljökunskap, som måste bli ett centralt kunskapsområde i skolan. Eleverna måste få sådana kunskaper att de kan ta ställning vad gäller den egna livsstilen och delta i det demokratiska beslutsfattandet. Den svenska skolan är en bra skola med mycket kompetenta lärare som gör ett mycket bra arbete. Enligt min mening bör vi gå vidare i vår strävan att förändra den så att de potentiella utvecklingsresurser som finns bland elever, lärare, skolledare, skolpolitiker och föräldrar kan tas till vara.
Herr talman! Jag tackar skolministern för svaret på min fråga. Skolministern har alldeles rätt när han säger att det är skriften Skolan behöver dig som är utgångspunkten för min fråga. Jag har ställt frågan därför att Göran Persson alltid när vi moderater talar om det som skolan har misslyckats med säger, att moderaterna bara är inriktade på att svartmåla. Men nu erkänner Göran Persson i skriften att allt inte är bra i den svenska skolan. Jag skulle då kunna använda hans eget uttryckssätt, det han själv använder i andra sammanhang, och säga att han svartmålar. I skriften står det ordagrant: ''Visst finns det saker som vi lyckats mindre bra med.'' Det som ''vi'' -- och med ''vi'' måste Göran Persson mena socialdemokraterna -- lyckats mindre bra med -- en skön omskrivning för att det har gått snett -- kan väl inte allt vara lika illa. I så fall vore det ju riktigt dåligt. Vad jag ville veta med min fråga var: Vilken åtgärd anser skolministern vara mest angelägen för att råda bot på bristerna? Vilken brist anser alltså Göran Persson vara den svåraste?
Herr talman! Skolan är inte riktigt så enkel och okomplicerad att man kan peka ut det ena eller det andra. Den vardag och verklighet vi lever i ser nämligen, som jag sade, olika ut från plats till plats. Jag blir, herr talman, litet rörd när fru Rydle plötsligt har kommit till insikt om att skolan i Sverige är bra och när jag beskylls för att svartmåla på grund av att jag -- eller rättare sagt skolöverstyrelsen -- i en skrift har uttryckt den uppfattningen att ett och annat faktiskt bör kunna göras bättre. Om det vore på det viset, herr talman, att de som satt i det ansvariga ämbetsverket hade uppfattningen att allting var fullkomligt och om jag som politiker hade uppfattningen att allting var färdigt och avklarat, då skulle vi faktiskt ta vårt ansvar på fel sätt. Den typen av förhållningssätt är någonting helt annat än den kanonad av beskyllningar som fru Rydles parti riktar mot den svenska skolan och mot arbetet som bedrivs där. Detta är vad vi har levt med under snart tio års tid. Vi har, säger man, innehaft ministerposten under den här perioden utan att lyckas göra någonting av det. Det vet vi om. Det är det som svartmålningen har gått ut på, och det är det som jag har vänt mig emot. Om det som fru Rydle efterlyser är något slags intellektuellt samtal kring vad som kunde göras bättre ställer jag självfallet gärna upp på det. Men därifrån till den vanliga moderata beskrivningen av att situationen är katastrofal, är steget mycket långt. Och det är det som svartmålningen har avsett i tidigare debatter.
Herr talman! Att det är SÖ som har gett ut skriften är väl en sak, men Göran Persson har ju faktiskt själv skrivit under den; hans namn står här. Skolministern anser att det är just svartmålning vi ägnar oss åt när vi talar om att vi vill rätta till bristerna i skolan. Jag vill något gå in på skolministerns svar. Där står att den svenska skolan står sig väl vid internationella jämförelser, men det är väl ändå en sanning med modifikation. Vidare skriver Göran Persson vilka de brister är som man enligt honom bör komma till rätta med. Det är mycket bra att han talar om att historieundervisningen i skolan skall förbättras. Han talar om att vi måste satsa mera på språk. Göran Persson svarar i sitt svar egentligen inte på min fråga, som faktiskt gäller grundskolan. Svaret gäller däremot gymnasieskolan, som vi håller på att arbeta med just nu.
Herr talman! Fru Rydle är, trots att hon är skolpolitiker, tydligen inte riktigt uppdaterad på vad vi sysslar med inom skolpolitiken. Vi har nyligen lagt fram ett direktiv till en läroplansrevision, och i den har vi anslagit en gemensam utgångspunkt för skolformerna, både grundskolan och gymnasieskolan. Vad jag i det sammanhanget har pekat på är de nya kunskapsområden som växer fram: internationaliseringsfrågorna och kulturarvsfrågorna. Det gäller såväl för grundskolan som för gymnasieskolan. Men vi har nu sagt att detta även i samband med fostran av barnen i förskolan bör föras in som en utgångspunkt för det förhållningssätt vi har när vi möter barn. Det är alltså på det sättet vi har angripit och tacklat det hela, och det rör således både grundskolan och gymnasieskolan. Om fru Rydle tar del av direktiven tror jag nog att osäkerheten skingras ganska snabbt.
Herr talman! Vi har ju ännu inte sett vad de nya läroplanerna kommer att innehålla. Det enda vi hittills har haft att ta ställning till är de förslag som ligger i gymnasieskolspropositionen. Där förekommer ett verkligen underligt sätt att förbättra historie och språkundervisningen. Göran Persson föreslår nämligen att den skall skäras ned. Det talas i frågesvaret också om miljökunskap. Jag undrar: Vilket ämne i skolan skall ta hand om miljökunskapen, och vilka lärare i skolan i dag har en utbildning som gör att de kan undervisa i miljökunskap?
Herr talman! Vi får nog tillfälle att diskutera gymnasiepropositionen senare, så den skall jag inte gå in på nu. Jag vill endast tillbakavisa påståendet att det är fråga om en nedskärning. Den propositionen ger gott om resurser för en bra undervisning i skolan. När det gäller miljökunskap är det en viktig fråga som fru Rydle tar upp: Vem skall undervisa kring detta? Miljökunskap behöver inte vara något särskilt ämne i skolan. Jag ser framför mig att det mycket väl har plats inom både samhällskunskap och de naturorienterande ämnena men att det också kan finnas med utifrån ett etiskt resonemang om hur vi hushållar med de resurser vi fått i arv och som vi skall lämna ifrån oss till kommande generationer. Det är det breda greppet som jag efterlyser, och då handlar det om att vi får lov att påbörja en fortbildning av väldigt många lärarkategorier för att dessa skall kunna svara upp mot den kunskapsförmedling det handlar om, en kunskapsförmedling som är nödvändig om människor i framtiden skall uppträda annorlunda som medborgare och konsumenter än vad de gör i dag. Det är vad miljöfrågan faktiskt handlar om.
Herr talman! Det är klart att det behövs fantastiskt mycket fortbildning av lärare, och det är väl också att hoppas att de blivande lärarna i sin utbildning skaffar sig kunskaper som är nödvändiga för undervisning i miljöfrågor; det är ju faktiskt ett mycket stort ämne. Göran Persson nämner inte ämnet geografi, vilket också är mycket värdefullt när det gäller miljöfrågor. Jag hörde att Göran Persson någonstans hade sagt eller skrivit att det inte var så noga om man visste var Nissan ligger, bara man vet att den är förorenad. Är det ett bra sätt att tala om ämnet geografi?
Herr talman! Den debatteknik moderaterna använder trotsar all beskrivning. Jag har tidigare haft debatter här i kammaren med moderata företrädare som använder sig av falska citat. Nu kommer fru Rydle och pådyvlar mig ett yttrande som jag aldrig har fällt. Det är allvarligt, herr talman, och jag tycker faktiskt att fru Rydle borde ta tillbaka och beklaga. Så gör man inte. Det aktuella citatet som har valsat runt påstås ha fällts av en departementstjänsteman. Jag har frågat honom direkt om han verkligen har sagt på det viset. Han förnekar. Självfallet är goda grundkunskaper i såväl geografiskt hänseende som naturvetenskapligt hänseende i övrigt nödvändiga för att man skall kunna förstå dessa frågor. Fru Rydles debatteknik är ytlig, enkel och ful. Kom för allt i världen inte och påstå att jag skulle ha sagt de där orden.
Herr talman! Man måste ju kunna lita på vad man läser i pressen. Är det någon som i så fall skall be om ursäkt så är det den journalist som har skrivit artikeln och inte jag.
Herr talman! Då tycker jag nog att fru Rydle är skyldig mig det citatet så att jag själv kan jaga fatt på den som har skrivit det. Jag har följt debatten på området, och jag har hittills inte hört någon åberopa att jag skulle ha fällt detta yttrande. Det är fru Rydle som för in det i debatten. Det är ett uttryckt för den position man uppenbarligen har när man från moderaternas sida skall föra en skolpolitisk debatt. Då behöver man tydligen den här typen av grepp.

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig om vilka ytterligare åtgärder jag anser motiverade för att skapa arbetsro i skolan. Den arbetsro som frågeställaren efterlyser uppnås enligt min mening främst genom lokala åtgärder. I första hand är det naturligtvis en uppgift för berörda lärare och elever. Självfallet är också föräldrarnas medverkan viktig eftersom de har huvudansvaret för barnens fostran. Kommunerna har genomförandeansvaret för skolan. De skall genom sin skollednings och elevvårdsorganisation kunna ge lärarna det stöd som krävs när ett positivt klimat inte kunnat åstadkommas. Kommunerna kan också använda sina resurser t.ex. inom socialtjänsten. Lokalt kan man också utveckla former för samarbete med andra myndigheter.
Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret. Han hänvisar till lokala åtgärder och även till andra åtgärder som kan stå till buds. I Göran Perssons diskussion med Birgitta Rydle fäste jag mig vid att han mitt i detta meningsutbyte gav prov på en sällan sedd blygsamhet, och att han också efterlyste ett intellektuellt samtal om dessa ting. Får jag då i all ödmjukhet, herr skolminister, fråga om vi inte skulle kunna göra en del för att åstadkomma ett ännu positivare klimat i vår skola än vad vi kanske har i dag. Vad tror skolministern om följande åtgärder? Man skulle t.ex. kunna försöka att ge en ökad möjlighet för föräldrar och barn att välja skola och kanske även att gå i friskolor. Jag lämnar det därhän eftersom det är den allmänna skolan vi diskuterar, men större frihet att välja skola skulle kanske ge ett positivare klimat. Man skulle även kunna ge våra grundskoleelever frihet att välja ämnen i större utsträckning. Vi moderater har tänkt oss att ungefär 25 % av undervisningen på grundskolans högstadium borde kunna vara sådant som man kan välja till under större frihet. Över huvud taget borde man ha en större flexibilitet och en mer individuell behandling, inte den uniformering som socialdemokraterna alltför ofta gör sig till talesmän för. Man skulle kunna ha betyg på ett tidigare stadium. Då skulle de inte komma som en chock i åttan eller nian. Man skulle kunna ha betyg redan på mellanstadiet och kanske redan i slutet på lågstadiet. Och sist men inte minst, skolministern: Vad kan vi göra för att komma till rätta med bristen på behöriga lärare? Vad kan vi göra för att garantera att alla elever får undervisning i alla ämnen? Tror skolministern att detta skulle kunna bidra till att skapa ett ännu bättre och positivare klimat i skolan?
Herr talman! Jag förde den här diskussionen med Birger Hagård så sent som i föregående vecka. Jag noterar att Birger Hagård i dag har valt en annan ingång i debatten, och det hedrar honom. Föregående veckas diskussion var anmärkningsvärd. Det är bra att vi kan lämna den diskussionen åt sidan. Då var det de som inte höll måttet, herr Hagård, som skulle få lämna skolan, de som föll ur ramen, som herr Hagård uttryckte det. Jag fick några konkreta frågor igen. När det gäller friheten att välja skola slog riksdagen i stor enighet, i samband med ansvarspropositionen, fast principer för hur detta skall gå till. Jag kan inte erinra mig huruvida moderaterna reserverade sig mot det utskottsbetänkandet, men det var en bred majoritet här i kammaren som lade fast att vi skall ha den möjligheten. Vi skall dock först se till att barnen får en chans att komma till den skola som ligger närmast hemmet. Det var den restriktionen man hade, i övrigt öppnade man för den här möjligheten. Det var det första. Det andra gällde en ökad flexibilitet när det gäller ämnen inom grundskolan. Där vill jag till herr Hagård, precis som till fru Rydle, hänvisa till läroplansdirektivet. Vi utgår ifrån ett sådant resonemang. Vi måste få in den typen av valfrihet för elevernas del, framför allt i takt med att de växer i mognad och kunskap och kan ta den typen av ansvar för sina egna studier. Det tror jag är oerhört viktigt. Det genomsyrar ju också resonemanget när det gäller gymnasiepropositionen. Visst finns det mycket man kan göra pedagogiskt och organisatoriskt. Mycket görs också, och ett stort ansvar tas framför allt av våra lärare. De gör ett utomordentligt bra arbete i det här avseendet. Det är säkert den här typen av åtgärder man skall diskutera. En del är vi överens om, en del har vi skilda åsikter om därför att vi har litet olika människosyn, men så skall det ju vara i politiken. Det är bra om man får det tydligt redovisat.
Herr talman! Det är uppenbart att det i vissa fall bara är en gradskillnad och inte artskillnad mellan vårt sätt att se det hela, och det är glädjande. Jag har kanske uppfattat skillnaden som betydligt större. Frihet för föräldrar och elever att välja skola. Ja, det är riktigt att det finns en viss sådan i dag, men den är dock omgärdad av restriktioner. Kanske i allt för stor utsträckning enligt vårt förmenande. Vi tycker nog att det brister åtskilligt när det gäller flexibiliteten i den skola som bär ett socialdemokratiskt signum. Skolministern hann inte gå in på detta med bristen på behöriga lärare och att man inte får undervisning av sådana. Allt sådant inverkar naturligtvis negativt. Det finns kanske trots allt förutsättningar för att skapa en positivare atmosfär än vad man har haft förut. Förra gången vi diskuterade, herr skolminister, efterlyste jag konkreta åtgärder i besvärliga situationer. Det fick jag inte svar på. Den diskussionen för jag inte i dag. I dag är jag inne på de förebyggande åtgärderna.
Herr talman! Ulf Melin har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att hemuppgifter skall ses som ett viktigt led i skolans arbete. Bakgrunden till frågan är ett citat ur skriften, Skolan behöver dig, där man, mot bakgrund av att det på högstadiet kan hända att skrivningar och prov hopar sig, uppmanar föräldrarna att bevaka att elevernas arbetsbelastning blir rimlig. Om frågeställaren också läst vad som står i stycket ovanför det citerade hade frågan rimligen inte behövt ställas. Där står: ''En del av skolarbetet skall eleverna utföra efter skoltid: - - Läxorna är ett viktigt inslag i skolarbetet. De ger föräldrarna en vardaglig kontakt med skolan, och som förälder är det naturligt och spännande att hjälpa barnen i läxarbetet.'' Enligt min mening finns det ingen anledning att, som frågeställaren antyder, tro att hemuppgifter kommer att uppfattas som mindre viktiga med anledning av den information som ges till föräldrarna i denna skrift. Några ytterligare åtgärder på detta område är därför inte nödvändiga. Då Ulf Melin, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att Birger Hagård i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för att JAG får ta emot det här svaret i Ulf Melins frånvaro. Jag konstaterar att skolministern har en from förhoppning om att det som råkat komma fram i den här skriften inte skall leda till att man på något sätt tror att hemuppgifterna skulle vara mindre viktiga. Det var nämligen den passusen som gjorde frågeställaren, och kanske en del andra av oss, litet bekymrad. Det är viktigt att det står att läxorna är ett viktigt inslag i skolarbetet. Det är glädjande att också socialdemokraterna har insett detta. Men i nästa sats får man se en liten brasklapp om att hemuppgifterna inte får svälla ut och bli orimligt många. Jag, och många med mig, har nog inte uppfattat hemuppgifternas alltför stora omfång som det egentliga problemet. Det stora problemet har väl snarast varit kontrasten mellan grundskolan och gymnasiet. Gymnasiet bygger i stor utsträckning på hemuppgifter, på läxuppgifter och på att man själv tar reda på saker och ting. På högstadiet har det kanske varit alltför litet av detta. Det finns naturligtvis stora olikheter här, men det kan väl knappast generellt vara en sådan belastning att det måste utgå en särskild varning till föräldrarna om att se upp med detta. Vi får uppenbarligen betrakta det här som någonting av ett olycksfall i arbetet, eller också har vi varit alltför misstänksamma. Det skall vi naturligtvis inte vara. Det har varit en glad och from förhoppning hos både skolministern och skolöverstyrelsen. Den skall vi naturligtvis applådera.
Herr talman! Jag blir alltför kluven när jag hör att jag skall få applåder från herr Hagård. Men okej, jag tackar för dem. Det arbete som utförs i skolorna i dag, Birger Hagård, utgår mycket klart ifrån den pedagogiska insikten att barn lär olika fort. Vissa klarar sina arbetsuppgifter på den tid som står till förfogande i skolan. Andra behöver mer tid för inlärning, och detta dragspel för inlärning medför att en del barn får disponera tid för detta i hemmet. I det perspektivet är läxan oerhört viktig för att alla i skolan skall få en chans att tillgodogöra sig det innehåll som skolan avser att förmedla. Jag har vid många tillfällen understrukit att läxan är viktig. Vi som rör oss i skolans värld, ute bland barn, ungdomar och deras föräldrar, vet ju att man ibland möter kritik av det slag som skolöverstyrelsen har fångat upp här. Det är klart att man inte bara skall låta detta passera, utan det är rimligt att, som skolöverstyrelsen gör, peka på att det här kan bli ett bekymmer ibland. Men detta kan man rimligen klara ut genom ett samtal vuxna människor emellan. Även de vuxna eleverna kan delta i ett sådant samtal. Läxan är viktig utifrån ett pedagogiskt perspektiv, och den skall hävdas. Jag har varit mycket noga med detta. Det är faktiskt också ett uttryck för den skrift som skolöverstyrelsen har gett ut. Jag tycker faktisk den är bra.
Herr talman! Det är inte ofta jag kan applådera skolministern, och han tar ju tacksamt emot applåderna vid de få tillfällen när jag kan göra det. Vi tycks vara rörande överens om en av de viktiga pedagogiska principerna i det här sammanhanget, nämligen att läxan är viktig. Jag är glad över att jag än en gång gett skolministern tillfälle att stryka under den saken som för oss andra är så självklar.

Herr talman! Hans Dau har frågat mig varför inackorderingstillägget inom studiehjälpen inte föreslås räknas upp till den nivå som behövs för att kompensera för pris och skattehöjningar. per månad för dem med längst resväg. Detta motsvarar en uppräkning av bidraget med cirka sju procent. Jag vill erinra om att studiehjälp utgår som ett stöd till familjeekonomin. Studiehjälpen avses inte täcka alla de kostnader som en gymnasiestuderande har utan föräldrarna förutsätts också bidra efter ekonomisk förmåga. Beloppet i inackorderingstillägget är fastställt mot bakgrund av en förväntad ökning av hushållens disponibla inkomster. Det kommer således, enligt min bedömning, även i fortsättningen att vara möjligt för de gymnasiestuderande att bedriva studier på annan ort utan oskäliga påfrestningar på familjeekonomin.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag kan konstatera att detta svar är något mjukare än den förklaring som statsrådet gav i regeringspropositionen i januari. Jag tycker att man där på ett känslolöst och cyniskt sätt helt enkelt förklarar att dessa människor får bära de här utgifterna utifrån de sänkningar på inkomstskatten som kommer alla människor till del. Man höjer, som skolministern säger, tillägget med 7 %. Det täcker ju inte ens inflationen. Dessutom vet man att man får mycket stora kostnadsökningar på grund av att man skall resa till och från studieorten. Jag tycker att Göran Persson, i stället för att tala om hur mycket man har höjt detta, skall tala om att man i förhållande till CSNs förslag har sänkt det här med 320 kr. per månad. Det är ganska mycket för de människor som bor i glesbygden. Man kan konstatera att ungdomarna och deras föräldrar har en liten studietradition. De har oftast lägre medelinkomster än man har i landet i övrigt. De har också mindre antal övergångar till gymnasieskola och högskola än genomsnittet i Sverige. De drabbas ju dessutom av andra kostnadsökningar på grund av skattereformen till följd av sin bostadsort. De har mer resor, mindre avdrag och de får högre bensinkostnader för att bara nämna några. Jag vidhåller min fråga: Vad kan statsrådet ge för motiv till att dessa människor skall uppoffra sig mer än andra? Vi har faktiskt inte fått något svar på detta. De kommer att få mycket större kostnader. Jag delar uppfattningen att de inte skall ha full täckning, och det får de inte, men nu sjunker ju täckningen oerhört mycket när man inte går på
Herr talman! Det Hans Dau tar upp är naturligtvis en besvärlig fråga. Det finns många ungdomar, som tillsammans med sina föräldrar, får göra stora uppoffringar för att ekonomiskt klara av sina studier. Så är det. Så har det varit. Vi arbetar med ett studiesocialt stöd som skall ge rimliga förutsättningar för att de här ungdomarna och deras familjer ändå skall klara av sin studiegång. Detta är de medel som vi i årets budgetproposition har lyckats ta fram inom de begränsade ramar som vi har för att möta de här behoven. Det är möjligt att man skulle önska att de hade varit högre, men det skall också ses mot bakgrund av att det är ett stöd till hushållens ekonomi. Det täcker inte hela utgiften. Jag är säker på att dessa ungdomar och deras föräldrar, nu precis som tidigare och även i framtiden, inte enbart ser till studierna utifrån ett ekonomiskt perspektiv. De tycker naturligtvis att det är värt en uppoffring, och de gör gärna den uppoffringen. Det känner vi ju till. Sedan är det upp till oss att hitta den nivå för stödet som vi klarar av budgetmässigt. Vi får nog leva med den här diskussionen även i fortsättningen. Min ambition är att få fram så bra anslag som möjligt på den här kanten. Så här långt har vi kommit vid detta tillfälle. Det har inte funnits mer pengar i statens kassa att fördela för detta ändamål.
Herr talman! Både Göran Persson och jag vet att budgeten är en prioritering. Jag kan inte undgå att tycka, som jag sade inledningsvis, att det är cyniskt att man skall pruta när det gäller just dessa svaga grupper. Det är trots allt så att för dem som har en låg studietradition och en låg medelinkomst spelar ekonomin en större roll än för dem som lever under gynnsammare omständigheter när det gäller att fortsätta i gymnasieskolan och senare på högskolan. Vi är beroende av att alla som kan och har förutsättningar för att studera vidare gör detta. Dessutom behöver även dessa människor en gedigen yrkesutbildning, som de också kan förmenas om de inte får det här stödet. Jag är själv från ett län där vi har de problemen, och vi ser i de kommuner som är utpräglade glesbygdskommuner hur otroligt dålig anslutning det är till högskolan, och även till gymnasiet. Tror inte Göran Persson att det kommer att försämras avsevärt genom det här förslaget?
Herr talman! Det tror jag inte. Det som hotar skolväsendet och utbildningen i glesbygden är om vi i det här landet skulle få en politik som syftar till att sätta skattesänkningar främst. Skulle vi få en sådan utveckling i vårt land, herr Dau, som vi har sett exempel på i andra länder, som har haft högerregimer, skulle det i allra högsta grad drabba glesbygden och det län som herr Dau kommer ifrån. Det är den politiska kärnfrågan i sammanhanget. På vilken sida herr Dau finns i den debatten är det väl ingen som behöver sväva i okunnighet om i den här kammaren.
Herr talman! Detta är ett typiskt exempel på folk som har drabbats av skattehöjningar. Herr Persson är ju en företrädare för dem som driver skattehöjningar så att dessa människor förmenas möjligheten att studera genom att de får så stora kostnader att de inte anser sig ha råd. Vi får verkligen hoppas att vi kan bryta den här skattehöjningsspiralen som framför allt drabbar människor i glesbygd och dem som har större kostnader. Jag nämnde några exempel här, och det finns flera som drabbar de här människorna och deras möjligheter att skicka sina barn till undervisning.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig vilka åtgärder jag vill vidta för att skapa förutsättningar för gedigna studier i olika ämnen så att inte arbetet i skolan begränsas till en ytlig orientering. För att kunna förstå t.ex. fredssträvanden och krigshot eller hot mot miljön krävs gedigna kunskaper. Dessa måste naturligtvis hämtas från olika ämnesområden. Som exempel kan man nämna miljöfrågorna. Dessa kräver både kunskaper inom de naturorienterande och inom de samhällsorienterande ämnena. Eleverna måste både ha kunskap om och en personlig relation till naturen, men också förstå hur det samhälle vi lever i utvecklas och hur det kan förändras i en mer ekologiskt uthållig riktning. Kunskaperna måste vara så omfattande att eleverna kan fatta rationella beslut beträffande sin egen livsstil och så att de kan delta i det demokratiska beslutsfattandet. Enligt min mening går det inte att uppnå detta utan gedigna kunskaper hämtade från flera traditionella ämnesområden. Jag är övertygad om att de professionella -- lärarna -- inser detta. De problem som framkommit inom ramen för SÖs nationella utvärdering pekar ut områden som särskilt måste uppmärksammas i den nya läroplanen och i kursplanerna. Samtidigt är det viktigt att markera att det är lärarna tillsammans med eleverna som ska forma det faktiska undervisningsinnehållet så att man uppnår de mål som finns angivna i nationella måldokument. För detta krävs att lärarnas kompetens utnyttjas och också att de får möjlighet att utvecklas genom exempelvis fortbildning.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag tror att det faktiskt är första gången som jag hört skolministern använda uttrycket gedigna kunskaper, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Men skriften Skolan behöver dig är oklar på flera punkter, och det är anledningen till de frågor som jag och flera med mig här har ställt angående kunskaper. När det gäller frågan om vad som är viktiga kunskaper används i broschyren sådana formuleringar som: olika sätt att se på livet, vad som är viktigt när människor lever tillsammans, fredssträvanden och krigshot, flyktingfrågor osv. Detta är mycket otydligt definierade kunskapsområden, och de kan tas till intäkt för att arbeta på ett sådant sätt som inte ger gedigna kunskaper i olika ämnen. Det är ett uppenbart problem i skolan i dag att undervisningen sker ämnesövergripande. Om detta sker utifrån gedigna kunskaper i varje ämne så att varje ämne verkligen får sin del, och man utgår från en samverkan mellan ämnena, vore detta någonting bra.

Herr talman! Den debatt som fru Haglund och jag fört vid några tillfällen om dessa frågor är, fru Haglund, enligt min mening litet ytlig. Man tror på något sätt att man bara genom att undervisa speciellt djupt i vissa ämnen skulle lösa alla bekymmer. Det finns också en annan ytterlighet i debatten där man hävdar att allting kan ske utifrån något slags övergripande perspektiv. Båda dessa uppfattningar är felaktiga. Det handlar faktiskt om att sätta samman ämneskunskaper så att man förstår helheten. Exempelvis rymmer en sådan fråga som flyktingfrågan allt som kan kopplas till skolans undervisning. Där finns frågor av geografisk karaktär och sådana av samhällsvetenskaplig karaktär i övrigt. Där ryms också frågor som är kopplade till miljöfenomen, svält och försörjningssituation vilka har klara naturvetenskapliga kopplingar. Det är inte så svårt att se hur en sådan fråga kan behandlas både inom ämnen och ämnesövergripande. Den läroplan vi har, och som faktiskt Britt Mogård skrev, anbefaller detta synsätt. Vi skall våga och orka se samband ämnen emellan och se till det stora perspektivet utifrån de erfarenheter som barn och ungdomar upplever. Det är detta det handlar om. Att ständigt föra en diskussion om det är fråga om det ena eller det andra och måla upp en konstlad motsättning däremellan tycker jag är litet torftigt. Jag deltar inte i den debatten.
Herr talman! Detta är vare sig en torftig eller ytlig debatt, skolministern. Om man skall se övergripande samband mellan olika ämnen och de stora frågor som finns i dagens värld, måste detta bottna i att man har kunskaper på varje enskilt område. Man måste ha kunskaper i varje enskilt ämne, och det innebär inte att skapa en motsättning, utan det är fråga om att ha kunskaper för att se samband. Vi har, som skolministern sade, tidigare debatterat dessa frågor. Vi har t.ex. diskuterat den nationella utvärdering som visat att religionskunskap och samhällskunskap åsidosatts på mellanstadiet. Eleverna får då inte den kunskap i dessa ämnen som de behöver för att förstå t.ex. flyktingfrågor eller vårt samhälle. När det gäller de naturorienterande ämnena är det bara vissa delar som förs fram. Eleverna får då inte den kunskap i enskilda ämnen som gör att de kan förstå de övergripande sammanhangen, utan elevernas orientering tenderar att bli ytlig.

Herr talman! Birgit Henriksson har frågat mig om jag övergivit min och den socialdemokratiska kongressens ståndpunkt i betygsfrågan. Svaret är nej!
Herr talman! På sätt och vis är detta skönt att höra. I den broschyr som gått ut till barn och föräldrar kan man läsa att den fortlöpande kontakten mellan lärare och elever är viktigare än betygen. Man får lätt då den föreställningen att det i dag inte är så rasande viktigt med betyg. Det är inte så lätt att följa socialdemokraternas litet slingrande banor i betygsfrågan. Det var bl.a. därför jag ställde min fråga. För bara några år sedan representerade jag mitt parti när Riksförbundet Hem och skola höll en stor kongress i mitt hemlän. Då försökte en liten väl förberedd grupp föräldrar med socialistiska förtecken att med en kupp få bort betygen en gång för alla. Det som var utmärkt bra med detta var att det resulterade i protester och en stor undersökning med en enkät som gick ut till hela Sverige vilken klart och tydligt visade att föräldrar och elever vill ha betyg. Att man inte vill ha det hör till undantagen. Jag tycker det är litet tragiskt att man förhalar förändringar. Vi kan alla vara överens om att de betyg som vi har i dag, de relativa betygen, inte är bra. Men det är inte heller bra att betygen ges så sent som först i åttonde klass. Trots alla kontakter mellan lärare, elever och föräldrar har man ändå inte en säker uppfattning om ungefär var eleven står. Det första som föräldrar frågar är hur han eller hon ligger till. Är det en trea eller en fyra? Går det uppåt eller nedåt? Vi lärare skall enligt skolförordningen göra en bedömning utifrån elevens egen utgångspunkt. Det ställer till med ganska mycket förfäran när det första betyget kommer i åttan och det kanske inte håller sträck.
Herr talman! Det kan inte vara obekant för Birgit Henriksson att det finns en betygskommitté som arbetar. Mycket kan jag beskyllas för, men knappast att förhala frågors lösning. Jag vill nog påstå att också denna fråga har drivits med en viss snabbhet under de senaste åren. Fru Henriksson och hennes partikolleger har i dag ställt frågor till mig med utgångspunkt från en broschyr som skolöverstyrelsen har gett ut till de svenska hemmen. Detta är på många sätt en bra broschyr. Men visst kan man slita loss ett och annat citat, misstänkliggöra och måla upp det på det sätt som moderaterna har gjort här i dag. Det må vara er fritt att göra på det viset, men genom detta sätt att förfara har ändå denna broschyr blivit något mer uppmärksammad. Det förtjänar den. Den är ett uttryck för att vi oerhört gärna vill nå ut till föräldrarna med en information om vad som sker inom skolans verksamhet och att föräldrarna är viktiga i detta sammanhang. Fru Henriksson sade att hon var bekymrad över den socialdemokratiska ståndpunkten i betygsfrågan. Vid den partikongress vi alldeles nyligen avslutat har jag egenhändigt föredragit frågan och angett inriktningen. Vår ståndpunkt i den frågan har legat till grund för de direktiv jag givit till betygskommittén. Det är så vi driver politiken i vårt parti, och det är så det rimligen bör gå till. Jag har gott hopp om att betygskommittén skall komma fram till ett beslut som kan samla en ganska bred majoritet. Det är ytterst osäkert om moderata samlingspartiet kommer att ingå i den majoriteten, med tanke på att ni alltid har gjort betygsfrågan till en symbolfråga i skoldebatten och säkert oerhört gärna vill ha den kvar som en sådan. Det skulle förvåna om moderata samlingspartiet vill vara med i någon kompromiss partierna emellan i den diskussion som nu förestår.
Herr talman! Vi vill ha ett bra betygssystem som man verkligen kan ha nytta och glädje av, ett betygssystem som elever känner trygghet i och där man kan påverka sitt betyg och vet var man hamnar. Det är därför litet tvetydigt när man nu går ut och säger att andra kontakter ändå är viktigare än betygen. Då ger man dubbla signaler. Jag blir förvånad när skolministern säger att regeringen nu har tillsatt en betygskommitté. Under de 22 år som jag aktivt arbetat som lärare på grundskolans högstadium och på gymnasiet har jag alltmer sporadiskt satt betyg. Få saker är så utredda och så väl dokumenterade som betygsfrågan. Det förvånar mig därför att man nu utsett en ny kommitté med nya direktiv. Varför gjorde skolministern detta?
Herr talman! Om fru Henriksson hade läst direktiven, vilket man väl kan begära med tanke på den ton hon anslår i debatten, hade det framgått att kommittén inte fått direktiv att utreda frågan, utan lämna ett förslag. Det handlar i klartext om att komma överens. Eftersom frågan är så partipolitiskt inflammerad och blivit en sådan symbolfråga är det rimligt att partierna sätter sig ner och försöker hitta en gemensam linje som är hållbar, Detta är inte minst viktigt för lärare och elever på lång sikt. Det är därför som kommittén har fått den sammansättning den fått. Detta har framgått tydligt om man har följt debatten. Jag anser att fru Henriksson borde ta del av den debatten innan hon ger sig in i diskussion på det sätt hon nu gör. Det är mycket viktigt att den trycksak som nu har diskuterats följs upp ute i våra skolor, och jag tror att man kommer att göra detta. Det är en bra trycksak. Den är i och för sig liten till sitt omfång och inte särskilt pretentiös. Men det är ett första organiserat försök att populärt beskriva vikten av samarbete mellan hem och skola. Jag anser att det är mycket bra att denna trycksak framställts i samverkan med Riksförbundet Hem och skola. Det glädjer mig särskilt mycket.
Herr talman! Vi moderater menar att man i dag har sådana kunskaper att man skulle kunna konstruera ett betygsystem väl. Vi vet också när man borde kunna börja ge betyg. På den punkten har inte skolministern gett mig ett svar. För oss moderater är det också viktigt att barnen tidigare lär sig handskas med sina betyg och inte får dem först när det många gånger är för sent att påverka dem. Tillsättningen av denna kommitté framstår för mig som ett sätt att ytterligare förhala ett införande av ett vettigt betygssystem. Men vi är självfallet överens om, Göran Persson, att det för allas bästa vore bra om vi gemensamt kunde arbeta fram och få ett vettigt betygssystem som är bra för våra elever och naturligtvis också för föräldrarna, ett system som är vettigt även för de lärare som sätter betyg. Ju längre tid det dröjer, desto mer glömmer lärare bort hur man sätter betyg.

Herr talman! Jag återkommer om jag inte är nöjd med betygsutredningen.

Herr talman! Arne Mellqvist har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att den av riksdagen godkända omorganisationen av studiestödsorganisationen skall fullföljas. Jag har i årets budgetproposition anmält att frågan om den framtida regionala studiestödsorganisationen enligt min mening behöver analyseras ytterligare. I propositionen redovisade jag också att analysen borde vara klar i sådan tid att förslag kan föreläggas riksdagen under våren 1991. Beredning av frågan pågår för närvarande inom regeringskansliet. Innan beredningen är slutförd är jag inte beredd att gå in på vilka åtgärder regeringen kan komma att föreslå.
Herr talman! Jag får tacka för svaret, även om jag hade hoppats att åtminstone få ett besked om hur kansliorganisationen skulle komma att se ut. Frågan om nämndernas sammansättning har varit föremål för en delad remissopinion. Men eftersom detta inte borde vara en fråga som rör kansliorganisationens sammansättning, räknar jag med att de tidigare riktlinjerna fortfarande gäller.

Herr talman! Ingegerd Anderlund har frågat mig vad som hänt sedan riksdagen med anledning av ett motionsförslag år 1988 gjort ett tillkännagivande om behovet att utreda vissa frågor angående brandsäkerheten vid alternativa boendeformer. Boverket redovisade sitt uppdrag den 6 februari i år. Verket föreslår i sin redovisning att nybyggnadsreglerna snarast ändras i två avseenden. Dels bör fönster inte längre godtas som nödutrymningsväg från gruppbostäder, dels bör risken för personskador vid brand beaktas genom ett förstärkt brandskydd i bostäder avsedda särskilt för äldre och handikappade med hjälpbehov. Automatiskt brandlarm bör anordnas om det inte genom särskild utredning kan visas att detta är obehövligt. Brandlarmet bör vara rökdetekterande och ge signal till personal på platsen. När personal inte finns tillgänglig bör larmet vidareföras via anslutning till kommunens räddningstjänst. Vidare föreslår boverket att bostäder byggda särskilt för äldre och handikappade skall bli föremål för obligatorisk brandsyn. Räddningstjänsten bör därvid bl.a. ställa krav på och kontrollera släckutrustning, personalens kunskap om brandskydd och agerande vid brand samt larmsystemet och larmorganisationen. Det är regeringens avsikt att för riksdagen redovisa boverkets utredning och regeringens ställningstagande till denna i den proposition med förslag till ändringar i plan och bygglagen som regeringen kommer att lämna senare denna månad. Jag vill emellertid redan nu peka på att boverket har rätt att självt besluta om ändringarna i nybyggnadsreglerna och att jag förutsätter att sådana ändringar kommer att genomföras så snart som möjligt.
Herr talman! Jag vill först tacka bostadsministern för detta positiva svar. Människor vill känna sig trygga på sin ålders höst. Det har stor betydelse för oss allesammans. En maximal brandsäkerhet i vårt boende är en del av denna trygghet. Det är därför positivt att man nu har börjat arbeta med denna fråga. Det har ju gått några år sedan motionen skrevs. Det finns i dag brister på detta område som jag har fått ta del av eftersom jag har kontakt med många vårdbiträden från olika delar av landet. De ser fram emot att det nu kommer att ställas större krav på kommunerna när det gäller brandsäkerheten i de olika nya boendeformer som alltmer växer fram. Det är inte heller ovanligt med olyckstillbud. Det finns ju rökare även i den äldre generationen. Som regel finns det också en relativt liten personal vid alternativa boendeformer, och det medför i sin tur större risker. Jag vill än en gång tacka bostadsministern för detta positiva svar. Jag hoppas att dessa nya regler och föreskrifter skall komma att gälla så snabbt som möjligt ute i kommunerna och att det kommer att gå ut en god information till personal, anhöriga och likaså till kommunerna.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat socialminister Ingela Thalén om det överensstämmer med regeringens strävan att begränsa bruket av alkohol och tobak att en organisation som vill förbjuda alkohol och tobak i sina lokaler inte skall få statsbidrag till handikappanpassning av lokalerna. Enligt gällande arbetsfördelning inom regeringen ankommer det på mig att svara på frågan. Svaret är nej. Det är av vikt att samlingslokaler som får statligt stöd hålls tillgängliga för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten. Generella begränsningar i möjligheten att använda lokalen för olika verksamheter bör undvikas. Jag anser dock inte att förbud mot rökning och alkoholförtäring är att betrakta som en sådan begränsning.

Herr talman! Bengt Kindbom har med hänvisning till en brevväxling mellan mig och Västergötlands idrottsförbund frågat mig om de föreslagna åtgärderna i mitt brevsvar står i överensstämmelse med gällande skattelagstiftning. Stig Bertilsson har senare ställt samma fråga. Jag besvarar de likalydande frågorna i ett sammanhang. I ett brevsvar till Västergötlands idrottsförbund har jag dels klargjort att allmän momsbefrielse för idrottsföreningar inte är aktuell, dels redovisat vad som under vissa givna förutsättningar kan prövas då föreningar driver egna anläggningar resp. driver kommunalt ägda anläggningar. Jag har i brevet angett bl.a. att föreningar som äger en idrottsanläggning kan välja att bilda en ekonomisk förening för själva driften av denna. Jag anger vidare i brevet, att om en sådan förening blir registrerad till mervärdeskatt av skattemyndigheten har man rätt att dra av och en skyldighet att ta ut moms. Jag har vidare i brevet berört den alltmer förekommande frågan om föreningars drift av kommunalt ägd anläggning. Jag har därvid redovisat tankegångar som framförts från Kommunförbundet om möjlighet från kommuners sida att vid överlåtelse av driften avgränsa omfattningen av denna, t.ex. i fråga om vatten, avlopp och sophämtning, varvid kommunen direkt svarar för kostnaden inkl. moms för dessa nyttigheter. Jag har uppmanat Västergötlands idrottsförbund att ''ta kontakt med Kommunförbundets skatteexpert i denna fråga för att sedan kunna informera föreningarna''. Jag anser inte att detta strider mot gällande skattelagstiftning.
Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Jag har inga synpunkter på om det är förenligt med gällande lagstiftning att kunna ta kontakt med Kommunförbundets skatte och ekonomiska experter. Det är anmärkningsvärt att idrottsministern anger två direkt till skattelagstiftningen kopplade vägar för att, som utgångspunkten har varit från idrottsrörelsens sida, få en bättre ekonomi. Denna fråga har prövats för Västergötlands idrottsförbund hos skattemyndigheten. Från skattemyndighetens sida har man svarat att om den ekonomiska föreningen äger idrottsanläggningen och hyr ut den till en idrottsförening -- det har skett en ombildning till en ekonomisk förening -- kan inte registrering för mervärdeskatt ske. Den mervärdeskatt som debiteras den ekonomiska föreningen stannar då som en kostnad. Då har egentligen inte något vunnits. Den ekonomiska föreningens kostnader måste ju täckas. Det är anmärkningsvärt att frågan om att debitera avgifter som kommunen har tagit ut för anläggningarna har kommit fram i den allmänna diskussionen. Skattemyndigheten säger direkt att det alternativ som departementet rekommenderar -- det uppfattas som en rekommendation -- är inte i överensstämmelse med lagen om mervärdeskatt. Var inte avsikten från ministerns sida när han svarade på brevet att idrottsrörelsen skulle komma i ett bättre ekonomiskt läge?
Herr talman! Jag väckte från början denna fråga i en interpellation som jag trodde att statsrådet Lönnqvist skulle svara på. Men den har hänvisats till statsrådet Åsbrink som också kommer att besvara den. Jag vill understryka det Bengt Kindbom sade, nämligen att det brev som bostadsministern har skrivit till Västergötlands idrottsförbund är anmärkningsvärt. Bostadsministern föreslår att svensk idrottsrörelse med hjälp av planering och andra åtgärder skall kunna komma undan en skattesituation. Jag tycker visserligen att det är rimligt att föreningar betalar så litet skatt som möjligt. Vi moderater har föreslagit att föreningar skall kunna undantas från moms, något bostadsministern vet. Idrottsministern säger i svaret att det som har berört Västergötlands idrottsförening är drift av kommunalt ägd anläggning. Men så är det inte. Det enda bostadsministern talar om i brevet till Västergötlands idrottsförbund gäller föreningar med egna anläggningar, dvs. inte det som nämns i det brev vi talar om i dag. Jag behöver inte utnyttja tiden fullt ut eftersom Bengt Kindbom redan har berört detta. Men jag konstaterar att bostadsministern tydligen har insett att idrottsrörelsen har fått mycket stryk i skatteomläggningens spår. Man skall väl ändå inte behöva uppmana svensk idrott till skatteplanering för att kunna bedriva ideell verksamhet?
Herr talman! Nej, det är inte fråga om att uppmana till skatteplanering. För föreningsägda anläggningar har jag anvisat möjligheten, som ingalunda är ovanlig inom t.ex. organisationer som sysslar med uthyrning av samlingslokaler, att bilda en ekonomisk förening. Jag har vidare sagt att man då kan vända sig till skattemyndigheten och söka få frågan prövad av myndigheten om det innebär att en sådan ekonomisk förening kan bli momsredovisningsskyldig. Det är inte skatteplanering, utan det är att vända sig till skattemyndigheten för att få saken prövad. Men nu handlar det om kommunalt ägda anläggningar, som föreningar i allt större utsträckning uppmanas att ta över driften av. Där har jag angivit, vilket Kommunförbundet har fört diskussioner om, att man vid ett sådant övertagande skulle kunna undanta det som har t.ex. med vatten, el och avlopp att göra. Det är inte fråga om att skatteplanera, utan det är fråga om att anvisa för idrottsrörelsen att dels vända sig till skattemyndigheten för att få en viss fråga prövad, dels ta kontakt med Kommunförbundet och dess skatteexpertis för att vidare höra hur de ser på saken och sedan informera vidare. Jag har alltså fört vidare uppgifter som jag i det sammanhanget har fått från Kommunförbundet. Har ni sedan uppfattat svaret i dess andra moment på ett annat sätt än som var avsett, kan jag endast beklaga det. Jag kan gärna tillstå att det kanske kunde ha formulerats på ett klarare sätt.
Herr talman! Utgångspunkten för hela diskussionen måste vara att idrottsrörelsen skall slippa ifrån den ökade belastning av mervärdeskatten som skattereformen har inneburit. Det är därför man har vänt sig till bostadsministern. Svar har getts om olika sätt att gå till väga, och man har sedan vänt sig till skattemyndigheten. Där har man fått besked om att det inte finns någon framkomlig väg som kan lösa den akuta situationen ekonomiskt sett. Bildar man en ekonomisk förening måste den i sin tur ta ut avgifter för att täcka de egna kostnaderna. Det blir inget tillskott från något annathåll. Därför är det bara ett annat sätt att ta ut samma pengar. Men det otrevliga är att idrottsrörelsen och Västergötlands idrottsförbund har uppfattat bostadsministern så, att idrottsföreningar skall behöva skatteplanera för att ekonomiskt klara verksamheten.
Herr talman! Någon möjlighet för en idrottsförening att göra en ekonomisk vinst på det sätt som bostadsministern skisserar finns inte. Förutsättningen för att en ekonomisk förening skall bli skattskyldig är att den bedriver en verksamhet yrkesmässigt och att föreningen har ett vinstsyfte. Det betyder att i första eller andra ledet måste föreningarna belastas med dessa kostnader. Vi har inte missuppfattat brevet, bostadsministern. Han beklagar om det är felaktigt formulerat. Men vi har inte missuppfattat det. Vi har läst det såsom det är skrivet. Det finns inga missuppfattningar hos läsarna i det avseendet. Sedan noterade jag att bostadsministern uppenbarligen tycker att det är bra att kommuner tar över föreningars anläggningar. Det är allt vanligare att kommuner tar över driften av föreningars anläggningar. Det låter som om bostadsministern tycker att det är bra. Var det rätt uppfattat?
Herr talman! Nej, det var inte rätt uppfattat. Det var lika fel uppfattat som Bertilsson har uppfattat brevsvaret. Jag sade att kommunerna har på många håll byggt anläggningar och äger anläggningar, men de vill sedan överföra anläggningarna och framför allt anläggningarnas drift till föreningslivet. Det är väl ingen okänd debatt, Bertilsson? Det är inte i denna kammare som tillämpningen av skattelagstiftningen skall prövas. Det skall myndigheterna göra. Det går att begära förhandsbesked för ett konkret fall hos riksskatteverkets rättsnämnd. Det kommer naturligtvis att bli åtskilliga fall i hägnet av en ny skattelagstiftning som kommer att behöva föras dit och som kommer att prövas innan klarhet kan skapas på olika områden. Jag vill gärna understryka att jag har gett ett klart besked om att möjligheterna att undanta idrottsrörelsen från mervärdeskatt inte finns.
Herr talman! Enligt min mening hade det varit ärligare om bostadsministern hade sagt detta rakt ut. Då hade man sluppit olika tolkningar. Vi som arbetar inom idrottsrörelsen som idrottsledare osv. och som skall uppfostra ungdomar till bra medborgare, reagerar på samma sätt som följande uttalande från Västergötlands idrottsförbund den 21 februari: ''Vår reaktion på ovanstående är att våra idrottsföreningar inte skall behöva börja skatteplanera för att ekonomisk klara verksamheten. Strävan bör istället vara att skapa förutsättningar som avlastar våra föreningsledare administrativa åtaganden att inkassera skatter och avgifter till statskassan och därmed underlätta möjligheterna att bedriva idrottsverksamhet.'' Jag tycker att bostadsministern borde ge oss ett rent och rakt svar på frågan -- vi skall över huvud taget inte blanda in tillämpningarna -- nämligen att det inte finns några vägar för idrottsrörelsen att undgå mervärdeskatt, varken som ekonomisk förening eller via den kommunala sektorn.
Herr talman! Den här debatten har sin bakgrund i diskussioner 1990 om skatteomläggningens effekter för idrottsrörelsen. Då lovade bostadsministern att motverkande effekter skulle vidtas. Det gjordes inte, annat än till vissa delar. Därför har denna diskussion fortsatt. När ministern nu går ut och föreslår olika åtgärder som uppfattas som något synnerligen ovanligt, t.o.m. extremt inom idrottskretsar, är det ett tecken på att idrottsministern har förstått att detta utgör ett stort problem för svensk idrott. Det är då beklagligt att en idrottsminister i Sverige behöva säga att man nu väntar på besked från RSVs rättsnämnd. Det skall inte behöva vara en sådan byråkratisk, krånglig hantering av Sveriges idrottsrörelse. Det finns enklare vägar, och vi har försökt att anvisa dem. Jag har litet hopp om att vi är på rätt väg eftersom bostadsministern ändå har insett problemet.
Herr talman! Först och främst vill jag göra klart att det inte är fråga om skatteplanering, om man vänder sig till skattemyndigheter för att få en viss fråga prövad eller om man uppmanas att ta kontakt med Kommunförbundets skatteexpertis för att få höra deras mening om en annan fråga. Det handlar om att använda sig av den skattelagstiftning som finns och låta skattemyndigheter pröva om det är möjligt med en tillämpning eller inte. Det är inte fråga om skatteplanering. Vidare har vi de motverkande åtgärderna. Bertilsson kanske kan dra sig till minnes att regeringen gjorde en mycket kraftig markering i anslutning till att årets budgetproposition, som möttes med mycket positiva reaktioner från idrottsrörelsens sida. De förslagen har Stig Bertilsson och andra möjlighet att återkomma till när de skall diskuteras i denna kammare.
Herr talman! Jo, det är ett direkt uttalande i tillämpningsfrågan. I brevet anvisas vägar. Där står klart att de var inte framkomliga när skattemyndigheten svarade på brevet. Men det var inte nytt, eftersom den tillämpningen var känd redan innan skattemyndigheten svarade på frågan från Västergötlands idrottsförbund. Detta är en klar antydan om vad idrottsrörelsen bör göra för att därmed slippa momsen, och det är alltså fel.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi återkommer till diskussionen. Jag har viss förhoppning om att vi kommer att få framgångar i det avseendet. Opinionen har vuxit sig allt starkare mot den behandling som idrottsrörelsen har utsatts för. Bostadsministern påpekar att vissa motverkande åtgärder har vidtagits. Men likafullt kvarstår fortfarande effekter av skatteomläggningen på 300 400 milj.kr., åtminstone per år. Jag tolkar det som att bostadsministern tycker att detta är rimligt, eftersom det inte har kommit något ytterligare förslag.
Herr talman! Det är mycket intressant att höra Stig Bertilsson. Han har i dag, och tidigare, försökt göra gällande att moderaterna skulle vilja föreslå att idrottsrörelsen slipper moms. Men moderaterna föreslår en utredning om det. Det är föga heroiskt. Det är lika föga heroiskt som det var när moderaterna för några år sedan ville ta bort stödet till ungdomsidrotten, Knatte-stödet, 1985. Det är lika föga heroiskt som det var när det var borgerligt styre i landet och moderaterna i hög grad påverkade politiken. Under de åren sjönk anslagen till idrotten realt med drygt 23 %. Under budgetåren 1983 92, som vi nu har lagt fram budgetförslag för, då vi socialdemokrater utarbetade budgetarna, har anslagen till idrotten realt ökat med drygt 22 %. Detta markerar bäst skillnaderna i synsättet på idrottsrörelsens villkor i vårt land.
Herr talman! Vi anser att det är rimligt att om det skall göras en sådan förändring i skattesystemet som en momsbefrielse innebär, måste man börja med en utredning. Men jag kan försäkra att vi vågar driva den utredningen fullt ut. Nu återkommer något gammalt och känt, nämligen ungdomsidrotten 1985. Jag vill klarlägga för kammaren att vi föreslog att kommunerna, inte staten, skulle ta hand om det lokala aktivitetsstödet. Det handlade om ett minskat statligt anslag i storleksordningen 50-60 milj.kr. Vi ansåg då att det var möjligt att lägga över detta på kommunerna och föreslog att så skulle ske. I dag är situationen på grund av den ekonomiska utvecklingen inte densamma. Men det är intressant att jämföra de beloppen med det dråpslag som Sveriges regering i dag riktar mot idrotten när man talar om 300-400 milj.kr. för åtgärder som verkar direkt mot idrotten. Bostadsministern jämför 50 milj.kr. då med 400 milj.kr. nu.
Herr talman! Jag tycker att Bertilsson skall tala litet tyst om dråpslagen. Riksidrottsförbundet betraktade det som ett oerhört dråpslag när moderaterna ville ta bort den statliga delen av det lokala aktivitetsstödet. Det var direkt riktat mot ungdomsidrotten. Det var ett lika stort dråpslag när moderaterna realt försämrade idrottsanslagen med ungefär 23 % under de år de styrde. Ni moderater drev hårdhänt besparingsåtgärderna som så intensivt och hårt drabbade den svenska idrottsrörelsen. Tala tyst om dråpslag, Bertilsson, och försök i stället att medverka till att den svenska idrottsrörelsen får bra villkor. Göm er inte bakom några sorts tankegångar eller uttalanden om att ni vill ta bort momsen när ni i själva verket vill tillsätta en utredning. Konkretisera era förslag och visa vad ni egentligen menar. Men framför allt, tänk efter hur ni hanterade idrotten de år ni var i regeringsställning.
Herr talman! Jag har en känsla av att vi har kommit litet vid sidan av huvudfrågan i den här debatten. Om idrottsministern anser att de miljoner som vi tyckte att kommunerna skulle betala i stället för staten i bidrag till ungdomsverksamheten 1985 var ett dråpslag, finns det inte ord för det idrottsministern själv går i spetsen för. Sedan påstås det att idrottens läge försämrades under de borgerliga regeringsåren. Det har varit olika siffror. Ibland har det varit siffror på 10 % och 14 %. I dag noterar jag en siffra på 23 %. Den siffran är inte underbyggd. Man måste göra en helhetsbedömning av våra åtgärder när det gäller skattelättnader och annat. Det brukar idrottsministern väva in, och det har han gjort i det nu aktuella sammanhanget. Den siffran är inte relevant och inte underbyggd. Det finns faktiskt inte ett ord som överensstämmer i en jämförelse mellan det som nu åstadkoms för idrotten och våra tidigare förslag.

Herr talman! Jan Hyttring har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en ändring av regeringens beslut, så att kurskostnaderna kan betalas med medel influtna från miljöavgifter för de lantbrukare som genomgått behörighetskurser i lantbruksnämndens regi. Lantbruksnämnderna har sedan mitten av 1960 talet bedrivit den utbildning som erfordras för att få använda bekämpningsmedel i klass 1, dvs. de farligaste bekämpningsmedlen. fr.o.m. våren 1990 krävs det en tredagarsutbildning även för att få använda bekämpningsmedel i klass 2. Syftet med utbildningen är att minska såväl riskerna med bekämpningsmedel i den yttre miljön och arbetsmiljön som bekämpningsmedelsrester i livsmedel. Många av de lantbrukare som har genomgått kursen för klass 2-medel har inkommit med ansökningar om ersättning för kursavgiften och förlorad arbetsinkomst. De har ansett att kursen bör finansieras över miljöavgifterna. Utbildningen för klass 1-medel har varit avgiftsbelagd sedan budgetåret 1984/85, då lantbruksnämndernas rådgivning delvis avgiftsfinansierades. Kurskostnaderna är dessutom avdragsgilla vid deklarationen. medel under 1989 och 1990 skulle innebära en total kostnad på ca 10 milj.kr. Jag anser att kostnaden för kursen är en del i lantbrukarens kostnader för att kunna driva sitt företag på ett miljömässigt bra sätt. I kursen ingår även sådan kunskap som kan förbättra lantbrukarens ekonomi, t.ex. val av preparat och dos. Jag anser att miljöavgifterna även fortsättningsvis bör disponeras som tidigare har skett och att det vore olyckligt om de beslutade forsknings och rådgivningsprogrammen skulle behöva skäras ned. Influtna avgifter skall enligt riksdagens beslut användas till utökade insatser i fråga om forskning, rådgivning och miljöförbättrande åtgärder. De bör i stor utsträckning kunna användas för sådan forskning och rådgivning som kan främja en minskning av behovet och användandet av handelsgödsel och bekämpningsmedel i jordbruket. Vidare bör speciellt beaktas arbetsmiljön för dem som hanterar preparaten. De avgifter som influtit har använts för finansiering av bl.a. program för olika miljöåtgärder på jordbrukets område, t.ex. att halvera bekämpningsmedelsanvändningen, forskning inom de areella näringarna, naturresursforskning och rådgivning om reducerad användning av ogräsmedel. Influtna avgifter har således använts till åtgärder som överensstämmer med riksdagsbeslutet. Regeringen har senast i propositionen om en god livsmiljö redovisat dispositionen av miljöavgifterna och åtgärder som föreslås finansieras med sådana influtna avgifter. Jag har inte för avsikt att föreslå regeringen att ändra det beslut som Jan Hyttring åsyftar och därmed ersätta enskilda personer för kostnader för deltagande i behörighetskurser för att få använda vissa bekämpningsmedel.
Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret, även om det naturligtvis inte tillfredsställer mig med tanke på den fråga jag ställde. Det som jordbruksministern nu redovisar ger på något sätt intrycket att användningen av miljöavgifterna inte skulle överensstämma med vad som beskrevs i riksdagsbeslutet. Jag tycker för min del att den stämmer synnerligen bra överens med ändamålet. Jag vill också påpeka att samtidigt som man införde miljöavgifterna, som naturligtvis innebär en kostnad för jordbruksrörelsen, bestämde man att kurserna skulle vara avgiftsbelagda. Det måste vara i samhällets intresse att så många som möjligt som skall handskas med de aktuella preparaten -- det ställs ju krav när det gäller vissa preparat att man har genomgått utbildningen -- får en utbildning. Det måste också vara i samhällets intresse att vi därigenom uppnår en mindre användning av bekämpningsmedel. Det ingår ju mycket rådgivning i kurserna. De leder, hoppas jag, till att man använder färre preparat och att miljön förbättras för dem som skall handskas med dessa preparat. Det skulle enligt min uppfattning vara synnerligen väl använda pengar att bekosta dessa kurser. Jag förstår lantbrukarna, som inte alltid har så stora inkomster som jordbruksministern kanske föreställer sig, utan ser dubbeleffekten naturligtvis i sitt företag av dels kurskostnaden, dels miljöavgifterna. Min förhoppning hade ändå varit att jordbruksministern hade varit beredd att ompröva beslutet. Det hade nog varit bra för samtliga parter.
Herr talman! Får jag bara tillägga att jag inte har sagt att det här skulle vara oförenligt med ändamålet, men det handlar om prioritering. Det här är mycket angelägna medel. 10 miljoner skulle behöva skäras bort från någonting annat. Den fördelning av användning av miljöavgifterna som regeringen har gjort gäller, som jag har sagt, sådana viktiga frågor som forskning, olika program, rådgivning och liknande. I så fall skulle man behöva ta bort något av dessa program och skära bort 10 miljoner. Jag har inte hört att någon skulle ha föreslagit det. Det är en prioriteringsfråga för oss att behålla dessa program som vi menar är det viktigaste, som vi också har redovisat för riksdagen.
Herr talman! Jag har naturligtvis bara snabbläst svaret, men jag har också noterat att i de svar som vissa lantbrukare har fått argumenterar man faktiskt från regeringens sida helt i linje med riksdagens beslut. Men sedan kommer på några få rader att begäran avslås. Regeringen har naturligtvis gjort sin prioritering av hur man skall använda pengarna. En del skulle säkert ha kunnat gå till lantbrukarna och fortfarande varit väl använda pengar även i konkurrens med de andra programmen. Det här är utan tvivel en stor fråga. Men vill man åstadkomma mindre användning av miljögifter, vilket jag också vill, skall man alltså stimulera det genom utbildning. Då skall man inte utöver miljöavgifterna lägga på kurskostnaden för utbildningen.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder, så att underhållet av vägnätet sker på ett likvärdigt sätt i hela landet. Bakgrunden till frågan är de anvisningar med regler för underhåll och drift av statliga vägar som gavs ut av vägverket den 6 december 1990. Vägverkets anvisningar innebär till en början att kraven på de mest trafikerade vägarna är desamma över hela landet. För övriga delar av det statliga vägnätet finns vissa skillnader i kravnivån. De utgivna anvisningarna medför emellertid en viss förbättring för den norra delen av landet i förhållande till tidigare gällande normer. Det vore naturligtvis önskvärt om vi överallt i landet och alla tider på året kunde upprätthålla en hög och likvärdig standard på alla statliga vägar. Tyvärr varierar förutsättningarna för drift och underhåll av dessa vägar högst avsevärt bl.a. Jag är väl medveten om de drifts och underhållskostnadsproblem som finns i landets norra delar, problem som i sin tur drabbar svensk industri. För att förbättra situationen vidtas åtgärder på dessa vägar inom ramen för bärighetspaketet. De allt större behoven av att hålla en bra vägstandard i dessa delar av landet gör att regeringen i tillväxtpropositionen föreslår att ytterligare 500 milj.kr. avsätts för att delfinansiera ökade insatser för att stärka och öka bärigheten på de mindre vägar som i dag slits ner av framför allt tunga transporter. Där dessa investeringar genomförs kommer också kostnaden för att upprätthålla drifts och underhållsstandarden att bli lägre, och resurser frigörs därigenom för åtgärder på andra vägar. Det har för närvarande inte bedömts möjligt att öka anslaget till vägarna utöver vad som anges i tillväxtpropositionen. Jag ser mot denna bakgrund för närvarande ingen möjlighet att ställa andra krav på driften och underhållet av vägnätet än de som vägverket har ställt i sina anvisningar, som innebär att huvudvägarna prioriteras och får likvärdig standard över hela landet.
Herr talman! Anledning till att jag ställde denna fråga är att jag till min förvåning kunde notera att det i vägverkets anvisningar för underhåll och drift fanns skillnader i synen på norra och södra delen av landet. Precis som statsrådet säger kan man ha viss förståelse för att det på grund av klimatets olika inverkan i olika delar av landet kan vara svårare i de norra delarna att hålla den standard som är avsedd från början. Men om man redan i utgångsläget, på papperet, talar om att man accepterar skillnader, kan det misstänkas att myndigheterna ibland ser möjligheter att spara in litet pengar i de norra delarna av landet. Jag kan notera i statsrådets svar att så inte är fallet, och det är naturligtvis glädjande, framför allt är det glädjande att det nu sker vissa förbättringar för den norra delen av landet i förhållande till tidigare gällande normer. Min förhoppning är att vi ganska snart kan se en fullständig likställighet mellan olika områden, så att man i reglerna betraktar landets olika delar på samma sätt, även om det kan innebära mer pengar för den norra delen av landet av orsaker som statsrådet nämnde, tjälskott och liknande. Får jag slutligen säga att det är väldigt bra att regeringen i tillväxtpropositionen har föreslagit dessa 500 miljoner för att delfinansiera ökade insatser för att stärka vägnätet. Det är viktigt för just den norra delen av landet. Genom detta åstadkommer man betydligt större likställighet mellan landets olika delar.
Herr talman! Får jag tillägga att kraven för när åtgärder skall sättas in har skärpts för norra Sverige i förhållande till vad som har gällt tidigare. När man fastställer kraven på spårdjup och tillåtna ojämnheter har skärpning gjorts endast för norra Sverige. Det är detta jag avser med de förbättringar som relativt sett sker i norra Sverige i och med de nya anvisningarna. Landet är, beroende på klimatet, indelat i klimatzoner -- en för södra, en för mellersta och en för norra Sverige. Vägarna är indelade i olika standardklasser dels beroende på trafikflödet på vägarna, dels beroende på vägkategorierna. Kraven på drifts och underhållsstandard varierar med dessa standardklasser och kan variera även med hänsyn till klimatzonen. Som exempel på detta kan jag nämna att i norra Sverige accepterar vägverket i större utsträckning än i södra Sverige att t.ex. fast snö ligger kvar på vägarna. Det kan ha ganska rimliga förklaringar, och skillnaderna i detta avseende kan betraktas som ringa. 4 000 dygnstrafikfordon är lika för hela landet. Det gäller också grusvägarna. Där det skiljer sig något är det på belagda vägar som trafikeras med mindre än 4 000 dygnsfordon. Det beror i hög grad på klimatiska förhållanden.
Herr talman! Låt mig tacka statsrådet för det kompletterade svaret. Jag är övertygad om att vi norrlänningar med lätthet klarar att köra på vägar med litet snö på. Vad som oroar oss är om det som döljer sig under snön inte betraktas på samma sätt i hela landet. Jag konstaterar att det är på väg åt rätt håll, och det glädjer mig.

Fru talman, ärade ledamöter! Gösta Lyngå har frågat mig vad jag tänker göra åt vad han anger som missförhållanden i samband med fördelning av de s.k. rörliga resurserna inom fakultetsanslagen. Dessa s.k. rörliga resurser skall avse såväl vad man kallar frontlinjeforskning som forskning som mer har karaktär av att stärka den enskilde lärarens kompetens.Fördelning av medlen skall ske utifrån en bedömning av de sökandes vetenskapliga skicklighet. Mot bakgrund av de skilda behov som kan komma i fråga är det dock förståeligt att medel kan tilldelas lärare med sinsemellan högst olika meriter. Närmare bestämmelser för medelsfördelningen finns i en av regeringen utfärdad förordning om utnyttjande av medel för högskolelektorers och högskoleadjunkters forskning. Det ankommer inte på mig att utöva tillsyn över högskolornas tillämpning av gällande bestämmelser. Detta åligger universitets och högskoleämbetet. Ämbetet har dessutom fått i uppdrag att följa den praxis som utvecklas vid fördelningen av den rörliga resursen.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag vill först påpeka att min egen verksamhet har bedrivits inom naturvetenskapliga fakulteten. Där har det fungerat ungefär så som statsrådet Göransson har berättat. Jag har alltså inte någon som helst invändning mot det som Bengt Göransson sade. Jag skall naturligtvis inte gå in på enskilda detaljer, men de klagomål jag har hört har gällt andra fakulteter, bl.a. den samhällsvetenskapliga. Man har menat att trygghetsaspekterna har vägts in. Jag vill gärna höra vad statsrådet har för syn på detta. Det är klart att också trygghetsaspekterna kan vara viktiga, men jag förutsätter att de skall tillgodoses på annat sätt än genom utnyttjande av de fasta resurserna.
Fru talman! Jag har i mitt svar redogjort för de principer som skall tillämpas. Sedan ankommer det på de lokala organen att göra en omsorgsfull fördelning. Detta är också min principiella ståndpunkt. Min respekt för de lokala organens självbestämmande gör att jag inte närmare vill utveckla de principer efter vilka de lokala organen bör agera -- lika litet som jag brukar åta mig att ta ställning till om den ena eller den andra teatergruppen har en kvalitet som gör att kulturrådet skall bevilja stöd. Jag menar att de lokala myndigheter och organ som har i uppdrag att fördela medel måste ta sitt ansvar fullt ut.

Fru talman! Jag respekterar Bengt Göranssons synsätt, dvs. att man inte skall lägga sig i hur universiteten handhar sina ansvarsområden. Men om vissa missförhållanden föreligger, finns det då möjlighet att ändra på reglerna? För närvarande är de sakkunnigutlåtanden som görs oerhört schematiska. Kan det vara motiverat att ha lika strikta regler som gäller för offentliga sakkunnigutlåtanden?
Fru talman! Ja, om det finns belägg för att missförhållandena är av sådan art att de motiverar en ganska omfattande byråkrati. Jag har haft möjlighet att ta del av en utredning om sakkunnigförfarandet vid tillsättning av professurer, så jag vet att det ingalunda är någon okomplicerad process. Det tar ibland många år innan en professur som har inrättats kan tillsättas. Det innebär ett betydande offentligt granskningsförfarande som för den här typen av medel skulle leda till en alltför omfattande process, om man inte har belägg för att missförhållandena är av den arten att det är nödvändigt med ett sådant förfarande, men det har jag inte fått några underrättelser om.
Fru talman! Nej, jag har inte heller någon sådan kännedom. Jag förstår att byråkratin kan bli alldeles för stor. Jag förbehåller mig dock rätten att så småningom återkomma om det visar sig att jag får ytterligare belägg för dessa missförhållanden.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. På fredag är det den internationella konsumentdagen. Årets tema är konsumentens rättigheter.

Enligt min uppfattning anslogs dessa 2 miljoner till konsumentorganisationer som inte har så stora egna resurser till förfogande och till den nya konsumentrörelse som är i vardande och som har svårt att finansiera t.ex. en konferens eller ett seminarium. Jag beklagar att det blev så här. Jag hoppas verkligen att de 2 miljoner som är anslagna för nästa budgetår går till organisationer som inte har andra möjligheter att finansiera sin verksamhet. För övrigt tycker jag att det är bra att regeringen har för avsikt att ägna den här frågan stort intresse. Jag hoppas att vi får tillfälle att diskutera de kommunala konsumentrådgivarna när regeringen skall lämna redovisning senare i vår. Jag anser emellertid att det råder en viss förvirring när det gäller regeringens uppgifter och allmänhetens uppgifter, när regeringen ger länsstyrelsen i uppdrag att gå ut och instruera olika organisationer. Om regeringen sköter sitt arbete och ger myndigheterna i uppdrag att skärpa prisoch konkurrensövervakning, kommer nog konsumentorganisationerna att utan bemyndiganden från regeringen sköta sitt arbete. I december fattades beslut om att tillsätta en konsumentberedning. Det vore intressant att få höra vad denna beredning har hunnit åstadkomma under dessa månader. Vi är redan nu inne i mars.

Fru talman! Vad den konsumentberedning som man i december beslutade om har uträttat fick jag inget svar på. Jag vill vidare säga att jag inte delar statsrådets uppfattning att det är myndighetens sak att bedöma hur stabila organisationerna är eller hur bärkraftiga projekt de presenterar. Det inger mig en litet olustig känsla när man på det sättet värderar dessa konsumentorganisationers ansökningar om pengar. Det är kanske just de litet våghalsiga projekten, som inte rimmar så väl med regeringens eller med konsumentverkets konsumentpolitiska uppfattningar, som i första hand skall ha stöd. Jag får en känsla av att man vill ge bidrag till de tama konsumentorganisationerna, som man vet var man har. Det är inte precis det som vi är i behov av i vårt land, utan vi behöver en tuff konsumentrörelse. Jag hoppas i alla händelser att man när det gäller den fortsatta fördelningen av dessa resurser skall våga sig på att anslå dem till litet djärva projekt. Jag tycker också att man dessförinnan skall sprida information ordentligt, så att även små organisationer vet om att dessa pengar finns.

Fru talman! Jag delar uppfattningen att dessa pengar inte skall användas för administrativt arbete utan skall gå till konkreta projekt, som syftar till att värna om konsumenternas intressen under den omställningsperiod när vi får en ny livsmedelspolitik. Men jag måste säga att jag tycker att det är märkligt att stora organisationer som LO och PRO, som är väl etablerade och har gott om resurser, i varje fall i jämförelse med många små organisationer, först nu när man har de 2 miljonerna att ansöka om, skall komma på den här tanken. Jag tycker faktiskt att man hellre skulle ha satsat på den nya konsumentrörelsen. Med tanke på att det handlar om knappa resurser och att man måste göra prioriteringar tycker jag att dessa stora organisationer kunde ha klarat sig på egen hand och att man borde ha valt att använda dessa nya pengar på ett annat sätt. Förmodligen kommer vi inte längre med den här diskussionen, men jag hoppas i varje fall att det skall spridas kunskap om att dessa medel finns och även att de skall komma till användning på ett annat sätt än vad som har skett i det här fallet.

Fru talman! Berith Eriksson har frågat mig vad jag kommer att göra för att underåriga som inte har någon rättsförmåga får en god man som kan vårda barnets angelägenheter. Regler om förordnande av god man finns i föräldrabalken. God man skall förordnas för personer under 18 år om behov föreligger. Sverige. Om god man skall förordnas skall handläggaren på statens invandrarverk genast anmäla detta till överförmyndaren i den kommun där barnet vistas. Skyndsam handläggning skall yrkas. Stockholms tingsrätt förordnar sedan den gode mannen efter ansökan från överförmyndaren. Presumtionen är att behov av god man föreligger för ensamma flyktingbarn. Även jag är medveten om att det i enstaka fall har förekommit att god man inte har förordnats inom rimlig tid. Detta har i första hand sin grund i svårigheter att få tag på gode män.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Orsaken till frågan var en upplevelse som jag hade när jag besökte en flyktingsluss i Enköping. Jag blev litet upprörd eftersom det där fanns en tioårig flicka som hade varit i Sverige fyra månader och som ännu inte hade fått någon god man. Vad som var mer upprörande var att förläggningschefen inte ens visste vad det var för kön på barnet. Han kallade henne för pojke, inte bara vid ett utan vid flera tillfällen. Jag gick vidare och studerade Röda korsets undersökning för några år sedan, där man framhöll att många barn saknar god man. Nyligen fick jag i min hand en alldeles ny rapport från socialstyrelsen, där det sägs att enligt den undersökning som man har gjort 60 % av barnen har god man. Rapporten vittnar även om att det råder en stor förvirring och stor okunskap om vilka regler och lagar som gäller och om vilka som har ansvaret för att barnet får en god man. Jag undrar vilka åtgärder invandrarministern tänker vidta i det här fallet. Omständigheterna pekar på att det måste vidtas åtgärder för att avhjälpa bristerna i ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och andra inblandade myndigheter liksom även i ansvarsfördelningen inom socialtjänsten. Det har också visat sig vara problem förenade med förfarandet vid ansökan om byte av god man när barnet flyttas till ett nytt ställe.
Fru talman! Det är mycket riktigt så att också denna fråga uppmärksammades i den rapport som socialstyrelsen nyligen har lämnat efter ett uppdrag från regeringen att kartlägga flyktingbarnens situation. Delrapporten handlade just om ensamma flyktingbarn. Självfallet har vi också uppmärksammat det förhållandet att det kanske inte alltid går så fort att få fram en god man som hade varit önskvärt. Det kan delvis bero på svårigheterna att få människor att ställa upp som gode män. En av anledningarna härtill kan vara språksvårigheter. Den gode mannen får inte vara ombudet och inte heller den tilltänkte vårdnadshavaren, utan det skall vara en tredje person. Rädda barnen har uppmärksammat detta och har nu bestämt sig för att försöka hjälpa till att få fram fler gode män. Jag tycker att det är utomordentligt positivt. Jag vill också peka på att vi tycker att det i ganska klara bifallsärenden kanske ändå är bättre att fatta beslutet om bifall i samband med uppehållstillståndet än att avvakta med det bara för att få fram en god man. Då får man i stället förordna om en god man när uppehållstillståndet är klart.
Fru talman! Sedan är det ju också fråga om hur många gånger barnet skall placeras, innan det får en slutlig eller mer varaktig placering. För det här barnet var det den andra placeringen på två slussar. I det här enskilda fallet hade jag också kontakt med socialtjänsten som ställde sig mycket frågande när det gällde vilket ansvar man hade. Därför tycker jag att det är helt klart att socialstyrelsen har rätt när den säger att det råder oklarhet. Av den anledningen borde det ju gå ut information till landets olika kommuner.
Fru talman! Det här är ju en fråga som har uppmärksammats i rapporten om enskilda flyktingbarn, men saken ligger vid sidan av det som det nu handlar om. Jag har utomordentligt svårt att utveckla det hela i en replik på en minut. Jag kan emellertid försäkra Berith Eriksson att vi följer problemet med mycket stor uppmärksamhet och att vi också förväntar oss att socialstyrelsen ger landets kommuner råd och anvisningar om hur frågan skall hanteras.

Fru talman! Berith Eriksson har frågat mig vilken levnadsstandard jag anser att ett flyktingbarn skall ha i Sverige. Av frågan framgår att Berith Eriksson syftar på barnens förhållanden på flyktingförläggningar. Det är viktigt att barn och föräldrar på utredningsslussar och förläggningar tas emot på ett värdigt sätt och ges det stöd som behövs i deras ofta svåra situation. Barnens behov måste särskilt uppmärksammas. Invandrarverket har också på många olika sätt tagit initiativ i denna riktning. Bl.a. har verket tagit fram riktlinjer och ramar för barn och fritidsverksamheten. Hur verksamheten utformas mera i detalj måste avgöras på den enskilda förläggningen utifrån lokala förutsättningar. Den övergripande målsättningen för verksamheten på slussar och förläggnigar är att dels i samarbete med föräldrarna ge barnen stöd och stimulans i den personliga utvecklingen samt möjlighet att orientera sig i det nya samhället, dels stödja och stärka föräldrarna i deras föräldraroll och få dem och barnen att fungera tillsammans och känna trygghet hos varandra samt motverka den splittring i familjen som kan uppstå i en exilsituation. Självfallet strävar man också efter att kunna driva verksamheten i goda lokaler. Det är min bestämda uppfattning att förhållandena på förläggningarna också i praktiken i huvudsak är mycket bra. Verksamheten drivs oftast av kunnig och engagerad personal i funktionella lokaler. Med så många förläggningar spridda över stora delar av landet är det dock naturligt att standarden varierar lokalt. Den stora asylinvandringen under senare år har ställt stora krav på en snabb utbyggnad av förläggningsverksamheten. Det har i vissa fall lett till att invandrarverket har tvingats söka provisoriska lösningar. Invandrarverket arbetar dock kontinuerligt med förbättringar både vad gäller verksamhet och lokaler. De sämsta förläggningarna förbättras eller läggs ner. Om Berith Erikssons fråga grundar sig på egna erfarenheter om missförhållanden i enskilda fall är det därför viktigt att invandrarverket informeras, så att det kan vidta åtgärder. Inom kort kommer socialstyrelsen att redovisa regeringsuppdraget att närmare följa utvecklingen av det psykiska och fysiska hälsoläget för flyktingbarn i Sverige. Där kommer också att ingå ett avsnitt om barn på förläggningar. Redovisningen kommer att studeras inom regeringskansliet.
Fru talman! Tack för svaret! Som invandrarministern antog i sitt svar grundar sig naturligtvis min fråga på egna upplevelser. Jag har varit på många slussar och förläggningar och sett många som är bra. Men i Enköping rör det sig om ett gammalt stadshotell med trapphus, smala korridorer och fyra våningar. Det finns inga som helst lekmöjligheter för de små barnen. Skolbarnen fick den 15 januari börja skolverksamhet, men för de små barnen fanns det varken lokal eller organiserad verksamhet. Även om man är tvungen att vidta provisoriska lösningar, borde det kunna ordnas provisoriska lokaler för barnen att leka i. Går man till exempelvis artiklarna 31 och 27 i barnkonventionen, kan man läsa om rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. I artikel 31 står det att man skall erkänna barnets rätt till vila och fritid samt till lek och rekreation, anpassat till barnets ålder. Man frågar sig därför om bestämmelserna skall gälla även för asylsökandes barn som vistas i landet, eller om vi skall göra undantag för asylbarnen.
Fru talman! Vi skall inte göra något undantag när det gäller asylbarnen, men jag sade redan i mitt svar, att eftersom vi har haft mellan 50 000 och 60 000 asylsökande på ett och ett halvt år, fick invandrarverket ta till en hel del provisoriska lösningar, som naturligtvis inte var vad man hade önskat sig. Jag tycker inte att det finns någon anledning att påstå någonting annat. Många gånger har jag också hävdat att det säkert blivit en del dåliga lösningar. Det som jag nu sagt var ju också en av orsakerna till att vi, inte minst på grund av den stora tillströmningen hösten 1989, stod inför en situation då vi hade svårt att klara ett värdigt mottagande. Det var ju därför som regeringen fattade det av Berith Eriksson och många andra mycket hårt kritiserade beslutet den 13 december 1989 om inskränkning av asylrätten. Nu har emellertid invandrarverket kunnat börja planera att lägga ned förläggningar, eftersom väntetiderna har minskat och genomströmningen på förläggningarna ökat. Det var synd att det inte av frågan framgick att det gällde just Enköpingsförläggningen. Jag skall gärna ta reda på och meddela Berith Eriksson hur invandrarverket ser på just Enköpingsförläggningens fortbestånd, om förläggningen hör till dem som man planerar att avveckla först. Tydligen är inte förläggningen enligt
Fru talman! Enligt de uppgifter som förläggningschefen gav planerar man att riva förläggningen 1992, vilket jag tycker är helt oacceptabelt. Jag tycker att man kan ha vuxna i förläggningen men inte små barn. Standard behöver ju inte handla om enbart materiell standard. Det måste finnas s.k. känslomässig standard, lekutrymme och personal som engagerar sig för barnen. Förläggningschefen visste inte ens hur många barn som fanns i förläggningen. Han gissade att det var mellan 10 och 20. Vid ett senare tillfälle när jag träffade en man, som av ideella och humanitära skäl vistades i förläggningen varje dag, eftersom han tyckte att han behövdes där, fick jag veta att det fanns nära 30 barn. Jag var verkligen inte nöjd.
Fru talman! Det är invandrarverket som har ansvaret. Jag vill understryka detta för att inte bli anklagad för ministerstyre. Men jag kan väl säga, att det, även om förläggningen kommer att bestå fram till åtminstone det här årets slut, kanske blir möjligt för invandrarverket att när trycket på förläggningsverksamheten lättar placera just barnfamiljerna någon annanstans.
Fru talman! Vi hade också en sluss i Älvkarleby. Även där rörde det sig om en hotellbyggnad. Personalen ansträngde sig oerhört för att tillgodose barnens behov. Samtidigt ansträngde sig personalen för att så snart som möjligt kunna placera just barnfamiljerna någon annanstans. Jag fick klart för mig att man inte arbetade på samma sätt vid den här slussen.

Herr talman! Finansutskottets socialdemokrater är i det nu aktuella betänkandet påfallande pessimistiska beträffande världsekonomins utveckling. Möjligen är det ett försök att ursäkta de dystra utsikterna för Sveriges del. Men sedan kriget i Irak avslutats och risken för höjda oljepriser undanröjts, kan enligt min uppfattning det tidigare av bl.a. OECD förutspådda uppsvinget i t.ex. USA och Storbritannien komma till stånd mot slutet av året. Med fortsatt goda utsikter på den europeiska kontinenten, främst i Tyskland, samt i Japan skulle därmed den stadiga tillväxt som präglat västvärlden under 1980-talet kunna återtas. Denna mera positiva bedömning betyder emellertid inte någon nämnvärd lättnad för Sveriges del. Den nedgång som startade tidigare i vårt land än på de flesta andra håll kommer här att bli både djupare och mer långvarig. Orsaken är de grundläggande strukturfel som socialdemokraterna i skydd av den stora devalveringen länge kunde undvika att ta itu med. Det ekonomiska sönderfallet har inte fortskridit lika långt som i Sovjetunionen, där man för i år förutser en produktionsminskning med 11 %. Men den tredje vägens ekonomiska politik har ändå fört Sverige till ett läge, där även vår ekonomi krymper i reala termer. Och den vändpunkt som regeringen i finansplanen trodde sig skönja mot slutet av året måste tyvärr flyttas en bra bit framåt i tiden. Ett viktigt inslag i socialdemokraternas rosenröda förhoppningar är att inflationen snabbt skall avta för att redan före årets utgång ligga under genomsnittet i EG. Men när nästa månadssiffra för konsumentprisindex redovisas, kommer den att innebära en ytterligare markant uppdragning av inflationstakten till ca 12 %. Och all erfarenhet visar att det tar tid att från en så hög nivå krympa ner prisstegringen till mindre än hälften. Många prissättare kommer att se sig tvugna att söka kompensation för alla de kostnadsökningar som under resten av året gör sig påminda, som en följd av skatteomläggningen. Mycket kommer också att hänga på vilken beslutsamhet regeringen visar i kampen mot inflationen. Finansutskottets socialdemokrater gör ett försök att undanröja den motsättning som föreligger mellan finansplanens utfästelser i detta avseende och valplattformens löften om att full sysselsättning skall förbli det allt överordnade målet. Den omfattande polemiken mot den moderata partimotionen på denna punkt framstår dock som förfelad, när det i utskottsbetänkandet till slut ändå konstateras att på kort sikt kan den av oss påtalade målkonflikten uppträda. Något annat vore också konstigt i en situation där arbetsmarknadsstyrelsen förutspår en öppen arbetslöshet på 4 % mot slutet av 1991. Frågan är nu hur socialdemokraterna i regering och riksdag kommer att reagera på arbetsmarknadsstyrelsens begäran om ytterligare drygt 10 miljarder kronor att läggas till de över 11 miljarder som redan föreslagits för arbetsmarknadspolitiska åtgärder nästa budgetår. I det betänkande vi nu diskuterar visas en viss förståelse för sådana krav. Det sägs t.o.m. att man är beredd att sätta in det som inte enbart kallas marknadsanpassade medel för att bekämpa arbetslöshet och inflation. Får jag fråga finansutskottets ordförande vad ni då tänker på -- är det på lagstiftning om prisstopp, på lönereglering eller på förbud mot friställningar? Ytterligare en fråga som inställer sig är hur det skall gå med den av finansministern så omhuldade budgetbalansen. Regeringen har redan tvingats föreslå ökade utgifter för t.ex. det extra pensionstillägget och dessutom minskade besparingar, bl.a. genom att arbetsskadeförsäkringens samordning med sjukförsäkringen inte blir av. Skulle man nu också satsa hårt på konstlade jobb genom AMS, betyder det inte bara ökade statsutgifter. Det innebär dessutom ett återfall i det slags ackommoderande politik som får talet om att prioritera kampen mot inflationen att framstå som rent munväder. Herr talman! Ett större problem för folkhushållet än ett eventuellt blivande budgetunderskott är det stora och snabbt växande underskottet i bytesbalansen. Finansutskottets socialdemokrater noterar att det enligt finansplanen skulle stiga till ca 50 miljarder kronor i år och 60 miljarder 1992, vilket då skulle motsvara 4 % av bruttonationalprodukten. Men det tycks inte vålla dem någon nämnvärd oro. Jag har tidigare uttalat förvåning över det lättsinne med vilket även finansministern betraktar denna utveckling. Enligt min mening har vi här att göra med en kraftig sprängladdning, till vilken den redan antända stubintråden inte kan vara hur lång som helst. En bankekonom hos Gota har nyligen påvisat att för att återställa balansen krävs det en ökning av exporten med 80 miljarder kronor eller, uttryckt på annat sätt, med 25 %. Det krävs en överföring av 130 miljarder kronor. Det är inte precis i den riktningen utvecklingen går just nu. Den invändning som kan göras mot dessa beräkningar är att sådana här gigantiska förändringar snarast innebär en underskattning av problemets omfattning. Hur tänker sig Hans Gustafsson och Allan Larsson få till stånd en vändning av detta slag? Är ni beredda till långtgående omprövningar av den egna ideologin, som kommer att ställa vad som redan åstadkommits i den vägen fullständigt i skuggan? Ärligt talat tror jag inte det. Det skall medges att ni på sistone har anammat många gamla moderata förslag: sänkta marginalskatter, minskad kompensationsnivå i sjukförsäkringen, närmande till EG, ingen kärnkraftsavveckling under 1990 talet, Öresundsbro och reklam i en fristående tredje markbunden TV-kanal, för att bara nämna några exempel. Men även om hjärnan säger er att detta är nödvändigt, märks det så tydligt att hjärtat inte är med. Detta belyses av den socialdemokratiska synen på Sveriges framtida förhållande till EG. Det är inte bara det att tanken på medlemskap plötsligt dök upp i ett krisprogram som ett sätt att få stopp på spekulationer om en svensk devalvering. Under senare tid har dessutom ledande företrädare för partiet, bl.a. Stig Malm och Ingvar Carlsson, börjat säga att en svensk ansökan om att bli medlem i EG inte innebär något ställningstagande för ett sådant medlemskap. Till raden av sådana tvetydigheter läggs nu uttalandet i finansutskottets betänkande, där socialdemokraterna efter att ha erinrat om riksdagens beslut om att Sverige skall ansöka om EG-medlemskap säger att ''förhandlingar får visa på vilket sätt Sverige blir delaktigt i den europeiska integrationen''. På vilket sätt då? Vad menas egentligen? Var för finansutskottets ordförande riksdagsbeslutet om en medlemsansökan bara ett taktiskt utspel, som nu kan avvaras sedan riksbankschefen förklarat att delvaveringsoron har försvunnit? Tror Hans Gustafsson att det går att skapa det goda näringsklimat som krävs för att få ordning i våra utrikesaffärer, om man börjar sväva på målet i EG-frågan? En orsak till att denna finansdebatt har fått skjutas en vecka framåt i tiden är att finansministern förra onsdagen i stället for till Bryssel. Där skall han enligt Dagens Industri ha sagt att en anknytning av kronan till den europeiska växelkursmekansimen blir aktuell i april. Ja, det låter intressant för oss moderater som började förorda en sådan åtgärd redan i mitten av 1980-talet. Hade det skett då, skulle både inflationstakt och räntenivå i dag ha varit avsevärt lägre. Men varför vänta till i april eller senare? Genom att hålla fast vid valutakorgen har kronan fram till helt nyligen kunnat smygdevalveras genom dollarns kursnedgång. Men de senaste dagarna har dollarn stigit kraftigt, och det betyder att kronan i praktiken revalveras mot D-marken. Var och en förstår att det inte sker i samstämmighet med utvecklingen av konkurrenskraften i våra båda länder. Därför är det hög tid att genomföra den anknytning av kronan till ecun som bl.a. får till effekt att räntemarginalen gentemot utlandet kan minskas avsevärt. Herr talman! För att Sverige skall kunna få fart inte nödvändigtvis under galoscherna men väl utefter Europavägen måste det rekordhöga skattetrycket sänkas. När gränshindren i Europa avvecklas kommer det att uppstå en marknadsmässig skattekonkurrens mellan länderna. Kapital, handel och så småningom även kvalificerad arbetskraft kommer att söka sig dit där behandlingen är bäst. Ett problem för vårt land blir då inte bara det perifera läget. I den internationella skatteligan befinner sig ju Sverige i fullkomlig särklass. För att få ned skattetrycket till tvåan Danmarks nivå måste uttaget här hemma sänkas med nära 100 miljarder kronor. Till genomsnittet inom EG är avståndet nästan 250 miljarder. Det är således många skatter som är för höga. Men de mest skadliga måste sänkas först. Eftersom kapitalet rör sig lättast över gränserna är det mycket olyckligt att skatterna på företagande och sparande genom skatteomläggningen höjts med bortåt 40 miljarder. Genomförs dessutom det aktuella förslaget beträffande förmögenhetsskatten, försvåras småföretagandet ytterligare i vårt land. Det vore välkommet och välgörande för investeringsviljan om finansministern här och nu kunde meddela att detta hot aldrig blir verklighet. Det vore ännu bättre om han samtidigt ville ta tillbaka de avancerade socialiseringsplaner som förts på tal i form av ändrade placeringsregler för AP-fonden och så sent som i går eftermiddag lär ha beskrivits för den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Gör han inte det, skall han veta att dessa beslut blir de första som en ny borgerlig regering river upp innan året gått till ända, samtidigt som vi beslutar att sätta den borgerliga planen för löntagarfondernas avveckling i verket. Ett politiskt beslut om harmonisering inom EG av mervärdeskatten förfaller ligga långt borta. Därmed kan handeln väntas söka sig dit där momsen är lägst. Sverige måste därför generellt sänka den indirekta beskattningen under de närmaste åren. Och skulle man ta på sig den administrativa bördan av en differentiering, är det knappast momsen på mat som borde sänkas först. Större problem erbjuder skillnader i skatteuttag på dyrare kapitalvaror, som det lönar sig att gå över gränsen för att köpa de få gånger det blir aktuellt. Med hänsyn till det höga kostnadsläget i Sverige blir det dessutom nödvändigt att sänka den osynliga skatten på arbete, dvs. de delar av socialförsäkringsavgifterna som är ren skatt. Eftersom hela inkomstskatten i många länder är lägre än bara vår kommunalskatt, måste det kommunala skattestoppet bestå och förutsättningar skapas för successiva sänkningar av utdebiteringen. Jag vill i detta sammanhang fråga finansministern vad han avser att göra för att uppfylla det ursprungliga löftet att bara en av tio inkomsttagare skall behöva betala statlig inkomstskatt. Färska uppgifter tyder ju på att så många som fyra av tio heltidsarbetande nu måste räkna med en marginalskatt på 50 %. Herr talman! En kraftig sänkning av skattetrycket är inte längre bara ett önskvärt mål i en avlägsen framtid. Förr brukade man gå igenom den offentliga utgiftssidan för att se vad som möjligen kunde avvaras, och detta satte gränsen för vilka skattesänkningar som kunde komma i fråga. Men så blir inte längre fallet när kapital, och framför allt människor, kan röra sig fritt i ett gränslöst Europa. Vi måste då börja med att se på skattesidan för att klara ut vilka sänkningar som av konkurrensskäl oundgängligen måste genomföras. Den listan kommer att bli lång och omfatta stora belopp på kort tid. Men vi har inget val. Och skattesänkningarnas storlek blir i sin tur avgörande för vilka besparingar som måste göras bland de offentliga utgifterna. Några försiktiga drag med osthyveln kommer då inte att räcka. Det krävs mera grundläggande förändringar av den offentliga verksamheten, där avreglering måste vara en ledstjärna. Inte minst gäller det att bryta de offentliga monopolen på tjänster som barnomsorg, utbildning och vård. Det har alltid förundrat mig att samma socialdemokrater som länge av effektivitetsskäl undvikit att förstatliga industriföretag så envist försvarar planhushållning och kommandoekonomi när det gäller att tillhandahålla sådana tjänster som verkligen förutsätter nära relationer mellan människor. Vägledande bör vara principen att staten inte skall ägna sig åt sådant som lika bra eller bättre kan utföras i enskild regi. Det betyder att offentligt ägda tillgångar i form av företag, skogsmark och bostäder bör privatiseras. Det kapital som därvid frigörs måste till betydande del återinvesteras i den under senare år sorgligt eftersatta infrastrukturen. Det handlar här om kommunikationsnät lika väl som om högre utbildning och forskning. Behovet är stort, eftersom socialdemokraterna, när tillväxten har uteblivit och konkurrensen om de offentliga resurserna har hårdnat, konsekvent har givit företräde åt en utbyggnad av de stora bidragssystemen. Men här -- liksom när det gäller försvar, rättsväsen och polis -- rör det sig just om uppgifter som i princip ingen annan än staten kan sköta. Och då måste vi politiker se till att det fungerar. Herr talman! Vad jag här redovisat är huvudpunkterna i den ekonomiska politik som krävs för att Sverige åter skall beträda vägen mot tillväxt och ökad välfärd. I betydande utsträckning föreligger det enighet om detta program mellan de borgerliga partierna. Det gäller naturligtvis i den fråga som på ett grundläggande sätt skiljer oss från socialister, nämligen förordet för enskilt sparande framför offentligt. Men det finns också en grundläggande samsyn beträffande det ekonomiska läget och de åtgärder som krävs för att vända utvecklingen rätt igen. De frågor där centerpartiet avviker är av den karaktären att de kommer att vara undanröjda eller enligt min mening hanterliga när vi har nått fram till september månad. Moderata samlingspartiet och folkpartiet har i långa stycken gemensamma reservationer. Det gäller inte bara de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken utan även principerna för budgetpolitiken. Därmed har vi byggt vidare på det program som Carl Bildt och Bengt Westerberg skisserade i höstas och som kommer att kompletteras och preciseras ytterligare innan riksmötet är slut. Om någon invänder att det ändå inte kommer att samla en majoritet, vill jag påminna om att det enligt samstämmiga opinionsmätningar i alla fall har åtskilligt större stöd än vad de för närvarande har som ännu så länge kan formulera finansutskottets betänkanden. Med det anförda yrkare jag, herr talman, bifall till reservationerna 1, 11, 18 och 32, vilka kan sägas utgöra ett väl avvägt urval av de reservationer som utskottets moderater har ställt sig bakom.

Herr talman! För litet drygt en månad sedan diskuterades denekonomiska politiken i den allmänpolitiska debatten. Även den debatten utgick från regeringens finansplan och oppositionens motioner. Vad som därefter har hänt är egentligen bara att höstens val har kommit en månad närmare. Resultatet har blivit att finansutskottets betänkande nr 20, som dagens debatt handlar om, är motsägelsefullt och oklart. Jag vill ta detta tillfälle i akt att begära klarare besked från utskottets talesman och från finansministern. På vissa ställen i betänkandet sägs att problemen på arbetsmarknaden kommer att finnas kvar under de närmaste åren. På andra ställen sägs att lågkonjunkturen blir kort. Vilket gäller? Försvinner problemen snabbt, eller tar det lång tid? På vissa ställen sägs klart ut att kostnadsproblemen beror på att regeringen inte har gjort något åt överhettningen. På andra ställen sägs att det gick så bra under 80-talet att det bara blev så att inflationen ökade. Vilket gäller? Erkänner regeringen något ansvar eller inte? På vissa ställen sägs att regeringens politik är i stort sett densamma som de borgerliga partiernas. På andra ställen påstås att krisen har kommit därför att oppositionen har röstat ner regeringens förslag i riksdagen. Vilket gäller? Ibland sägs att företagen måste få goda förutsättningar för produktion och sysselsättning. På andra ställen andas stor förståelse för en ny jättesocialisering genom att låta AP-fonderna köpa upp företagen. Hur går detta ihop? Vad gäller? I finansplanen beskrevs det ekonomiska läget i huvudsak ganska korrekt. Temat var att läget präglas av djupa problem. Men i finansutskottets betänkande är problemen nedtonade. Nu finns knappast några strukturella problem, utan det handlar om en ''vanlig'' lågkonjunktur. Det hävdas dessutom att denna lågkonjunktur kan bli kortvarig. Det finns också en rad uttalanden på senare tid från regeringens medlemmar med statsministern i spetsen på temat ''det har redan vänt''. Detta är enligt min uppfattning i grunden fel. Det motsägs också indirekt av de prognoser över den kommande utvecklingen som ges i betänkandet, men det är bara ytterligare ett tecken på oklarheterna. Låt mig därför fråga utskottets talesman, denna gång inte ordföranden utan Roland Sundgren, om det är hans uppriktiga mening att påståendet ''lågkonjunkturen blir kort'' -- det står på s. 34 om han vill bli kollad -- är förenligt med prognoser över arbetslösheten som visar på nivåer aldrig tidigare skådade i Sverige -- upp mot 4 % 1992 enligt utskottet självt och än högre enligt andras bedömningar. Om cirka ett år kan det finnas över 200 000 personer i Sverige som inte kan få arbete. Det är då närmast skandalöst att påstå att ''lågkonjunkturen blir kort''. Även Allan Larsson driver nu temat att utvecklingen har vänt. Krisen är över -- det är det intryck som tydligen skall förmedlas. Detta är utomordentligt lättsinniga uttalanden som, såvitt jag kan förstå, görs i rent politiskt syfte och rimligen mot bättre vetande. Regeringen och Allan Larsson måste faktiskt veta att de ekonomiska problem som skapats under lång tid inte hux flux försvinner på mindre än ett kvartal. Man måste fråga sig vilken verklighet regeringens medlemmar lever i, läser ni inte tidningarna? Volvo säger upp 1 550 personer, SAAB permitterar 600 personer -- över 11 000 personer varslades om permitteringar under februari. Utskottet talar självt på om om en arbetslöshet på 4 % -- en för Sverige helt unik nivå. I dag står att läsa i Dagens Låg mig citera Svenska Handelsbankens senaste prognos från februari i år: ''Sverige skall alltså omvandlas från ett höginflationsland till ett låginflationsland. Detta innebär att vi har en relativt lång anpassningsperiod framför oss.'' Handelsbanken fortsätter: ''Tillväxten under 1992 och första halvan av 1993 blir mycket låg och man kan närmast tala om en stagnation, med hög arbetslöshet .'' Denna utveckling karaktäriserar Handelsbankens ekonomer som ''relativt positiv'', och den förutsätter att politiken inriktas på att skapa ett klimat som är gynnsamt för företagande och investeringar. Industriförbundet lade i februari fram sin mest pessimistiska rapport någonsin. Antalet anställda inom industrin väntas minska med 50 000--60 000 personer i år. Mot slutet av innevarande år skulle industrin då sysselsätta 150 000 personer färre än i juni 1989. Regeringens tal om att utvecklingen har vänt kan faktsikt bara tolkas som att den har givit upp hoppet att förbli i regeringsställning efter valet. I oppositionsställning vill socialdemokraterna sedan kunna skylla de ekonomiska problemen på den nya regeringen. Det är i och för sig intressant med denna insikt om oförmågan att vinna väljarstöd för den egna politiken. Men sådana uttalanden bidrar till att förstöra det krismedvetande som finns, och det är faktiskt både oansvarigt och lättsinnigt. Av utskottets betänkande framgår det tydligt, åtminstone på några ställen, att den kraftiga försämringen av det ekonomiska läget som nu pågår är en direkt följd av regeringens politik. Det står: ''En av huvudorsakerna till denna snabba avmattning i den svenska ekonomin är de senaste årens överhettning på arbetsmarknaden.'' Och det är regeringen som bär ansvaret för överhettningen på arbetsmarknaden. Samtidigt försöker socialdemokraterna nu att skylla ifrån sig på andra, särskilt på oppositionen i riksdagen. Om bara det s.k. stoppaketet med strejkstopp, lönestopp, prisstopp m.m. hade gått igenom i riksdagen skulle allt ha varit mycket bättre, sägs det. Allt är oppositionens fel som stoppade stoppaketet, har statsministern låtit påskina. Ibland säger man t.o.m. att om regeringen bara hade fått höja momsen med 2 % våren 1989 skulle allt ha varit mycket bättre. Jag måste fråga Roland Sundgren om han verkligen tror att det är en politik med ännu högre skatter och löne och strejkstopp som kan lösa Sveriges problem. Är det en sådan politik som socialdemokraterna skulle vilja föra om de mot förmodan fick majoritet i riksdagen? Till saken hör faktiskt också att regeringen alltid är ansvarig för den politik som faktiskt förs. Regeringen har valt att sitta kvar och föra denna politik, och då blir den också ansvarig för resultatet. Resultatet ser vi nu -- kraftigt stigande arbetslöshet. Mot denna bakgrund, herr talman, blir det närmast parodiskt att höra den ena efter den andra av regeringens medlemmar påstå att socialdemokraterna skulle vara det enda parti som värnar om sysselsättningen. Sanningen är ju den att efter en jättedevalvering och åtta års internationell högkonjunktur har den s.k. tredje vägens ekonomiska politik lyckats driva Sverige till ekonomisk kris. För att lösa denna kris krävs ett långvarigt och målmedvetet arbete byggt på en ny ekonomisk politik. Vi har rik erfarenhet av vad som inte kan göras, eftersom problemen sannerligen inte är nya. Alltför höga pris och kostnadsökningar, som förstör konkurrenskraften och därför slår ut produktion och sysselsättning, har vi haft under lång tid. Under 1970-talet försökte vi lösa detta genom att expandera sysselsättningen i den offentliga sektorn, men den vägen är stängd. Den offentliga sektorn är redan alltför stor i Sverige. Under 1980-talet försökte vi lösa samma problem genom devalveringar. Den vägen är också stängd, både av hänsyn till EG och därför att Sverige annars skulle förbli ett land med stora prisökningar och höga räntor under hela 90-talet. Det framgår lustigt nog av dagens DN, där en av arkitekterna bakom jättedevalveringen 1982, Klas Eklund, hävdar att devalveringen har medverkat till den låga produktiviteten i industrin. Nu måste vi ta itu med problemen genom intern anpassning. Det är, som jag har nämnt, mycket oklart vad slags politik som finansutskottets socialdemokrater förordar i detta syfte. Först sägs -- jag skall upprepa några motstridiga påståenden -- att det råder stor enighet mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Så står det t.o.m. i sammanfattningen. Sedan försvinner uppenbarligen denna enighet, för några rader längre fram avstyrks motionerna med hänsyn till påstådd orättfärdig fördelningspolitik. Vidare tycks det egentligen, om man skall tro statsministern, vara fler momshöjningar, strejkstopp, lönestopp och sådant som socialdemokraterna skulle vilja genomföra om de bara kunde få majoritet. Det vore faktiskt tacknämligt om Roland Sundgren eller i varje fall Allan Larsson kunde klargöra vad för slags politik det egentligen är som socialdemokraterna tror kan föra Sverige ur den hemmagjorda krisen. De motsägelsefulla påståendena ger sannerligen inte intrycket av någon sammanhängande politik som kan skapa förtroende. Herr talman! I motsats till socialdemokraterna har folkpartiet liberalerna och moderata samlingspartiet, i långa stycken gemensamt med centern, redovisat en sammanhängande syn på de ekonomiska problemen och den politik som krävs för att bryta stagnationen. Den beskrivs i reservation 1. Jag skall passa på att nu yrka bifall till reservationerna 1, 11, 18 och 33. Målet för den politiken är att skapa riktiga jobb, stabila priser och lägre skatter. Detta förutsätter insatser över ett brett fält som regeringen uppenbarligen inte kan -- av hänsyn till LO -- eller inte själv vill lägga fram. Låt mig ge några exempel. En av de viktigaste uppgifterna framöver är enligt min uppfattning att se över de olika socialförsäkringssystemen. De måste göras om så att det lönar sig att arbeta och så att utgiftsminskningarna ger utrymme för sänkt skatt. Den nuvarande utformningen av t.ex. arbetsskadeförsäkringen är ett ovanligt tydligt exempel på regler som har direkt negativ effekt. En rad beskrivningar finns om hur arbetsskadeförsäkringen motverkar rehabilitering, medverkar till att alltför många människor förtidspensioneras i onödan och slås ut från arbetsmarknaden. Dessutom drar den kostnader som ökar i rasande takt. Ett inslag i en förändring är en samordning av arbetsskadeförsäkringen med sjukpenningförsäkringen. Ett sådant förslag aviserades i budgetpropositionen. Därefter har Stig Malm och LO krävt att ersättningen inte får försämras, och då kan det inte bli någon samordning. Regeringen har hittills givit efter för LO. I utskottsbetänkandet påstår socialdemokraterna att det är ''tekniska kompletteringar'' som måste till. Jag vill ställa en enkel fråga, som kan besvaras med ja eller nej, till Roland Sundgren: Kommer det något förslag om arbetsskadeförsäkringen före valet? Mitt andra exempel gäller konkurrensen. Det finns en rad utredningar, inte minst från statens pris och konkurrensverk, som visar att där konkurrensen är dålig stiger kostnader och priser snabbt. Den som verkligen vill uppmuntra en dämpning av inflationen borde alltså på alla sätt skapa mer konkurrens. Nu går emellertid statsministern ut med artiklar som rubriceras ''Håll tillbaka marknadskrafterna'' och innehåller en stark plädering för bevarade monopol inom den offentliga tjänstesektorn. Att riva upp monopolen och skapa valfrihet, öka konkurrensen genom att uppmuntra enskilda alternativ, öka effektiviteten, ge mer valuta för skattepengarna och bredda arbetsmarknaden för kvinnor, något som vi borgerliga vill, påstås vara höjden av orättvisa. Vill vi verkligen ha Business Class i sjukvården?, frågar statsministern retoriskt. Nej, det vill vi inte. Men det är precis vad vi har i dag -- i socialdemokraternas Sverige. För vem är det i dag som kan köpa sig före i sjukvårdskön genom att betala på privata sjukhus, t.ex. Sofiahemmet? Vem är det i dag som kan välja ett privat dagis för sina barn? Vem är det i dag som kan sätta sina barn i en privatskola, vars pedagogik passar en bättre? Jo, det kan bara den rike som har råd att betala både via skatten och genom höga avgifter, därför att de privata alternativen inte får samma ekonomiska villkor som offentlig vård, omsorg eller utbildning. Det är i socialdemokraternas Sverige som plånboken styr. Och hur kan ni påstå att konkurrens i produktionen av sociala tjänster är mindre viktig för att pressa kostnader än konkurrens i produktionen av t.ex. Mitt tredje exempel gäller de riktiga jobben. Folkpartierna liberalerna accepterar inte att arbetslöshet används som ett medel i den ekonomiska politiken. Det räcker inte med arbetsmarknadspolitiska insatser, utan man måste skapa förutsättningar för ökad produktion och sysselsättning i företagen. Särskilt de mindre och medelstora företagen är viktiga, inte minst därför att de skapar sysselsättning i hela landet, inte bara i storstadsregionerna. En av de viktigaste åtgärderna för att underlätta för de mindre företagen är att ta bort skatten på deras arbetande kapital. Eftersom skatten på maskiner, byggnader, varulager och sådant som används i produktionen inte är avdragsgill, måste småföretagarna i dag ta ut nästan tre gånger skattebeloppet från företaget. Folkpartiet liberalerna anser att denna skadliga skatt helt skall tas bort. Men regeringen tycks vilja göra tvärtom -- höja den. I de tre senaste debatterna med Allan Larsson har jag frågat honom om skatten på småföretagens arbetande kapital. Han har inte svarat. Nu vill jag faktiskt ha besked. Jag kan börja med att ge Roland Sundgren chansen att visa litet förståelse för småföretagandets villkor. Roland Sundgren är, såvitt jag vet, också suppleant i skatteutskottet. Från folkpartiet liberalerna har vi där väckt förslag om att slopa skatt på arbetande kapital. Jag undrar om Roland Sundgren är beredd att göra det och slänga den remissbehandlade promemorian om förmögenhetsskatten i papperskorgen. Papperskorgen är också, herr talman, den rätta platsen för de nya socialiceringsförslag i jätte format genom aktieköpande AP-fonder som man i Morgonekot i dag berättade om. Detta är enligt min uppfattning en direkt krigsförklaring mot privat företagsamhet i Sverige. Herr talman! Roland Sundgren och Allan Larsson kommer säkert att beskriva vad de anser vara bra förslag i den ekonomiska politiken. Jag tror visst att de och andra socialdemokrater gör så gott de kan. Men detta duger inte. Deras bästa är inte gott nog. Vad som behövs är en ny liberal ekonomisk politik. Jag kan förstå att detta är svårt för socialdemokrater. Liberal politik bedrivs bäst av den som är liberal i själ och hjärta. Därför måste Sverige få en ny regering.

Herr talman! Kriget i Mellanöstern mellan Irak och de allierade är över. Det är glädjande för såväl världsfreden som världsekonomin. Ett kortvariktigt krig förväntades visserligen aldrig ha starka effekter på den internationella konjunkturen, men kriget ledde ändå till osäkerhet och höjda inflationsförväntningar, vilket påverkade en redan försvagad konjunktur negativt. Hoppet har nu ökat, inte bara om fred i Mellanöstern, utan också om att den tämligen skarpa internationella konjunkturavmattningen blir något mjukare. Oljepriserna ha återgått till nivån före invasionen av Kuwait. Den förstärkning av Sveriges hemmatillverkade lågkonjunktur som den internationella avmattningen innebär bör därför nu bli något mindre. Bytesbalansen fortsätter dock att försvagas, eftersom vårt alltför höga pris och kostnadsläge inte längre kompenseras av en internationell högkonjunktur. Den internationella himlen är alltså inte lika mörk som tidigare i år, men ingen dager synes än för den svenska ekonomin. Statistiken visar på en sämre utveckling än vad flertalet prognoser, inkl. finansplanen, räknat med. Tillväxten i ekonomin sjönk under andra halvåret Arbetslösheten ökar kraftigt. I januari var arbetslösheten 2,3 %. Redan till sommaren väntas den vara uppe i 3 %. Detta är alltså bara genomsnittssiffror. I utsatta regioner och inom vissa grupper t.ex. bland ungdomar, kommer arbetslösheten att vara väsentligt högre. Just när det gäller arbetslösheten är det farligt att använda riksgenomsnittssiffror, för de avspeglar inte människors vardag. Orderingången och industriproduktionen sjunker. Såväl export som import avtar. 12-månaderstalet när det gäller konsumentpriserna bör redan i februari ha stigit till ca 13 %. Det är mer än dubbelt så mycket som genomsnittligt i OECD, delvis beroende på skatteomläggningen. Räntorna har sjunkit något. Men Sverige tvingas fortsätta att ha ett räntegap gentemot omvärlden för att balansera valutaflödena. Enligt riksrevisionsverket kommer statsbudgeten för innevarande år att sluta på ett underskott med 3,6 miljarder. Redan tidigare var det underliggande saldot enligt finansplanen minus 15,6 miljarder. Dessutom har regeringen, för att dölja sina misslyckanden gentemot pensionärerna, beslutat att anslå mer medel till KBT. Herr talman! Mot denna bekymmersamma bakgrund framstår regeringens och inte minst finansministerns hyllning till den egna politiken som närmast patetiskt. I DN-artikeln nyligen gör finansministern ''tummen upp för Sverige''. Enligt Allan Larsson är förtroendet för landet återskapat och näringslivet vill återigen investera i Sverige. Inte minst det sistnämnda är en märklig slutsats, med tanke på att hans egen finansplan förutspår att industriinvesteringarna minskar med 13 % i år. Enligt finansplanen och finansutskottets socialistiska majoritet bör vändpunkten i den svenska ekonomin kunna komma redan under innevarande år. Enligt vår uppfattning är detta ett rent önsketänkande. Denna uppfattning har vi också, tillsammans med moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna, reserverat oss för i finansutskottets betänkande. Reservationens skrivningar beträffande synen på utvecklingen i Sverige överensstämmer för övrigt ordagrant mellan de tre partierna. I ett försök att styra bort debatten från den sittande regeringens misslyckande har Allan Larsson också under längre tid bedrivit propaganda gentemot de icke-socialistiska partiernas budgetalternativ. Enligt finansministern skapar dessa budgetalternativ sammantaget ett mycket stort budgetunderskott -- detta trots att såväl centern, folkpartiet liberalerna som moderaterna i sina alternativ redovisar stramare budgetar än regeringen. I sin iver att bevisa vad som skulle bevisas har finansministern räknat samman alla de förslag till skattesänkning och ökade utgifter som partierna föreslår var för sig, men däremot endast de besparingar som alla tre är överens om. Detta räknesätt är naturligtvis helt befängt. Finansministern attackerar också de enskilda partierna. Moderaterna är enligt Larsson sämst, därnäst centern. Folkpartiet är enligt departementet inte lika slösaktigt, vilket kan ha att göra med att folkpartiets budget innebär betydligt mindre ändringar av regeringens förslag än centerns och moderaternas budgetar. Jag tycker att Allan Larsson är skyldig att göra ett klarläggande. Han bör visa att han försökt förbättra sin räkneförmåga genom att förklara vad han egentligen står för efter de omräkningar som han förhoppningsvis har gjort. Efter att finansutskottets ledamöter till sist har fått ta del av departementets sammanställning, har vi kunnat konstatera att departementets sammanställning innehåller mycket stora brister. 1991 92 innebär ett i förhållande till regeringens budget förstärkt budgetsaldo med över 2 miljarder kronor. Skattetrycket sänks med nära 6 miljarder kronor. Centerns största budgetsatsningar görs på infrastrukturella investeringar och sänkt skatt på nödvändig konsumtion genom införande av differentierad moms. De största utgiftsminskningarna gäller investeringsbidrag och sjukpenning vid utbildning. Herr talman! Jag använde mig tidigare av uttrycket ''ingen dager synes än'' beträffande svensk ekonomi. Jag kunde ha tillagt att ''när mörkret är som störst är dagen som närmast''. Valet i höst kan bli början till en ny gryning på det ekonomiska området. Centerns önskan är ett regeringsskifte med en ny regering baserad på en icke-socialistisk majoritet. En sådan regeringen är nödvändig för att klara av den mycket krävande uppgift som det kommer att bli att dels stabilisera ekonomin, dels ta itu med de grundläggande strukturproblemen och anpassningen av ekonomin till den snabba internationalisering som pågår. De icke-socialistiska partierna har i år nått en mer långtgående samstämmighet än något tidigare år under den gångna mandatperioden. Det gläder oss, och det medför att skrivningarna överensstämmer, så när som på ett par punkter där moderaterna och folkparitet gör tolkningar som går längre än tidigare riksdagsbeslut eller överenskommelser. Den ekonomiska politiken skall skapa förutsättningar för uthållig tillväxt och stigande välstånd. Politiken skall frambringa arbetstillfällen i stället för arbetslöshet, lägre prisökningar i stället för rekordhög inflation och lägre skatter i stället för höjt skattetryck. En första utgångspunkt för politiken skall vara att prioritera strukturproblemen i ekonomin. Pris och löneökningstakten, bristen på inhemskt sparande och den låga tillväxten är utslag av grundläggande strukturella problem. När det gäller lönebildningen skall den skötas av arbetsmarknadens parter i fria förhandlingar utan direkt inblandning av statsmakterna. Samtliga de fyra största riksdagspartierna har dock under senare tid deltagit i riksdagsbeslut som förändrat förutsättningarna för löneförhandlingarna. Jag tänker bl.a. på skatteomläggningen och förändringen av sjukförsäkringen. Dessa fyra partier har därmed ett gemensamt ansvar för utfallet av avtalsrörelsen. Centern vill inte ha en tvångslagstiftning på arbetsmarknaden -- det finns andra medel som kan användas. Ett exempel på sådana medel är ökade egna avgifter i arbetslöshetsförsäkringen. Ett stabiliseringsavtal är av vikt för att dämpa pris och lönekostnadsutvecklingen, vilket inte innebär ett ja till statlig inkomstpolitik. En andra utgångspunkt för den ekonomiska politiken måste vara den pågående internationaliseringen av svensk ekonomi. Sverige skall delta i det europeiska samarbetet. Ett europeiskt samarbetsavtal mellan EFTA och EG samt svenskt medlemskap i EG ligger i linje med strävandena mot allsidig utveckling av samarbetet mellan Sverige och samtliga länder i Europa. Sverige bör lämna in en ansökan om medlemskap i EG under 1991. Centern står fast vid det beslut som fyra partier kom överens om i riksdagens utrikesutskott. En tredje utgångspunkt är omsorgen om personligt ägande och sparande. Personligt ägande är en förutsättning för en fungerande marknadsekonomi. För att ge utrymme för investeringar och förbättrad bytesbalans måste det totala sparande öka. Enskilt hushållssparande skall prioriteras. Jag vill i anslutning till detta också konstatera att centern och socialdemokraterna kommit överens om att tidigarelägga återbetalningen av de tillfälliga obligatoriska sparandet -- detta i kombination med möjlighet till extrainsättning på allemanssparandet. Det obligatoriska sparande kommer därmed i stor utsträckning att omvandlas till frivilligt sparande. Löntagarfonderna skall avskaffas och statliga företag säljas ut. Centern, moderaterna och folkpartiet har i gemensamma partimotioner angivit hur detta skall gå till. AP-fonden skall inte ges rätt till vidgade aktieplaceringar. Jag delar de synpunkter som Anne Wibble nyss anlade beträffande det förslag som presenterades i medierna i dag på morgonen. Papperskorgen är troligen den bästa platsen för förslaget. Vi tror inte på den typen av lösningar. Med dessa tre utgångspunkter följer även att den ekonomiska politiken bör inriktas enligt följande. Skattepolitiken skall leda till totalt sett en sänkning av skattetrycket. I första hand bör de skatter som har den mest negativa påverkan på samhällsekonomin, och skatter sammanhörande med nödvändig konsumtion som mat och boende, sänkas. En skatt som är direkt samhällsekonomiskt kontraproduktiv är förmögenhetsskatten på arbetande kapital i småföretag. Centern tar bestämt avstånd från de förslag till förändring av denna skatt som presenterats i en utredning i finansdepartementet. Dessa förslag innebär en skatteskärpning; enligt vår uppfattning skall skatten på arbetande kapital avskaffas. Sänkt skatt på nödvändig konsumtion innebär att centern förordar differentierad moms med sänkt skatt på mat och boende. Vi anser att det står klart att ett svenskt medlemskap innebär att vi måste sänka momsen på mat, åtminstone om samordningen av EGs skattepolitik genomförs enligt planerna. Den ökade internationaliseringen talar under alla förhållanden för att en differentierad moms, med sänkt skatt på mat, är nödvändig. Numera förordar också tidningen Aftonbladet på ledarsidan en sänkning av momsen på mat, precis vad centern, vänsterpartiet och miljöpartiet här i kammaren har förepråkat under en längre tid. Frågan är naturligtivs hur länge den socialdemokratiska regeringen tänker förhålla sig kallsinnig till en sänkning av matmomsen. Det vore värdefullt om finansutkottets ordförande här i dag gav besked på den punkten. Jag tror också att det med tanke på rättvisan ute i landet är viktigt att den kommunala skatteutjämningen förbättras. Merparten av de specialdestinerade statsbidragen måste överföras till skatteutjämningssystemet. Förnyelsen av den offentliga sektorn är en av de viktigaste strukturfrågorna just nu. Förnyelsen måste leda till ökad decentralisering, ökat personinflytande och avbyråkratisering. Förnyelsearbetet skall inriktas på att förena ökad valfrihet och jämlikhet. Den offentliga sektorn skall rikta sina resurser till det som är kärnan i det offentliga ansvaret. Sänkt skattetryck ställer krav på minskade offentliga utgifter. Förnyelsen av den offentliga sektorn kommer att skapa stora effektivitetsvinster på sikt, men det räcker inte. Det offentliga utgiftstrycket måste minskas även på andra sätt, exempelvis genom en bromsning av de kraftiga utgiftsökningarna när det gäller vissa socialförsäkringar, bl.a. sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och förtidspension. Socialförsäkringarna skall i första hand ge grundtrygghet, med möjlighet till frivillig privat påbyggnadsförsäkring. Socialförsäkringarna skall utformas så, att de ger signaler om rätt beteende såväl till enskilda som till företag. Även det allmänna pensionssystemets finansiering måste ses över. Centerns reformförslag -- beskattad grundpension -- skulle förbättra standarden för de sämst ställda pensionärerna och minska deras beroende av bostads och socialbidrag. Införande av grundpension måste -- när så kan ske -- självfallet finansieras fullt ut. Införande av lagfäst sjuklön måste kombineras med sänkta arbetsgivaravgifter. En samordning av sjukoch arbetsskadeförsäkringen bör genomföras. Därigenom kan betydande fördelar både för den enskilde och för samhället uppnås, främst genom en bättre arbetsmiljö och en snabbare rehabilitering. Frånvaro och ohälsa kan därmed minska. Långtidsarbetslöshet och permanent utslagning från arbetsmarknaden måste med all kraft motverkas. Det är viktigt med en väl fungerande arbetsmarknad, eftersom en sådan möjliggör lägre arbetslöshet vid en given inflationsnivå. Bland arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör kompetenshöjande utbildning prioriteras. Beredskapsarbeten är dock bättre än passiva kontantstöd, som är en absolut sista utväg. Den kraftiga uppgången i arbetslösheten är ett stort misslyckande för den socialdemokratiska regeringen. Den är också ett resultat av regeringens oförmåga att komma till rätta med pris och kostnadsutvecklingen och oförmågan att hantera devalveringen i början av 1980-talet. Det är viktigt att arbetslinjen fullföljs även i vad avser rehabilitering av arbetsskadade. Medel från arbetslivsfonden spelar nu en viktig roll för att främja rehabilitering och god arbetsmiljö. Inslagen av konkurrens måste öka såväl inom den offentliga sektorn som i näringslivet. Näringsfriheten bör grundlagsfästas, och det finns skäl att överväga om konkurrenslagstiftningen bör skärpas. För att främja ekonomisk tillväxt och regional balans behövs en bättre infrastruktur. Investeringar i transportsystem, utbildning och forskning har eftersatts under den socialdemokratiska regeringstiden. Det är därför framöver nödvändigt med en kraftig satsning på infrastruktur. I centerns partimotion i anledning av regeringens tillväxtproposition redovisas de satsningar som vi vill göra på bl.a. miljövänlig järnvägstrafik, upprustning av grusvägnätet och investeringar inom den högre utbildningen. Finansiering sker bl.a. genom försäljning av statliga företag. Det finns en sak beträffande tilläggspropositionen som, enligt min mening, kräver ett besked av socialdemokraterna här i kammaren. Det är omöjligt att förstå varför tillväxtpropositionen lades fram först ett halvår före valet. Varför har man avstått från att ställa dessa nödvändiga krav på förnyelse av infrastrukturen tidigare? Det finns verkligen inga sakliga skäl att lägga fram det här förslaget så sent under mandatperioden. Finns det politiska skäl? Man skall naturligtvis inte tro att regeringen ville vänta tills arbetslösheten blev hög. Men hade satsningarna gjorts t.ex. för ett år sedan hade vi kommit en bit längre på vägen. Jag tycker alltså att det krävs en redogörelse från socialdemokraternas sida. Varför väntade man till ett halvt år före valet med att lägga fram ett förslag om nödvändiga infrastruktursatsningar, som ju har diskuterats under de senaste tio åren? Den ekonomiska politiken skall utformas i överenskommelse med kravet på en långsiktigt hållbar utveckling. Ett fundamentalt strukturfel i dag är att miljö och naturresurser i stort sett betraktas som fria nyttigheter. Målet måste i stället vara att priserna på varor och tjänster avspeglar de fulla samhällsekonomiska kostnaderna. Det är alldeles uppenbart att regeringens miljöproposition inte håller måttet. En ny regering måste driva en väsentligt bättre miljöpolitik. Energipolitiken måste också anpassas med hänsyn till såväl välfärd, sysselsättning som miljö. Svensk industri skall ha säker tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser. Manifesterade resultat av hushållningsåtgärder och tillförsel av el från miljöacceptabel kraftproduktion avgör när den beslutade kärnkraftsavvecklingen kan påbörjas. Centern fullföljer på energiområdet den överenskommelse som träffats tillsammans med folkpartiet och socialdemokraterna. En rättvis fördelning av välfärden är en grundbult i välfärdssamhället. Vi ser det som en stor framgång för politiken att nu också folkpartiet och moderaterna i reservation tillsammans med oss tar upp vikten av rättvis fördelningspolitik genom sysselsättning, stabila priser och lägre skatt. Om de riktlinjer för den ekonomiska politiken som vi har förordat följs, kan svensk ekonomi så småningom stabiliseras och en god ekonomisk utveckling åstadkommas. Dessutom främjas god miljö, regional balans och en rättvis fördelning av välfärden. Den socialdemokratiska ekonomiska politiken har haft sin chans. I en konjunktursituation där alla möjligheter fanns har man misslyckats. Allan Larssons budget innebär tyvärr ingen fundamental ändring därvidlag. Jag vill därför yrka avslag på regeringens proposition nr 100, bil. 1, mom. 1. När det gäller den politik som förordas i motion 224 från vänsterpartiet och motion 223 från miljöpartiet, menar vi att det rör sig om en utvecklingsfientlig regleringspolitik som skulle kunna förstärka obalansen i ekonomin. Vi yrkar därför avslag på dessa motioner. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de reservationer i finansutskottets betänkande nr 20 som undertecknats av Ivar Franzén och mig.

Herr talman! Finansministern besökte ju Bryssel den 6 mars inför slutfasen av EES-förhandlingarna och den förestående svenska medlemsansökan till EG. Samma dag hade riksdagen debatt om regeringens ekonomiska politik. Finansministern valde, eller tvingades välja, Bryssel framför riksdagen. Den händelsen illustrerar ju på ett utmärkt sätt regeringens förhållande till EG, bristen på en egen självständig linje samt underkastelse. Riksdagen får anpassa sig till Bryssel. Detta kanske ger en föraning om vilken roll riksdagen kommer att ha när det gäller svenskt De senaste årens politiska utveckling har tyvärr gått högerns väg. Skatteomläggningen gynnar de högavlönade, -- de stora förlorarna är de pensionärer som har den lägsta inkomsten -- ständiga angrepp görs mot den sociala välfärden och en försämring av sjukförsämringen har genomförts. Kommunerna sätts på svältkur. Regeringen kräver i stort sett lönestopp, vilket leder till reallönesänkningar om utvecklingen fortsätter. Från regering och riksdag riktas upprepade attacker mot fackföreningsrörelsens möjligheter att tillvarata sina medlemmars intressen. Rehnberggruppen och Nicklassons utredning stryper och begränsar facklig aktivitet. Allt detta är i stort sett högerpolitik som det socialdemokratiska arbetarpartiets regering effektuerar. Skillnaderna i politiken mellan de borgerliga partierna och regeringspartiet är ju på de här områdena närmast marginella. Det har t.o.m. gått så långt att moderaten Filip Fridolfsson numera vill ha en politisk ursprungsmärkning på förslagen. Han kommer väl senare att plädera för det. Jag hoppas att jag inte har tagit ifrån honom alla argument. De politiska problemen är ju i dag att kapital, borgerliga partier och regering inte tar det nödvändiga ansvaret för Sverige. Skiljelinjen i svensk politik går mellan arbetarrörelsens värderingar och nyliberala idéer; de senare har även fått fäste inom socialdemokratins ledning. Vi har en nyliberal linje som vältrar över kapitalets kriseffekter på det arbetande folket och en politisk vänster som vägrar att finna sig i att den politik som nu förs skall leda till ökade klassorättvisor, sämre miljö och tummande på det demokratiska inflytandet. Vänsterpartiet för en arbetarpolitik. Partiets politik grundar sig på arbetarrörelsens värderingar om ett samhälle med rättvisa och jämlikhet, solidaritet och gemenskap. Utifrån dessa värderingar tar vänsterpartiet ansvar för Sverige, människors utveckling i en bra miljö med arbete, välfärd, trygghet och skaparkraft. Vänsterpartiet uppställer därför som en huvuduppgift att utveckla en stark vänsterkraft. Vi ser inför höstens val att det är nödvändigt att vänstern går framåt eftersom det är enda möjligheten att stoppa högerutvecklingen i socialdemokratin. Om resultatet av en framgång blir att Carl Bildt och de borgerliga missar regeringstaburetterna och SAF inte får det direkta inflytande i politiken som de vill ha, är det en dubbel framgång. Vänsterpartiets ekonomiska alternativ såsom vi har framställt det i motionerna har följande inriktning: Vi vill fördela från kapital till arbete, från höginkomsttagare till låginkomsttagare, från den privata konsumtionen till den offentliga konsumtionen och från spekulation och vinster till investeringar. De riktlinjer vi har för den ekonomiska politiken framhåller främst rätten till ett meningsfullt arbete och en arbetsskapande närings och arbetsmarknadspolitik och ekonomisk politik. Åtgärder mot den ekologiska krisen och en resursbevarande och miljöinriktad energipolitik är nästa punkt. Uppvärdering av kvinnors kunskaper och erfarenheter genom brytande av den manliga maktstrukturen är nödvändigt. Vi vill ha en rättvis fördelningspolitik på samhällets alla områden; särskilt med beaktande av låginkomsttagare. Inflationen skall bekämpas genom en aktiv prispresspolitik. Jag noterar att man i LO i alla fall har förstått att det behövs någon form av åtgärd. Vi vill försvara och utveckla den generella välfärdspolitiken. Kommunens socialt viktiga delar måste stärkas. Vi har föreslagit ett stödpaket på 10 miljarder kronor. Återställande av sjukförsäkringen till 100 % är nödvändigt, liksom demokratiska rättigheter i arbetslivet och bättre arbetsmiljö med minskad utslagning. Vi vill försvara den nationella suveräniteten med riktade framtidsinvesteringar som ändå ger ett slagkraftigt och ändamålsenligt näringsliv i Sverige. Den övergripande målsättningen är alltså enligt vår mening en rättvis fördelning och arbete åt alla. Det skulle vara ett nederlag för vårt samhälle om människor inte kan få arbete när de genomgår utbildning, blir arbetslösa eller skall göra sin debut på arbetsmarknaden. Samhällets ekonomiska politik skall prioritera insatser för arbete åt alla. Vi har åtminstone åtta förslag till åtgärder som borde kunna vara ett arbetslöshetsprogram. Regeringen kanske har ytterligare förslag; det vet jag inte. Vi föreslår: -- Snabbt igångsättande av infrastrukturinvesteringar som är nödvändiga ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Nya resurser satsas på ett omfattande s.k. ROT program för våra skolor, vilka kräver omfattande insatser, samt för kommunernas VA-nät som behöver en upprustning. Alla AMS-medel används offensivt, för såväl utbildning, beredskapsarbeten som stöd till de handikappade samt naturligtvis särskilda åtgärder för att komma åt ungdomsarbetslösheten som nu omfattar 15 000 fler än för ett år sedan. En ny utlandslånenorm för staten med lån utomlands, vilket skulle innebära att man kunde sänka räntan, något som i sin tur gynnar investeringar. -- Sänkt moms på mat för att gynna inhemsk konsumtion samt borttagande av moms på kollektivtrafik, vilket har samma effekt. Dessutom kan man överväga punktskatter på lyx och skrytkonsumtion som har ett stort importinnehåll. Rehnbergkommissionen man hoppas på: att med lägre löner och högre vinster klara arbetslösheten? Det vore intressant att få en redogörelse för det. Övergång från inflationslöner till reallöner kräver att priserna pressas så att man minskar kraven på lönekompensation. Man kan då få nominellt lägre löneökningar. Det skall alltså vara rättvisa avtal, och man skall sätta till en riktig prispress. De lönearbetande måste ha rätt att få kompensation för prisökningarna. Om man lägger huvudansvaret för inflationen på dem som sätter priserna får vi en effektiv prispress i samhället. Vi kanske också får en balans mellan priser och löner samt reallöneökningar. Men så länge man avstår från att använda prisinstrumentet lever vi i en inflationsspiral där höga vinstkrav, monopolprissättning, statliga och kommunala pålagor m.m. är den främsta orsaken till de höga priserna. Mot denna bakgrund är det uppenbart att Rehnbergkommissionens försök att skapa ett stabiliseringsavtal utgår från felaktiga premisser. Där har vi också bakgrunden: 80-talets löne och skatteomfördelning från lågavlönade till högavlönade och så gott som ett lönestopp utan några garantier mot prisökningar. Det drabbar ju främst dem som är lågavlönade i dag och egentligen behöver en kraftig uppvärdering. Rehnberggruppens arbete riktar därför udden mot de arbetandes löneökningar och mot de lokala fackföreningarnas verksamhet. Man måste avvisa medlet att öka vinsterna i företagen, på lönernas bekostnad, och sedan tro att dessa högre vinster skall hålla tillbaka arbetslösheten. Var finns investeringsstyrningarna, var finns den nationella näringspolitiken i så fall när det gäller att ta hand om dessa vinster? Erfarenheterna av 80-talets devalveringar förskräcker ju. 170 000 kr. per år. Det skall fördelas centralt i branschen. Lokalt förhandlingsförbud skall gälla för 1991. Dessutom finns en avräkningsklausul som innebär att alla löneökningar över 1 % skall räknas av nästkommande år. En liknande avräkningsklausul gäller även för 1992. Ett accepterande av Rehnbergkommissionens förslag innebär att förhandlingar om andra delar i kollektivavtalet också skall ske under fredsplikt. Detta kan ställa till avgörande problem för de lokala fackföreningarna. Rehnbergkommissionens verksamhet innebär en risk för ännu större obalans mellan parterna på det lokala planet. Medan de lokala fackföreningarna bakbinds i sitt fackliga arbete i nästan två år, kan arbetsgivarparten förstärka sin ställning inför nästkommande avtalsförhandlingar och genomföra sin decentraliserade förhandlingsstrategi. Det är därför vänsterpartiets uppfattning att Rehnberggruppens arbete borde avbrytas och icke gälla. Den stora frågan till arbetarpartiet socialdemokraterna är: Hur kan man utsätta de lokala fackföreningarna för denna risk i detta läge när vi vet att svensk fackföreningsrörelse har politiska problem? Att försämra deras ställning ännu mer framöver får en att tro att regeringen offrar de lokala facken. Tillväxten i samhällsekonomin måste enligt vårt synsätt bygga på en utveckling med ekologiska förtecken. Miljö och energipolitiken skall göras till redskap i en för Sverige sund tillväxtpolitik. Satsning på en bred kunskapsuppbyggnad, bättre arbetsmiljö och demokrati i arbetslivet är grundpelarna i en demokratisk tillväxtpolitik. Den tredje vägens politik har resulterat i att en gammal förlegad industristruktur byggts fast. Förnyelsen har uteblivit. Detta är bakgrunden till de problem vi nu står inför och inte, som det ofta påstås, ett alltför högt löneläge. Vänsterpartiet har i en rad motioner visat att superdevalveringen 1982 ledde till att ett alltför lågt löneläge etablerades i vårt land. Fel signaler sändes därmed ut till näringslivet. Det låga löneläget gjorde att investeringarna framför allt kom att hamna i branscher med masstillverkning vid löpande band och verksamheter där många av arbetena är lågkvalificerade och i allmänhet upplevs som allt annat än stimulerande. Det var framför allt här som satsningarna gjordes. Ofta framställs lönernas snabba utveckling som orsaken till alla dessa problem. Detta är fel. Den grundläggande orsaken är i stället att den socialdemokratiska regeringens politik skapat olönsamma industrier, där ingen vill jobba. Enda sättet att få dem lönsamma igen är att återigen pressa ned lönerna. Enda sättet att få folk tillbaka till dem är att återigen höja arbetslösheten. Låga löner och hög arbetslöshet skulle vara lösningen på sammansättningsindustrins problem. Vänsterpartiet avvisar bestämt en sådan defensiv och djupt orättfärdig politik. Det är nu hög tid att regeringen inser den tredje vägens misslyckande. Stora delar av den svenska industrin står inför omfattande problem. Det kommer att ta tid innan man återigen är konkurrenskraftig -- konkurrenskraftig både på världsmarknaden och på den svenska arbetsmarknaden. Avgörande är om man lyckas kombinera hög produktivitet och kostnadseffektivitet med intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. Riksdagen kan här hjälpa till genom att anslå ordentliga medel till utbildning och forskning. Dessa bör inte bara gå till högskolorna, utan även satsas på vuxenutbildning. Undersökningar visar att nära hälften av industrins arbetskraft genomgått enbart folk eller grundskoleutbildning. Kunskaperna i basämnen som svenska, matematik och engelska är därför otillräckliga hos stora delar av arbetskraften. Ny produktionsteknik ställer ofta ökade krav på de anställda. Att kunna läsa instruktioner, ritningar och att kunna programmera maskiner blir allt viktigare. Därför krävs det en ordentlig satsning på vuxenutbildningen. Parallellt med att ökade resurser satsas på utbildning måste en förändring av arbetsorganisationen komma till stånd. Höjd kompetens måste leda till att arbetsuppgifterna graderas upp. Sker ingen förändring av arbetsinnehållet och utbildningsnivån kommer industrin att ha svårt att behålla sin personal. Helt avgörande för denna utveckling, som inte kan dikteras någonstans, är att stärka de arbetande i arbetslivet. Den demokratiska lagstiftningen, demokratiska rättigheter i arbetslivet, bättre arbetsmiljö och annat är helt avgörande för att åstadkomma en annan struktur. Ekonomisk tillväxt har alltför länge och alltför ensidigt handlat om produktionsvolym. Regeringens politik utgår från att allt fler arbetstimmar och allt fler maskiner skall få den svenska ekonomin att växa fortare. Massproduktion av enkla standardiserade varor och tjänster har fått högsta prioritet. Det är nu dags att bryta detta ensidiga tänkande. Miljöförstöring och resursslöseri måste motverkas. Den ekonomiska utvecklingen måste vara ekologiskt balanserad och uppfylla kravet på allas rätt till ett meningsfullt arbete. Vänsterpartiet vill alltså satsa på ökad kunskap och kompetens. Vi tror att vi härigenom kan skapa ett bättre samhälle. Regeringen verkar inte tro på denna strategi. Man vill i stället pressa ner lönerna för att återigen göra massproduktionen vid de löpande banden lönsam. Jag kan bara konstatera att här har vi i grunden helt olika uppfattningar. Försvaret av den nationella suveräniteten genom riktade framtidssatsningar och ett slagkraftigt och ändamålsenligt näringsliv är en förutsättning för landets framtid. Utvecklingen tyder dess värre på en fortsatt förflyttning av tyngdpunkten i investeringarna mot utlandet. Det är en oroande utveckling, som underlättats av regeringens ensidiga exportinriktning av politiken, underdånigheten och flatheten gentemot EG kapitalet och inte minst genom slopandet av valutaregleringen. Det här ett problem för Sverige. Jag kan rada upp en rad frågeställningar om vilket samhälle vi skall ha framöver och vilka jättelika problem den svenska kapitalismen står inför. De är gigantiska. Man klarar inte ett enda socialt, mänskligt eller miljömässigt problem framöver. Den grundläggande fråga man kan ställa till socialdemokratins företrädare är: Tror ni på den här utvecklingen med en ständig kvantitativ tillväxt som ni så gärna gynnar? Hur skall ni tämja den svenska kapitalismen? Skall ni även framdeles underordna er som ni gör i dag? Ökad tillväxt och kapital som ständigt skall växa och föränta sig har sina gränser. Därför uppstår dessa problem för kapitalisterna. De kan inte generera sin fortsatta existens utan måste grunda tillväxten på miljöresursslöseri eller genom bördor på de arbetande. Den svenska ekonomin har naturligtvis också problem. De svenska storföretagen är extremt utlandsberoende. De har stärkt sin ställning. De tillhör nu de internationella blocken. De drog fördel av devalveringen. De stärkte sin ställning, gjorde utlandsinvesteringar, köpte upp sig själva och stärkte sig för att motverka andra uppköp. Man kan konstatera att framför allt de stora imperialistiska multinationella företagen i världen har en gigantisk centralplanering och långsiktig planering. De behärskar marknaden. Det är en planeringsgrund som man i det gamla Östeuropa skulle ha avundats dem i dess effektivitet och långsiktighet. Därmed minskar man konkurrensen samtidigt som man bygger sitt politiska koncept på att vi skall ha fri konkurrens och en fri marknad. Vad vi egentligen har i världen är några gigantiskt stora företag som bestämmer. Även några av de svenska storföretagen är ledande där. Det är därför helt nödvändigt, oavsett om vi är med i EG eller inte, att vi själva stärker vår näringspolitiska bas och hittar ett inhemskt, troget kapital, som industriministern en gång talade om när han var LO-ordförande. Man måste använda resurser och sparande för framtidsinvesteringar i det här landet. Detta bör ske på ett offensivt sätt. Vi har också presenterat detta i vår motion. Detta är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Hur skall det svenska näringslivet formas? Vilka skall bestämma över det? Finns det någon möjlighet för svensk arbetarrörelse i dag att gå till offensiv för en demokratisering av arbetslivet? När man i dag anmäler löntagarfondernas definitiva uppgång i AP-systemet, finns det anledning att erinra om det som en gång var tankarna bakom löntagarfonderna: makten över samhället och makten över arbetslivet. Jag vet inte om socialdemokratin vill svara på de frågorna, men det är faktiskt frågor av avgörande betydelse för Sverige. Med det, herr talman, ställer sig vänsterpartiet naturligtvis bakom alla partiets reservationer men yrkar för votering bifall till reservationerna 3, 8 och

Herr talman! Mitt barnbarn Albert frågar mig: Vad gör man i riksdagen, morfar? Jag blir tyst. Det finns all anledning att fundera, när jag ser honom på gatan mitt i avgaserna och bilbullret på Albert är sex år och han är klok. Han har många funderingar om framtiden. Han ser, han lägger märke till saker, och han tänker. Hur skall jag berätta om finansutskottet, där 17 riksdagsledamöter sitter i ett gammalt rum med boaserade väggar, fjärran från avgaser och bilbuller, för att avgöra frågor om svensk ekonomi? Hur skall jag berätta om att landets ekonomi inte längre bestäms av dessa folkets valda representanter utan av rika män, som kan flytta sina pengar hur de vill för att tjäna pengar så fort som möjligt? Hur skall jag förklara för Albert att hans livsmiljö spelar liten roll för besluten i finansutskottet? Hur skall jag förklara att pengar spelar större roll för finansutskottet än hans och Majas och mammas och pappas framtid? Det är inte lätt att förklara hur det kommer sig, att det är så här konstigt, att det viktigaste kommer bort i riksdagen. Det som blir sagt, gjort eller inte gjort i finansutskottet, det beslutar riksdagen om, utom för de rika med mycket pengar som gör precis som de vill. Hur skall jag beskriva att det i riksdagen finns tanter och farbröder, som tycker att det viktigaste är att man har mycket pengar och att man skall köpa så mycket som möjligt? Att köpa och använda är det viktigaste, förutom att arbeta mycket, förstås. Många av farbröderna och tanterna i riksdagen tycker att vi arbetar för litet. Därför gör de regler så att många tvingas till mera arbete, för att klara skattesänkningar för dem som redan har mycket pengar. Det skulle nog Albert ha litet svårt att förstå, för han tycker att mamma och pappa är borta alldeles för mycket redan som det är nu. Och varför skall de som har mycket pengar ha ännu mera? Det tycker han inte är rättvist. Rättvisa, det tycker han är viktigt. Men sedan blir det svårt att förklara allt det svåra som man arbetar med i finansutskottet och som riksdagen snart skall besluta om, beslut som nära berör Albert och hans familjs och vår framtid. Det är svårt att beskriva att världen är på väg in i en ekologisk katastrof som drabbar honom, en ekologisk katastrof som faktiskt har börjat och som beror på att de som har makten i världen behandlar ekonomiska frågor som om de vore fristående från natur, miljö och det levande på jorden. Det är svårt att förklara koldioxidutsläppen, som han har hört talas om, från industrier och bilar som värmer upp jorden och förändrar vårt klimat, att utsläppen beror på att man bränner upp en massa gammalt kol, gammal gas och olja som ligger nere i jorden. Att regeringen mot bättre vetande sätter hög skatt på att åka tåg och båt, så att fler åker bil och släpper ut mera av den farliga koldioxiden, det blir inte lätt för Albert att förstå, för det som är dumt skall man inte göra, tycker han. Hur skall jag förklara att riksdagen och finansutskottet gör dumma saker, att morfar är med där man gör dumma saker? Det är svårt nog för vuxna, som är vana vid en hel del dumheter. Men för barn är det direkt besvärligt, för de tänker logiskt och klart.

Världen ter sig absurd för en vetgirig och klok sexåring, när jag försöker förklara vad man gör i riksdagen. Ja, han har rätt, Albert, i sin förundran över den ovishet med vilken världen och Sverige styrs. Och då har jag inte sagt ett enda ord om krig. Och inte kan jag ta upp de allvarliga frågorna om han som välutbildad får något att säga till om när han blir stor.

Ja, herr talman, ungefär här slutade min förmåga att för en sexåring förklara vad vi gör i riksdagen. Det är svårt nog för vuxna som har vant sig vid att bli och vara förvirrade. Jag har en dröm, om barnens bästa livsmiljö, en dröm att jag i framtiden skall kunna ta något av Alberts barn på utflykt i skog och mark och kunna glädjas åt att vi kan äta alla bär och dricka vatten utan någon risk för gifter, att kunna glädja mig och dem med att den biologiska mångfalden har räddats och att antalet djur i skog, mark och vatten har ökat. Skulle vi ändå inte kunna ena oss om att få någon grundläggande ordning på politiken, så att vi tillsammans kan se vart vi bör gå för att kunna få en god framtid för kommande generationer, att kunna se till barnens bästa livsmiljö och inte till kortsiktiga ekonomiska kalkylvinster på deras bekostnad? Nådiga luntan och dagens betänkande kan då inte ligga till grund för ett sådant arbete. Nu har vi fått tillväxtpropositionen. Den går längre än Nådiga luntan i frågan om ekonomisk tillväxt. Vi får nu besked om att regeringens mål är en genomsnittlig ekonomisk tillväxt på 4 % under 1990-talet och att målet för den industriella tillväxten har satts till 6%. Det står på s. 48. Vi vet av Checcinirapporten om de ekonomiska konsekvenserna av EGs inre marknad att man där räknar med en ekonomisk tillväxt på mellan 4,5 och Är det nu så att regeringen tar ut tillväxtglädje av ett förestående medlemskap? I varje fall är det mer än märkligt att regeringen inte har lämnat uppgifter till finansutskottet om att målen för den ekonomiska politiken har ändrats radikalt. Det är ju budgeten och finanspolitiken som vi avhandlar i dag. En förklaring är verkligen på sin plats. EG-kommissionen har tillsatt en utredning, som har avgivit en rapport, Task Force Report on The Environment and The Internal Market. I den konstateras det att ökad ekonomisk tillväxt hitintills har skett till priset av ökad energiförbrukning. Samtidigt vet vi att energianvändning leder till omfattande miljöförstöring, oavsett ekonomiskt system. Fossila bränslen och kärnbränslen är höggradigt miljöorimliga var och hur de än används. Task Force-rapporten redovisar klart den kraftigt ökade miljöbelastning som den ekonomiska politiken inom EG leder till. I rapporten sägs det klart att denna utveckling inte är hållbar. Det krävs åtgärder som får marknadsekonomin att fungera. Det måste till styrande skatter och avgifter, gröna skatter och avgifter. Inom EG finns det uppenbarligen de som inser att utvecklingen inte är hållbar. Sambandet mellan ökad ekonomisk tillväxt och ökad energiförbrukning måste brytas. Ibland går det nästan religion i frågan, som när SvD häromdagen i en ledare fastslog att det är en naturlag att elanvändningen måste öka. När stiftar tidningar naturlagar? Regeringen har uppenbarligen inte viljan att få marknadsekonomin att fungera. Det skulle ställa för mycket invant tänkande på huvudet, trots att den i ny och nedan numera sjunger marknadslösningarnas höga visa. Det finns rader av förslag från miljöavgiftsutredningen som skulle förbättra marknadsekonomins funktionssätt. Dem har regeringen inte med i miljöpropositionen, bl.a. avgifter på varor som klor, avgifter för sjöfart och flyg. Regeringen fortsätter att tro att lagar och koncessionsförhandlingar är effektiva sätt att styra mot minskad energiförbrukning och minskad miljöbelastning. Jag vill fråga finansministern och Roland Sundgren varför regeringen inte på allvar vill få marknadsekonomin att fungera. Varför är ni så tvetydiga i ert engagemang för marknadsekonomiska lösningar? Varför är de bra i vissa sammanhang och inte bra i andra? Varför är de inte bra när det gäller våra överlevnadsfrågor? Jag ser en möjlighet för den samlade oppositionen att nu köra över regeringen för att få marknadsekonomin att fungera bättre. Varför vill inte regeringen kvalificera den ekonomiska tillväxten? All ekonomisk tillväxt kan väl ändå inte vara bra? Tillväxt som skadar människor och natur måste vi väl ändå rimligen motarbeta, eller hur? Tillväxt som kommer sig av att vi utnyttjar ändliga resurser bättre, och inte slösar, är bra. Tillväxt som beror på att vi arbetar smartare är bra. Tillväxt som beror på att vi återanvänder och återbrukar är också bra. Tillväxt i form av fler koldioxidosande, skogsdödande och människolemlästande vägfordon är dålig tillväxt. Vad vill regeringen att vi skall satsa på i framtiden -- nu när tillväxtpropositionen vill öka den industriella tillväxten med 6 % i genomsnitt under 1990-talet? Blir det miljövänlighet och framsynthet, eller förstörelse på kort och lång sikt? Trots regeringens alla trosvissa tal om ökande ekonomisk tillväxt -- det må vara 2 eller 4 % om året -- kvarstår det faktum att vi nu är inne i en lågkonjunktur, både här hemma och utomlands. Den svenska delen av lågkonjunkturen är i stor utsträckning hemmagjord och ett resultat av att regeringen och de stora partierna har lyckats med sin politik. Den traditionella lyckan i politiken är ju att öka den ekonomiska tillväxten. Olyckan i den ekonomiska politiken sägs vara att Sverige inte ligger i topp i tillväxtligan. Hur det än är med det lillgamla i att tävla i procentökningar i BNP, kvarstår det faktum att det svenska folket mellan 1984 och 1989 kunde höja sin privata konsumtion inflationsrensat med nära 3 % om året. Tricket var att släppa loss krediterna, så att medborgarna kunde få låna till konsumtion. Och det gjorde de med besked. Hus med stigande taxeringsvärden belånades för konsumtion, och den ekonomiska lyckan borde ha varit god. Det blev en köpfest utan like. Industrin gick för högvarv i en brinnande långvarig internationell högkonjunktur. Industrin kunde inte mätta den svenska köphungern. Importen ökade kraftigt, och bytesbalansen gick i botten. Företagen tog ut jättevinster. Fastigheter köptes och såldes i stigande takt och till stigande priser. Hyror steg. Kampen om arbetskraften hårdnade, och lönerna sköt logiskt i höjden. Löneförhandlingssystemet slogs sönder. Höga vinster och höga priser gjorde det till slut svårt att exportera goda svenska varor, samtidigt som konjunkturen i världen vänder neråt. Det var en inflationspolitik som hjälptes på traven med höjd moms och höjda arbetsgivaravgifter. Så står man med skägget i brevlådan därför att det blev som man ville: ökad konsumtion som stressar såväl ekonomin som människor och natur, med inflation och ökande arbetslöshet som följd. Det finns en inre logik i marknadsekonomin. Inflationen är ett gissel. Den omfördelar förmögenheter och gör viktiga investeringar olönsamma. Det blir befängt när regeringen och de stora partierna kastar sig över fackföreningar och de lönearbetande och säger att det är deras fel att inflationen är så hög och att det är deras plikt att se till att den går ner genom att de skall minska sina lönekrav i en tid då momsbreddningar och hyreshöjningar fördystrar vardagsekonomin för många. Det är bra om alla trots allt bidrar till att minska inflationsbrasan. Rehnberggruppen har gjort ett bra arbete. Däremot är det oacceptabelt att komma med tvångslagar. Vi får lov att välja samhällssystem. Har vi valt marknadsekonomi, så är det den som skall gälla. Då kan vi inte plöstligt införa planekonomi på lönesidan. Sker det, rycker vi undan grunden för marknadsekonomin, eller hur? Arbetslinjen kan och får inte överges. Människor utan arbete mår dåligt. Människor utan arbete innebär att vi utnyttjar våra resurser uselt. Det är en samhällsförlust att inte använda våra samlade förmågor och kunskaper. Köerna framför arbetsförmedlingarna ökar nu. Socialnormerna hotar man att sänka. Olika former av överbryggningsåtgärder måste sättas in. Det börjar bli dags för traditionella grepp med beredskapsarbeten och ännu fler utbildningsplatser, men också praktiska inflationsdämpande åtgärder. Miljöpartiet de gröna har ända sedan riksdagsinträdet föreslagit en ekonomisk politik som leder till minskad materiell förbrukning i en fungerande marknadsekonomi. I den politiken ingår som viktiga led: 1. att byta skatt på arbete mot skatt på energi och miljöfarliga utsläpp. Sänkta arbetsgivaravgifter gör mänskligt arbete mindre dyrt. Inflationsdrivningen minskar. Men utskottsmajoritet säger nej. 2. att ta bort momsen på land och sjöburen kollektivtrafik tillsammans med sänkta hastigheter på vägarna. Det minskar bilåkandet. Det minskar bensinförbrukningen. Det förbättrar handels och bytesbalansen. Det förbättrar miljön, och färre människor dödas och lemlästas. Det förbättrar ekonomin för vård och omsorg. Och det minskar inflationen. Men utskottsmajoriteten säger nej. 3. att slopa momsen på basmaten och höja den på andra, icke fullt så viktiga varor. Det gynnar jordbruket och matkvaliteten och gynnar alternativa naturskonsamma odlingsmetoder. Folkhälsan förbättras. Samhällsekonomin blir bättre. Men utskottsmajoriteten säger nej. 4. att satsa dryga 5 miljarder kronor under budgetåret för att bygga ut och förbättra spårburen kollektivtrafik. Det ger ju också arbete. Men utskottsmajoriteten säger nej. 5. att hushållen totalt inte får något köpkraftstillskott under budgetåret, för att kunna hjälpa till att minska den materiella förbrukningen och hjälpa till att rädda miljön och framtiden. Det minskar också inflationen. Men utskottsmajoriteten säger nej. 6. att skatteskalorna måste ändras så att de blir socialt rättvisare. Utskottsmajoriteten säger nej. 7. att införa mera och bättre fungerande gröna skatter och avgifter för att få en bättre marknadsekonomi. Det säger man också nej till. Utskottsmajoriten säger nej till åtgärder som hjälper till att minska inflationen, minska materiell förbrukning, minska miljöfarliga utsläpp, minska antalet dödade på vägarna, minska kostnaderna i den offentliga sektorn, bygga om samhället i miljörimlig riktning, förbättra handelsbalansen och minska underskottet i bytesbalansen. Av detta nejsägande kan jag bara dra den slutsatsen att majoriteten inte har något allvarligt menat intresse att komma till rätta med problemen i samhället. Den hänger sig åt drömmar om silver och guld medan naturen och medborgarna stressas av förgiftande utsläpp, folk dödas och lemlästas på vägarna, allt fler barn drabbas av allergier från utsläpp och gifter i maten. Barnens bästa livsmiljö sätts på undantag, trots att den är grundläggande. Det är som om vi förde krig mot oss själva! Det är cyniskt, men det ökar den ekonomiska tillväxten. I betänkandet skriver majoriteten att miljöpartiets strävan att sänka den materiella förbrukningen är samma sak som att minska det materiella välståndet, och att detta omedelbart leder till sänkt levnadsstandard. Menar ni verkligen att effektivare energianvändning som minskar användningen av olja, kol, fossilgas och uran, som minskar utsläppen av koldioxid, svaveloxid, kväveoxid och radioaktivitet, är sänkt levnadsstandard? Menar ni att sänkta fordonshastigheter, färre dödade på vägarna och sänkt bensinförbrukning är att sänka levnadsstandarden? Menar ni att minskad import av fossila bränslen -- som förbättrar handels och bytesbalansen -- sänker levnadsstandarden? Menar ni att totalt sänkta lönekostnader och minskad inflation sänker levnadsstandarden? Menar ni att ökad folkhälsa också sänker levnadsstandarden? Herr talman! Det är faktiskt så dumt att det är svårt att tro att det kan vara skrivet -- att ett samhälle med minskat slöseri, minskade miljöfarliga utsläpp, färre skadade i trafiken, bättre mat, färre vårdfall, skulle betyda ett samhälle där levnadsstandarden sjunker. Det är absurt, och det är skrämmande. Ord förlorar till slut sin mening. Men det storborgerliga alternativet är så snarlikt regeringens att man inte kan ta det på allvar. Det är av rikspolitiskt intresse att Allan Larsson, Anne Wibble och Lars Tobisson svarar på följande frågor: Varför är miljöfrågorna för er av så liten betydelse att de inte får plats i regeringens proposition, i betänkandet och i den storborgerliga reservationen? Varför vägrar ni att se att det finns klara samband mellan ekonomi, ekologi, traditionell ekonomisk tillväxt, energiförbrukning och miljöförstöring? Varför vägrar ni att se alla de mänskliga skador och lidanden som er medvetna politik orsakar för den materiella tillväxtens skull? Är ni så rädda för verkligheten att ni måste dölja er bakom tradtionella tankar att mera av den ekonomiska politik som gör miljösituationen och människors situation orimlig, skulle göra det hela bättre? Anser ni att miljö och natur sätter gränser för den traditionella ekonomiska tillväxten? Om det är så, närmar vi oss dessa gränser? Och vad betyder det i så fall för ekonomisk politik? Var finns logiken i det ni föreslår? Finns barn och barnbarn med i era kalkyler? John Stuart Mill sade 1857: ''Mot vilken slutpunkt strävar samhället genom sitt industriella framåtskridande? När framåtskridandet upphör, i vilket tillstånd kan vi vänta oss att det lämnar människosläktet?'' Funderar ni aldrig på dessa frågor? Det gör jag ofta, och jag förfäras över det jag ser och med vilket medvetet oförstånd som världen styrs. Jag grips av vrede över cynismen, dumheten och enfalden. Allt detta är inte lätt att förklara för en vetgirig sexåring, och faktiskt inte heller för tänkande och kännande vuxna. Alberts fråga om vad man gör i riksdagen påminner mig om ''Kejsarens nya kläder'', där barnet ropar att kejsaren är naken. För riksdagen står naken inför de avgörande frågorna, och betänkandet saknar konsekvensanalyser för ekonomin, de sociala frågorna, miljön och barnens bästa livsmiljö. Miljöpartiet vill ta ansvar för barnens bästa livsmiljö och inrikta den ekonomiska politikens medel mot detta mål. Därmed vill jag yrka bifall till reservationerna 4, 5,

Herr talman! Sverige är ett bra land att leva i. De flesta har haft möjlighet att göra jämförelser. Det går också att läsa i finansutskottets betänkande. När vi studerar bytesbalansen och turistbalansen kan vi se att för varje år ökar underskottet och att det ofta överstiger det överskott som finns i handelsbalansen. De flesta kan också göra jämförelser när de varje kväll ser TV-nyheterna från omvärlden. Därför upplever nog människor att de som svartmålar det svenska samhället inte har stöd i verkligheten. Jag påstår därmed inte att allt är bra. Det finns fortfarande brister och missförhållanden som vi gemensamt måste komma till rätta med. Det finns många människor som av olika skäl har det svårt och för vilka den hjälp som står till buds i dag inte är tillräcklig. Men det vore djupt oriktigt att förneka att vi här och nu har förmånen att leva i ett av jordens rikaste länder, i ett välordnat samhälle där inom de flesta områden vanliga människor kan känna större frihet och trygghet och erbjudas bättre möjligheter att förverkliga sina drömmar än på de flesta andra platser i världen. Som socialdemokrat upprörs jag av orättvisor och stora skillnader i människors levnadsvillkor. Det kan gälla skillnader i inkomster och förmögenheter. Men samtidigt kan jag glädja mig åt att vi ändå med hjälp av samhällets insatser, med skatter och bidrag, och inte minst på grund av vår vid internationella jämförelser låga arbetslöshet, kan fördela de disponibla inkomsterna jämnare än i något annat av de med oss jämförbara västerländska industriländerna. En OECD undersökning har nyligen visat att fördelningen av förmögenheter fortfarande är sned, men trots det är den jämnare än i andra länder. Det är viktigt att vi har denna bild klar för oss när vi ger oss in i diskussionen om de problem som vi har att möta i dag. Vi står väl rustade att möta de svårigheter vi har att ta itu med. Huvudskälet till den gynnsamma situationen är att socialdemokraterna under 80-talet med hjälp av den tredje vägens politik har fått ordning på statens finanser. Vi har stärkt vårt näringsliv. Ytterligare 400 000 människor har sedan 1982 fått möjlighet att försörja sig med eget arbete. Vi har samtidigt väl utvecklat den gemensamma sektorn, dock inte snabbare än vad samhällsekonomin tål. Sanningen är den att både den statliga och den kommunala konsumtionen som andel av BNP har faktiskt minskat varje år sedan 1983. Budgetåret 1982/83 var underskottet i statens finanser 86,6 miljarder kronor. Vi har nu för tredje året i rad med en socialdemokratisk regering kunnat erbjuda en budget i balans. Hade vi inte haft statsskuldsräntor på 61 miljarder kronor som är budgetens i storlek andra eller tredje utgiftspost, utbildningen kostar en halv miljard kronor mer, som en ständig påminnelse om vanskötseln av ekonomin under de borgerliga åren, skulle situationen i dag naturligtvis vara gynnsammare. Vi har ändå lyckats bygga ut den kommunala barnomsorgen sedan 1982 så att den nu kan ta emot 186 000 fler barn än då i daghem, familjedaghem och fritidshem. Antalet läkare i öppenvården har ökat med 50 %. Den privata konsumtionen per hushåll har realt ökat med i genomsnitt 27 000 kr. I dag står Sverige mitt uppe i en lågkonjunktur. Under 1990 blev avmattningstendenserna i världsekonomin allt tydligare. Den ekonomiska aktiviteten i OECD-området mattades markant. Nedgången i USA under 1990 blev djupare än vad man tidigare hade kunnat förutse. Landets bruttonationalprodukt sjönk med hela 2 % under fjärde kvartalet. Flera betydelsefulla EG-länder har också drabbats av lågkonjukturen. Den senast publicerade statistiken anger för fjärde kvartalet förra året en minskning av industriproduktionen i OECD länderna. Man får gå tillbaks till 1982 för att finna en motsvarighet. Den vikande internationella konjunkturen ger kraftiga återverkningar på Sverige. Efterfrågetillväxten på Sveriges viktigaste exportmarknader inom OECD avtog markant under 1990. Försvagningen fortsätter även under 1991. Detta gäller speciellt USA, Storbritannien, Finland och Danmark. Under 1989 och första hälften av 1990 var den svenska arbetsmarknaden alltjämt överhettad. Produktivitetstillväxten var svag, och de nominella löneökningarna och inflationen fortsatte att ligga klart över genomsnittet för OECD-länderna. På grund av vårt starka utlandsberoende har Sveriges ekonomi kommit in i en lågkonjunktur. Vi befarar -- vilket har sagts tidigare, och vi är överens om problemanalysen -- att det kommer att bli en tillbakagång under 1991. De problem som de senaste årens överhettning på arbetsmarknaden har skapat förstärks nu när Sverige drabbas av en lågkonjunktur. Industrins konkurrenskraft har urholkats, och Sverige förlorar marknadsandelar. Nedgången i efterfrågan fortsätter. Företagen är inställda på en fortsatt kraftig orderminskning under det första kvartalet i år. Arbetslösheten i januari steg till 2,3 % från 1,8 % i december 1990. Arbetslöshetssiffrorna för februari har nu kommit, och de är desamma som för januari, dvs. 2,3 %. Det innebär att 104 000 personer är utan arbete. Det råder inget tvivel om att Sveriges ekonomi präglas av allvarliga problem. Vi vet att det i längden är omöjligt att rädda sysselsättningen om prisstegringarna är högre än i omvärlden. Det är för att försvara sysselsättningen som vi måste med all kraft inrikta vårt arbete på att varaktigt få ner inflationen så att konkurrenskraften kan återställas. Det innebär att en nedväxling från inflationslöner till reallöner måste komma till stånd. Samtidigt måste sparandet och investeringarna främjas. Om vi inte lyckas i våra strävanden kommer arbetslösheten att stiga successivt under 1991. Mot slutet av 1992 kan arbetslösheten uppgå till ca 4 %. Anne Wibble läste upp uttalanden i betänkandet vilka hon menade var motsägelsefulla. Sådana kan man kanske finna om man å ena sidan ser till problemen, som vi är överens om, och å andra sidan till medlen, där vi olika åsikter. Jag tror Anne Wibble frågade om prognosen på 4% var förenlig med den optimism som kännetecknade utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet. Även om prognosen är 4% är detta en helt oacceptabel nivå för oss socialdemokrater. En socialdemokratisk regering vidtar åtgärder, och regeringen har också under det senaste året vidtagit ett stort antal åtgärder för att bl.a. dämpa kostsstegringarna. En del av de åtgärderna presenterades för riksdagen den 26 oktober förra året. Dessa åtgärder och den tillfälliga åtstramningen av penningpolitiken har nu lett till att marknadsräntorna har gått ned. Omvärldens förtroende för den svenska ekonomiska politiken har successivt förstärkts, och sedan mitten av oktober har vi ett betydande valutainflöde. Vår valutareserv uppgår i dag till ca 118 miljarder kronor. Genom att vidta ytterligare åtgärder bör vi kunna pressa inflationen och dämpa den under 1991 så att den kommer i nivå med inflationen i våra viktigaste konkurrentländer och under den nivån för år 1992. Om en snabb lönedämpning kan komma till stånd kan lågkonjunkturen bli kort och en långvarig arbetslöshet undvikas. Många andra länder i Europa har sedan länge lidit av en sådan arbetslöshet. Som svar till Lars Tobisson vill jag säga att det nu när kriget tagit slut finns en optimism inte bara i omvärlden utan också i Sverige, även om Lars Tobisson gör allt för att förneka det. Vi tror att det kan bli en vändpunkt i den svenska ekonomin och industriproduktionen redan under 1991 och att vi åter får i gång tillväxten. En av förutsättningarna för en god utveckling är att Rehnbergs gruppens förslag till stabiliseringsavtal accepteras av arbetsmarknadens parter. Gruppens förslag om ett tvåårsavtal med lönekostnadsökningar inkl. löneglidning och överhäng som begränsas till ca 5% för 1991 och till ca 3 % för 1992, kommer att innebära att vi i år kommer att få samma inflation som i övriga OECD länder och en något lägre inflation 1992. Om avtalet accepteras kan detta vara ett avgörande bidrag till att lågkonjunkturen blir kort, och vi undviker en långvarig arbetslöshetskris. Avtalsförslaget innebär också en för parterna unik möjlighet att reformera lönebildningssystemet. En överenskommelse innebär även att parterna därmed tar det ansvar som följer av den frihet man har på arbetsmarknaden. Lars Tobisson undrade om regeringen skulle vidta några icke marknadsmässiga åtgärder för att klara sysselsättningen. Moderaterna hävdar att det är fullständigt meningslöst för regeringen att försöka påverka lönebildningen genom Rehnbergkommissionen. Jag tycker att detta är en mycket uppgiven inställning. Moderaterna har inställningen att parterna själva skall ta konsekvenserna av för höga löneökningar genom konkurser och företagsnedläggningar. Att hålla tillbaka arbetslösheten har inte en hög prioritet för dem, utan här skall det hela få ha sin gång. Vi socialdemokrater tillbakavisar en sådan passiv inställning som moderaterna har i den här frågan. De grupper som lyckats erhålla löneökningar är inte alls de grupper som drabbas av arbetslösheten. Regeringen har nu beslutat att frisläppa de allmänna investeringsfonderna. Det frigör ca 20 miljarder kronor, vilket också är betydelsefullt dels för att få till stånd olika slag av investeringar, dels för att på lång sikt trygga sysselsättningen. Gunnar Björk sade att infrastrukturfonden borde ha inrättats för länge sedan. Regeringens förslag kommer nu att behandlas av riksdagen. Infrastrukturfonden kommer att tillföra 10 miljarder kronor för investeringar i vägar, järnvägar och kollektivtrafik, och den är av mycket stor betydelse. Den utgör ett nytt sätt att finansiera investeringar. Genom samfinansiering med annan ekonomisk finansiering skapas ytterligare resurser. Under 90-talet kan många tiotals miljarder och kanske över 100 miljarder kronor komma att satsas på dessa viktiga infrastrukturinvesteringar. Detta är också ett verksamt bidrag i kampen mot arbetslösheten. En ökad arbetslöshet kommer däremot inte att mötas med generella efterfrågestimulanser. Arbetsmarknadspolitiken kommer att utformas så att den bidrar till inflationsbekämpningen. Det innebär att förtur ges till åtgärder som leder till aktivt arbetssökande, kompetenshöjning, omskolning, rehabilitering och yrkesmässig rörlighet. Arbetslinjen har varit ett adelsmärke för svensk arbetsmarknadspolitik och kommer kanske i ännu större utsträckning att vara riktmärket för den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken i framtiden. Vi måste också genom den ekonomiska politiken säkra långsiktig balans mellan ekonomisk tillväxt och miljö. De redan genomförda förändringarna av skattesystemet innebär att energikonsumtionen begränsas och att det blir dyrare att skada miljön. Ytterligare förslag för att skydda vår miljö har nyligen presenterats av regeringen i propositionen om en god livsmiljö. Jag vill under de få minuter jag har kvar av min taletid kommentera oppositionens budgetalternativ. Moderaterna avslöjar på ett utmanande sätt det tänkande som finns i moderata samlingspartiet. Lars Tobisson talar hela tiden om skattesänkningar, och moderaterna föreslår stora omedelbara skattesänkningar och likaså besparingar. De vill helt avskaffa flertalet arbetsgivaravgifter, däribland arbetarskyddsavgiften. Det innebär att de bl.a. vill bryta ner stora delar av de samhällsorgan och de resurser som byggts upp för att tillgodose angelägna behov inom företagshälsovård, arbetsmiljö och rehabilitering. Moderaterna vill avveckla arbetslivsfonden, Gunnar Björk, och betala tillbaka fondens tillgångar till företagen. Gunnar Björk sade ju att man numera var så överens.

De moderata stridsropen känns igen när moderaterna attackerar vårt välfärdssamhälle: -- Inför tre karensdagar i sjukförsäkringen, sänk stödet till folkbildningen. Samtidigt påstår moderaterna att dessa försämringar i trygghetssystemen uppvägs av sänkt skatt. Men sanningen är att de hushåll som drabbas av nedskärningar inte i första hand är de som får sänkta skatter. Det är i stället arbetsgivarna som kan påräkna sänkta eller avvecklade arbetsgivaravgifter. En vanlig löntagare däremot kan få nöja sig med sänkt skatt på oblyad bensin, lägre moms på transport-, hotell och serveringstjänster. Under ett halvår skulle löntagarna också få en viss lättnad genom avvecklingen av den tillfälliga momshöjningen. Däremot skulle han eller hon bestående drabbas av höjd inkomstskatt, eftersom skattereduktionen för fackföreningsavgiften dras in. De drabbas av höjd hyra, eftersom bostadsstödet begränsas, och de får sämre kommunal service till följd av de stora indragningarna från kommunerna. Dessutom skulle fortsatta stora skattesänkningar, som moderaterna talar om, ganska snart rasera grundvalen för vår välfärd och sociala omvårdnad. Den här politiken säger vi socialdemokrater bestämt nej till. Jag ser att den angivna taletiden är överskriden, varför jag får återkomma i replikerna. Med dessa synpunkter, herr talman, yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! Av någon anledning har finansutskottets ordförande Hans Gustafsson ställt sig utanför debatten och skickat fram den kände skönmålaren Roland Sundgren i sitt ställe. Man kan fråga sig i vilken skenvärld Roland Sundgren lever. Om jag rätt förstod vad han sade i inledningen av sitt anförande så menar han att Sverige är ett bra land och att det bevisas av att turistbalansen uppvisar allt större underskott. För mig är det snarare ett tecken på att det är ett land som det är dyrt att leva i. Det är ett land varifrån människor ger sig i väg när de är lediga, liksom det är ett land till vilket allt färre människor finner det mödan värt att komma på t.ex. semestern. Det förhållandet att Roland Sundgren har fått hoppa in som reserv för Hans Gustafsson betyder inte att han kan undgå att besvara de frågor som jag riktat till finansutskottets socialdemokrater. Det är verkligen anmärkningsvärt att det i hans anförande inte fanns ett enda ord om den viktigaste framtidsfrågan för Sverige, nämligen vårt förhållande till EG. Får jag påminna om min begäran om en förklaring till uttalandet att förhandlingar med EG får visa på vilket sätt Sverige blir delaktigt i den europeiska integrationen. Menar ni socialdemokrater allvar med ert tal om medlemskap i EG, eller är det bara ett taktiskt grepp för att dämpa valutaoron? Jag kan i och för sig förstå att det kan ta emot att ställa upp på moderata krav. Det är krav som enligt finansministern sedan länge och endast har drivits av ett ansvarslöst, populistiskt ytterkantsparti. Men, som framgick av min uppräkning i anförandet, är det inte första gången vi ställer sådana krav. Jag antar också att Filip Fridolfsson återkommer till dem senare. Socialdemokraternas motvilja att närma oss moderater tar sig ibland smått löjeväckande uttryck. Enligt den valplattform som lades fram för att skipa fred mellan Allan Larsson och Stig Malm är det EG som socialdemokraterna söker sig till socialt medvetet. Det är ett medborgarnas och löntagarnas Europa till skillnad från det kapitalistiskt råa och hänsynslösa EG som moderaterna satsar på. Det här påminner mig om den gång då jag var med om ett lektorsval i Finland. Det var på Kekkonens tid. Den gången hade alla nominerat Kekkonen som sin kandidat. Den stora frågan var bara vilken Kekkonen som skulle bli vald. Något av samma sak är det när man hör er tala om EG. Vad som hände i Finland kunde inte dölja att det rådde enighet, och detsamma gäller även här. I finansplanen står det att socialdemokraterna är beredda att sänka skattetrycket på sikt. Valplattformen gäller uttryckligen under hela 1990 talet. Men där finns inte ett enda ord om att sänka skattetrycket. Vad menar ni socialdemokrater med orden ''på sikt''?

Herr talman! Roland Sundgren hade betydande svårigheter att förklara påståendet att lågkonjunkturen blir kortvarig. Samtidigt beskrev han själv hur skyhöga arbetslöshetstalen skulle bli om något år och längre fram. Jag förstår hans svårigheter, därför att dessa två saker går inte ihop. Jag tycker att Roland Sundgren i ärlighetens namn skall erkänna det. Sanningen är att det kommer att ta betydande tid att ändra kurs i Sverige efter den tredje vägens ekonomisk-politiska misslyckanden. Det går inte att smita ifrån att detta är regeringens ansvar. Nu försökte sig Roland Sundgren på en ny typ av bortförklaring. Vad som hänt var inte oppositionens eller parternas fel, utan omvärldens. Han talade om den sämre internationella konjunkturen, att det hade gått sämre i USA och EG osv. Låt mig påminna Roland Sundgren om Handelsbankens senaste och ganska fullständiga beskrivning av den ekonomiska utvecklingen i världen.

Det är en betydande hemmagjord kris, Roland Sundgren. Det vore ärligare att erkänna det än att komma med bortförklaringar. Roland Sundgren räknade upp olika saker som måste åstadkommas. Det handlade bl.a. om att få ned prisökningstakten. Jag har självklart ingen annan åsikt på den punkten. Givetvis gäller det också att få bukt med arbetslösheten. Men så sade han: genom att vidta ytterligare åtgärder. Det tycker jag var ett påstående som det kunde vara värt att något utveckla. Såvitt jag förstår är den enda åtgärd -- om man nu skall kalla den för det -- som regeringen har i sin påse Rehnberggruppens förslag. Om det finns ytterligare förslag, så har det i varje fall inte framkommit under finansutskottets behandling av den ekonomiska politiken. Det står ingenting om det i finansplanen, och det finns inte beskrivet i utskottets betänkande. Det skulle vara en nyhet för dagen om Roland Sundgren kunde säga om det finns någonting mer. Han tänker kanske göra något positivt för näringslivet. Släng AP-fondsförslaget i papperskorgen, ta bort förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet och förklara den konstiga och uttunnade skrivningen om EG! Återgå till litet mer framtidsinriktade och verklighetsnära beskrivningar!

Herr talman! När tillväxten i ekonomin sjunker, när arbetslösheten och antalet varsel ökar, när exporten och importen avtar och när konsumentpriserna snart har stigit med 13%, då beskriver socialdemokraterna i finansutskottet det som att tredje vägens politik har lyckats. Det var för övrigt ganska länge sedan vi hörde talas om tredje vägens politik, men nu har det uttrycket tydligen dammats av. Jag vet inte om det har skett inför valrörelsen. Men detta är väl ändå att ha väldigt låga ambitioner beträffande tredje vägens politik, som vi för övrigt trodde hade kraschat för länge sedan. Svagare exempel än detta tycker jag man får leta efter. Beträffande turistbalansen: Jag vet inte om Roland Sundgren har nåtts av den debatt som pågår om bekymren inom turistnäringen. Roland Sundgren borde kunna vara en tillgång för turistrådet i dess positiva verksamhet. I sitt anförande skyller han nästan allt på omvärlden. Jag tycker att inget kan vara mer fel, eftersom många av våra bekymmer ändå är hemmatillverkade och är ett resultat av den socialdemokratiska regeringspolitiken. Arbetslösheten stiger. Jag frågade kanske inte efter strukturfonden, utan jag frågade varför man dröjde så länge med att lägga en tillväxtproposition för att få fram en nödvändig strukturreform och nödvändiga insatser som ett led i en ökad internationalisering på kommunikationsområdet, vilket som en bieffekt skulle ha gett flera tusen människor jobb. Varför har socialdemokraterna väntat med att lägga fram detta förslag tills sex månader före valet? Det finns inga sakliga skäl för det, mer än att man möjligen vill ha detta som valfläsk och har spekulerat i att arbetslösheten skulle öka. Det Roland Sundgren sade om kopplingen mellan arbetsgivaravgifter och löntagare var litet väl grunt. Arbetsgivaravgiften är ju en kostnad i företaget och är inte direkt jämförbar med löntagarnas inkomster. Jag tycker nog att Roland Sundgren satte plogen litet väl grunt. Sådana tilltag brukar normalt leda till svag skörd.

Herr talman! Om Lars Tobisson tyckte att Roland Sundgren skönmålade fick jag i stället känslan av att han var som någon som läser för barn. Jag fick intryck av en tidsmaskin där han förflyttade sig tillbaka till det goda 60 och 70-talet, när han skulle referera socialdemokratins politik och dess fördelning av välfärden. Men ni håller just på att skrota välfärdsbygget på olika plan, Roland På avgörande områden är det kris i välfärden, och jag kan inte begripa den generella åtstramningen i sjukförsäkringen, som har varit en grundbult i den generella välfärdspolitiken. Vi har gemensamt år 1982 gått till val på att sjukförsäkringen skall upprätthållas. Nu står vi i dagens verklighet. Då frågar man sig: Var finns de kraftfulla åtgärderna mot arbetslösheten? Jag ställer frågan eftersom jag inte ser dem. Arbetslösheten ökar. Vad kommer i nästa skede? Är det så att man förlitar sig på effekterna av att de höga vinster som kan åstadkommas genom låga löneavtal investeras eller används i svenskt näringsliv -- lika oplanerade effekter som superdevalveringens effekter? Då underordnar man sig helt det svenska och internationella näringslivet och tänker sig inte alls att styra. Då uppstår den stora frågan: Vad vill socialdemokratin? Handlar det bara om en anpassning till utvecklingen? Var är 80-talets stärkta näringsliv? Var det Volvos och Saabs investeringar som stärkte näringslivet? Nej, det är snarare tvärtom. Utarmningen av svenskt näringsliv är just problemet! Sverige? Om vi går igenom bransch för bransch kan vi se att utflyttningen är av strategisk betydelse. Den är alltså negativ för Sverige. Detta måste väl ändå socialdemokratin se mer allvarligt på. I tillväxtpropositionen säger man bara att vi skall stödja marknadsekonomin framöver. Tänker man inte göra ett enda ingrepp? Det man säger i sin portalparagraf beträffande näringspolitiken är just att man skall stödja näringspolitiken framöver. Det vore tacknämligt om socialdemokratin och Roland Sundgren kunde föreslå någon enda åtgärd beträffande priserna som är av någon dignitet jämfört med Rehnbergkommissionens förslag vad gäller löner. Men också här kommer man bara med fromma förhoppningar.

Herr talman! Vi har all anledning att vara stolta över den svenska arbetsmarknadspolitiken. Arbetslösheten är ett gissel, och därför kan vi inte överge arbetslinjen. Men vi kan komma till rätta med en del av problemen genom att vi slutar stressa vår ekonomi och minskar vår materiella förbrukning samt utnyttjar möjligheten att lagstifta om rätt till sänkt arbetstid. Vi kan också sänka normalarbetstiden. En antiinflationspolitik kan utgå från att vi kan sänka våra totala lönekostnader genom att sänka arbetsgivaravgifterna, som vi har föreslagit, och samtidigt öka skatterna på energi och på miljöfarliga utsläpp. Då slår man två flugor i en smäll. Man ordnar sänkt inflation och minskar miljöförstöringen. Vi har också andra spännande fenomen i landet. Inom bank och finansväsendet har 18 miljarder försvunnit förra året. Det är ungefär lika mycket pengar som ett normalårs tillväxt i landets ekonomi. En av bankerna, Nordbanken, ståtar med fem miljarder i förlust. Under samma tid rånades banken på blygsamma 1,6 miljoner. Bankledningen var alltså tre tusen gånger effektivare än vanliga rånare när det gällde att minska bankens tillgångar. En avgången bankdirektör tog cykeln hem till villan på Här jobbas i riksdag och departement med att få budgeten att gå ihop, med prioriteringar och viktiga samhällsbehov. Här drabbas man av målkonflikter och politikerförakt därför att alla inte kan få vad de önskar. Samtidigt försvinner hela tillväxten i ekonomin i spekulationsförluster i stora banker. Tänk vilka framtidsinvesteringar vi hade kunnat börja med -- spårbunden trafik, miljövänlig teknik, omställning av industrin i miljövänlig riktning, utveckling av alternativ till bilar. Vart tog de stora kapitalägarnas samhällsansvar vägen? Pengar är inte bara makt. Det finns ett ansvar att använda pengarna på ett människovärdigt sätt. Det handlar om samma personkategori som ändrade den ekonomiska politiken och tvingade riksdagen att besluta om att begära medlemskap i EG. Makten utgår inte längre från svenska folkets vilja i fria val. Makten avgörs av bankkontons storlek och kapitalets obegränsade frihet. Miljardförsvinnandet är mer än ett symptom. Det är beviset på ett paradigmskifte. Det inträffade visar att det fordras en politik med solidaritet, som har bästa möjliga livsmiljö för barnen som ledstjärna. Det måste till en grönare politik där också kapitalägare faktiskt tar ansvar för hanteringen av pengarna, så att de inte bara försvinner. Pengar kan användas nyttigt.

Herr talman! Man kan ha många synpunkter på turistbalansen. Jag uppfattade den som ett uttryck för att många svenskar har råd att åka utomlands, vilket avspeglas i turistbalansen. De upplever en verklighet som inte gör det så lätt att vara en svartmålare av det svenska samhället. Lars Tobisson sade att skönmålaren hade skickats fram, och jag tror att det behövs en hel del skönmålare, eftersom det finns så många svartmålare för närvarande i det svenska samhället. Vi kommer naturligtvis att tala mycket om EG här i kammaren, även om jag inte hade så mycket nytt att berätta i min inledning. Det pågår förhandlingar, och med utgångspunkt i dem kommer det att lämnas in en ansökan. Eftersom Lars Tobisson har läst vår valplattform vet han att vi aktivt vill delta i skapandet av det nya Europa. Det är kanske inte kapitalets Europa som vi vill vara med och utveckla, utan sysselsättningens, välfärdens och miljöns Europa. Vi vill vara med och utveckla den sociala dimensionen, och där tror jag att vi har en hel del att bidra med i den spännande utmaning som det nu är fråga om i hela det europeiska samarbetet. Anne Wibble och Lars-Ove Hagberg frågade vilka åtgärder vi vill vidta för att undvika det jag sade var oacceptabelt, en arbetslöshet på 4 %. Jag nämnde en hel del åtgärder. Allan Larsson brukar säga att när det är lågkonjunktur i samhället skall det vara högkonjunktur i utbildningen. Jag nämnde de åtgärder som vi måste vidta när det gäller den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Jag nämnde infrastrukturinvesteringarna i tillväxtpropositionen och frisläppandet av investeringsfonden. Om arbetslösheten utvecklas ytterligare kan det komma även andra åtgärder. Vi har också genomfört en skattereform som jag tror är strukturellt viktig för att stimulera arbete och sparande, vilket också är viktigt för att komma åt arbetslösheten.

Herr talman! Exemplet med turistbalansen var nog inte så bra. Det går inte att förklara varför svenskar när de blir lediga far utomlands, för att njuta av de mycket sämre förhållanden som råder i andra länder, medan utlänningar inte kommer hit, när det skall vara så bra i Sverige -- om inte orsaken ligger i att vi har ett mycket högt kostnadsläge. Det har orsakats bl.a. av det höga skattetrycket, vilket i själva verket är ett grundläggande problem som vi bör ta itu med men som Roland Sundgren, nu som självutnämnd skönmålare, väljer att bortse från. Roland Sundgren är inte så dålig på svartmålning heller. Det kan man se när han beskriver det moderata budgetalternativet. Då framträder även de egenskaperna. Jag fick ändå ett försök till svar beträffande formuleringen om EG. Roland Sundgren hänvisade mig till valplattformen, där jag skulle finna ett klart besked om att socialdemokraterna nu satsar på ett medlemskap i EG. Men där kan jag läsa: ''Socialdemokratin vill att Sverige under 1991 Bestämmer vi oss, efter förhandlingar och överenskommelse med EG, för att bli medlemmar är det ett av vårt lands viktigaste beslut - -.'' Det är tydligen inte säkert att ni vill bli medlemmar, eftersom ni fortfarande håller det öppet. Vad ni har kommit fram till är att ni skall skicka in en medlemsansökan, men vad det skall bli med den, det har ni ingen särskild vilja att berätta för oss. Jag vet inte om jag förmår att slå igenom den skönmålning som Roland Sundgren har gjort och nå fram till en verklighetsbeskrivning åt honom. Om det inte går på det reala området, skulle jag vilja ta upp några finansiella frågor. I vår partimotion, liksom i en reservation om penning och valutapolitiken, tar vi upp de kreditsvårigheter som uppträder inte minst för småföretagen. Enligt min mening finns det skäl för riksbanken att överväga en sänkning av kassakraven. De kraven har ju till syfte att förebygga en kreditexpansion som beror på överdriven konsumtionslust, men det är inte dagens problem. Kassakraven verkar också snedvridande genom att de riktas mot vissa kreditinstitut men inte mot andra. I dag ser vi hur försäkringsbolagen plötsligt erbjuder billigare villakrediter därför att de inte omfattas av kassakraven. Jag frågar: Varför motsätter sig socialdemokraterna att riksdagen här gör ett uttalande som visar att vi menar att det är dags att vidta denna förändring? I samma reservation behandlas frågan om utredningen av riksbankens oberoende. Det är bra att den nu kommer till. Anser Roland Sundgren verkligen att det är bra att denna utredning, som skall handla om ett riksdagens organ, inte har någon parlamentarisk representation, inte en enda riksdagsman, trots att den skall överväga formerna för val här i riksdagen av ledamöter i exempelvis fullmäktige? Det tycker jag faktiskt är utmanande.

Herr talman! Roland Sundgren gjorde -- och det uppskattar jag mycket -- ett försök att säga någonting om vilka åtgärder man faktiskt skulle kunna vidta. Han gick emellertid för långt tillbaka i tiden. Roland Sundgren talade om att man skulle vidta nya åtgärder, och det var det min fråga gällde. Han talade om att det gick så bra just nu och att vissa saker därför precis nu var på tapeten. Han hänvisade särskilt till utvecklingen efter det att finansplanen lagts fram, och då kan man ju inte gärna säga att man är glad över att ha genomfört en skattereform. Jag håller helt med om det, men min fråga gällde faktiskt vad som kommer att göras nu. Roland Sundgren sade också att man skall satsa på utbildning, och det skulle jag gärna också vilja få en kommentar till. Folkpartiet liberalerna har föreslagit att man skall utöka lärlingsutbildningen. Vi har under många år föreslagit detta, och jag tror för övrigt att moderata samlingspartiet har gjort detsamma. Socialdemokraterna har alltid röstat emot. Nu är en utomordentlig tidpunkt att ändra uppfattning och faktiskt stödja förslaget om lärlingsutbildning. Det är en sällsynt lyckad form av utbildning, som faktiskt i många fall leder till riktiga arbeten för de ungdomar som nu i allt snabbare takt blir arbetslösa. Detsamma gäller högskolan. Regeringen har lagt fram förslag om en minimal utökning av antalet platser på högskolan. Är det någonting som man nu skulle ta tillfället i akt att satsa på, så är det en högskoleutbildning för de ungdomar som söker till högskola men som måste avvisas därifrån på grund av regeringens egenartade högskolepolitik. Roland Sundgren kunde kanske något utveckla det han sade om en satsning på utbildningen. Jag tror att det finns ett betydande utrymme för förbättringar om socialdemokraterna verkligen är intresserade av detta. Roland Sundgren brassade dessutom i sitt anförande på kolossalt mot varje tanke på att förbättre Sveriges ekonomiska framtid genom att minska offentliga utgifter så att det blir utrymme för skattesänkningar. Jag tycker att det var en beklämmande beskrivning. Den gick i princip ut på att varenda skattesänkning är av ondo; det blir pest och kolera om man sänker någon enda liten skatt. Varenda besparing i de offentliga utgifterna som föreslås av någon annan än socialdemokraterna är socialt orättfärdig och kommer att rasera välfärden. Om jag vore Roland Sundgren skulle jag vara en aning försiktig med ordvalet. Det går att finna betydande mängder av förslag som tre, fyra eller fem år för sent har genomförts av socialdemokraterna tillsammans med ett eller flera borgerliga partier. Det är dumt att binda ris åt egen rygg på det sättet. Jag är alldeles övertygad om att Roland Sundgrens parti inte har någon som helst möjlighet att vända den ekonomiska utvecklingen i Sverige, eftersom ni inte tror på det som måste göras. Ni har helt enkelt en för gammalmodig och traditionell syn på den ekonomiska utvecklingen.

Herr talman! Först vill yrkar jag bifall till reservationerna 2, 18 och 34, vilka jag kommer att begära votering på. Jag hade hoppats att Roland Sundgren klart och koncist skulle ange vad som är socialdemokraternas målsättning i den ekonomiska politiken, att han skulle visa vad det är socialdemokraterna avser att gå till val på. Roland Sundgren verkar emellertid inte inse de svenska insatsernas negativa betydelse, och han verkar inte heller ha något krismedvetande. Man fick en känsla av att Roland Sundgren läste upp ett gammalt anförande som han har hållit tidigare, eftersom han nämnde den tredje vägens politik. Tillväxten i ekonomin sjönk under det andra halvåret 1990. Man frågar sig om detta inte på något sätt bekymrar socialdemokraterna i finansutskottet, här företrädda av Roland Sundgren, eftersom de fortfarande försöker beskriva situationen i ganska ljusa färger. När det gäller turistbalansen är det helt ofattbart att Roland Sundgren använder sig av det exempel han tog upp. Den nya momsen på serveringstjänster och turism har påverkat förhållandena mycket negativt. Den enda glädjen har varit att det kom extra mycket snö i fjällen. Angående arbetslivsfonden vill jag säga att jag tror att en av 90-talets viktiga frågor blir satsningen på arbetsmiljön, eftersom näringslivet och arbetsgivarna inte kommer att ha råd att låta bli att ta hänsyn till detta. Arbetslivsfonden har här kommit att innebära ett helt unikt sätt att stötta företag. Det har varit fråga om väldigt många, och ännu fler är på gång. Ungefär 2,5 miljarder kronor har dessutom redan fördelats. Man har genom arbetslivsfonden alltså fått fram helt unika sätt att stödja företag som vill satsa på ökad allmänbildning, en ny organisation, en bättre arbetsmiljö och ökad rehabilitering för att fler människor skall komma i arbete. En situation som den under den förra högkonjunkturen, med en halv miljon människor stående utanför arbetsmarknaden, innebär lidande för de berörda. För nationen är det bedrövligt att människor saknar arbete, och för näringslivet och arbetsgivare inom den offentliga sektorn är det ett stort bekymmer. Jag är helt övertygad om att den insikten kommer att leda till ett ökat stöd för den satsning som nu sker, där näringslivet och arbetslivet tar en mycket aktiv del och med glädje tar emot satsningen. Jag upprepar än en gång mina frågor angående tillväxtpropositionen, eftersom jag inte har fått något ordentligt svar. Har socialdemokraterna medvetet struntat i att lägga fram förslag om nödvändiga infrastruktursatsningar? Har man väntat till valrörelsen för att på så sätt spekulera i arbetslöshet?

Herr talman! Det är inte utan stigande förvåning som jag läser betänkandet och vad som där sägs om miljöpartiets förslag. Det sägs att vi vill minska vår öppenhet mot världen och minska industriproduktionen. Vi förordar fri handel på lika villkor inom GATT-systemet. Att handeln skall ske på lika villkor innebär att vi vill att importerade varor skall uppfylla svenska krav på egenskaper och tillverkningsmetoder. Detta har riksdagen sagt nej till på grund av att det betraktas som handelshinder. Jag kan inte tolka beskrivningen på annat sätt än att majoriteten är för export av miljöförstöring och att vi skall importera matvaror som har behandlats på sätt som vi inte accepterar i Sverige. Det är att importera ohälsa. Att säga nej till detta är att visa solidaritet och inte att förorda minskad öppenhet. I denna fråga finns det förutom miljöpartiet två partier som skiljer ut sig på ett positivt sätt, nämligen centerpartiet och vänsterpartiet. De andra väljer internationell miljöförstöring och människors ohälsa. Det är frihandelns fläckade juveler. Miljöpartiet förespråkar minskad materiell förbrukning och val av produktionssätt som minskar miljöförstöringen. Menar majoriteten att energieffektivitet begränsar industriproduktionen? Menar ni att ökade utbyten och minskat materialslöseri innebär att man begränsar industriproduktionen? Menar ni att ökad användning av förnybara energislag är att begränsa industriproduktionen? Menar ni att ökad återanvändning och ökat återbruk är att begränsa industriproduktionen? Jag tror inte att er uppfattning delas av dem som arbetar inom industrin. Under alla de år jag arbetade inom industrin arbetade man för att minska sina kostnader för energi och materialslöseri genom att bl.a. cirkulera skrot. Så gör man än i dag. Utskottets skrivning visar att utskottet har dålig kontakt med det som sker i näringslivet. Skrivningen kan bara tolkas så, att ni uppmanar människor inom industrin att låta bli att vara kostnadsmedvetna och resurssnåla. Jag som trodde att moderater och folkpartister ville framstå som industrins främsta förespråkare! Dagens betänkande visar faktiskt en motsatt bild. Regeringen vill inte stå upp för marknadsekonomin. Miljöpartiet, som av många framställs som ett parti mot marknadsekonomi, är en av dess varmaste förespråkare. Vi kan nå goda resultat med hjälp av gröna skatter och avgifter så att industrierna väljer miljörimliga tillverkningssätt och konsumenterna väljer varor som inte orsakar miljöförstöringar. Jag tycker att ni skall hålla er till sanningen, läsa vad vi skriver och sluta berätta sagor i betänkandena. Med hjälp av en grön, ansvarsfull marknadsekonomi och klok tillväxt kan vi bygga ett samhälle med barnen i centrum och med tanke på bästa möjliga livsmiljö för dem. Det är icke att visa mindre öppenhet mot världen. Det innebär inte att man minskar industriproduktionen. Det är ett fantastiskt påstående, och det är djupt okunnigt. Jag hade faktiskt väntat mig något väsentligt mycket bättre än att man dömer ut minskad materiell förbrukning och hushållning såsom en minskning av industriproduktionen, när man inom industrin under många år inte har gjort någonting annat än att försöka klara av sådana här problem.

Herr talman! Jag fick inte så mycket till svar av Roland Sundgren. Jag vill ägna mig åt fördelningspolitiken i kanske något mindre frågor. Låt oss diskutera skattereformen, Roland Sundgren, om vi nu skall tänka oss tillbaka till traditionen. Vänsterpartiets förslag till riksdagen om en satsning på 1,8 miljarder kronor till de pensionärer som har det sämst ställt avstyrks. Dessa pensionärer utsätts därmed på ålderdomen för en förnedring, som ni genom KBT, som kommunerna skall få bära huvudansvaret för, försöker rädda dem ifrån. Ni ställer inte heller upp på ett kommunpaket eller på att beskatta de högst betalda i samhället för att satsa på kommunernas viktiga delar, t.ex. Ni har väl inte hittills ställt er särskilt positiva till våra förslag om att inrätta 8 000 nya platser inom högskoleutbildningen. Ni har under en rad år avvisat vänsterpartiets förslag om en tekniskhumanistisk utbildning för vuxna. Som jag tidigare påpekade är kanske grunden för en utveckling av vår industri och vårt näringsliv att vi har välutbildade människor i arbetslivet. Man skulle också kunna ställa frågan: Hur skall ni klara av ungdomarnas arbetslöshet? Kommunerna nedrustas och har det väldigt svårt. De kanske inte ens har råd att inrätta beredskapsarbeten eller andra arbeten som i dag skulle kunna rädda ungdomarna från sysslolöshet eller från att framöver behöva leva på ett lågt kontantstöd. Vad skall vi, Roland Sundgren, nu göra åt ungdomsarbetslösheten? Vad finns det för åtgärder att vidta som gör att ungdomarna slipper vara arbetslösa, som gör att de har en plats på arbetsmarknaden? Vad har regeringen för förslag, och vilket ansvar tar man? Moderaterna har till årets riksdag föreslagit att skattetrycket skall sänkas med 1 % varje år under 90-talet och med 27,5 miljarder redan 1992. Jag vill upplysa om detta, eftersom ni, Roland Sundgren, under den här valperioden har övertagit en rad moderata förslag. Ni har genomfört nästan alla moderaternas önskemål. Det gäller förändringarna inom socialförsäkringen, och det gäller det ni har på gång rörande strejkböter. Ni stramar åt för kommunerna, och ni vidtar en rad åtgärder, exempelvis marginalskattesänkningen, som är gamla moderata krav. Kan vi, om ni klarar av att sitta kvar i regeringsställning, förvänta oss att ni också följer upp det moderata kravet på en sänkning av skattetrycket med 1 % varje år? Är det den vägen ni skall gå, eller vilken väg väljer ni i era försök att slå en gräns mot borgerligheten? Finns det en möjlighet för vänsterpartiet att i andra hand rösta på ett socialdemokratiskt förslag som är bättre än det borgerliga?

Herr talman! De tre minuterna räcker inte till för att svara på alla frågor. Jag skall börja i en annan ordning den här gången, så att jag också något kan kommentera det som Lars-Ove Hagberg har sagt. Många av de förslag som Lars-Ove Hagberg kommer med är mycket bra. Jag upplevde emellertid att han i sitt första anförande talade om att detta med tillväxt inte var så väldigt viktigt. Däremot finns det många förslag från vänsterpartiet, bl.a. i dess motioner, som mycket starkt skulle öka utgiftstrycket i den svenska ekonomin, inte minst för transfereringarna, och det är de utgifter som ökar mest. Jag kände inte riktigt igen Anne Wibbles beskrivning, att vi så definitivt säger nej till alla skattesänkningar. Det är bara det att vi för att kunna företa skattesänkningar ändå måste ha utgiftstrycket under kontroll. På den punkten finns det en hel del som man i framtiden kan få anledning att diskutera. Men vi föreslår också en mängd olika åtgärder för att effektivisera den offentliga sektorn, och det kanske skapar ett visst utrymme. Men åter till vpk! Det är kanske som Jörn Svensson säger, att det inte finns någon vettig människa som kan ta vänsterpartiets förslag på allvar. Jag tänker då på dess höjda-löner-sänkta-priser-syndrom. Det finns fortfarande kvar hos vänsterpartiet. Lars-Ove Hagberg sade att vi genomför moderata förslag.

Där har vi kanske, Lars-Ove Hagberg, en förklaring till att vi i det majoritetsläge som råder har varit tvungna att vända oss till de borgerliga partierna för att över huvud taget få majoritet i riksdagen för förslagen. Gunnar Björk förstod inte varför vi inte tidigare har lagt fram tillväxtpropositionen. Jag skulle kunna ställa samma fråga till Gunnar Björk: Varför lade ni inte fram den när ni hade regeringsmakten och då det var en kraftig sänkning av tillväxten? Det är en fråga som är lika klok.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att citera signaturen Kajenn i Svenska Dagbladet. Han skrev i förra veckan följande tänkvärda dagsvers: Emedan det är valår låter nu låtarna från politikernas pipor som om det fanns två mycket skilda skalor. Från ett håll handlar det om kris och knipor i täta flockar flyger stormens svalor -- emedan det är valår. Från andra sidan prisar man allt större glipor i molnens tak som föranleder jubelrop och galor -- emedan det är valår. Och själva objektiviteten sjunker i allt tyngre dvalor -- emedan det är valår. Herr talman! Så ser en vaken iakttagare på oss politiker. Kajenn är nog inte ensam om att med en viss skepsis lyssna tll vår förkunnelse. När vi nu i dag debatterar både stormens svalor och de allt större gliporna i molnens tak kan det vara anledning att göra några reflexioner kring det faktum att vi har så olika verklighetsbeskrivning, ett förhållande som är väl dokumenterat i finansutskottets betänkande. Jag frågar mig naturligtvis, från min horisont, hur det kan komma sig att oppositionens företrädare är så fångade i pessimism och svartsyn att de inte upptäcker de positiva dragen i den ekonomiska utvecklingen. En förklaring skulle kunna vara att oppositionen vill att det skall gå illa för Sverige för att det skall gå bra för oppositionen. Men den förklaringen är naturligtvis helt orimlig, herr talman. Jag utgår ifrån att ni som företrädare för oppositionen är lika angelägna som jag att det skall gå bra för Sverige, att ni gläds lika mycket som jag över varje ljusning i tillvaron. Vad kan då förklaringen vara? Såvitt jag kan förstå finns det i det här avseendet en avgörande skillnad mellan regeringen och oppositionen. Oppositionen ser på tillvaron genom backspegeln. Regeringen ser på tillvaron genom vindrutan; vi ser framåt. Backspegeln är utmärkt när man skall backa eller när man vill se vad man har passerat. Men det är livsfarligt att sitta och stirra i backspegeln när man skall köra framåt. I backspegeln ser man stormens svarta svalor. I vindrutan ser man allt större glipor i molnens tak. Jag har också sett stormens svalor, och jag har talat klarspråk om Sveriges ekonomiska problem. Jag sade i höstas att kostnadsutvecklingen var det stora hotet mot jobben och välfärden. Jag sade att det var blodigt allvar, att det var nödvändigt att hålla igen på de offentliga utgifterna och att det var nödvändigt att snabbt växla om från inflationslöner till reallöner. Jag har lagt fakta på bordet. Och regeringen har inte dragit sig för att vidta de åtgärder som är nödvändiga. Vi har verkligen inte gått den breda, lättsinniga vägen; vi har valt den smala vägen. Därför, herr talman, gör jag anspråk på att bli trodd, när jag nu säger att jag kan se en vändpunkt för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Låt mig peka på några viktiga förhållanden: Vi genomför nu en snabb och kraftfull kostnadsanpassning genom tillkomsten av stabiliseringsavtalet. Hittills har avtal träffats för ca 700 000 anställda, bl.a. för kommunalarbetare, för arbetsledare och för typografer. Förhandlingar pågår nu på bred front, och den här veckan kan vi räkna med uppgörelser på flera viktiga avtalsområden. Vi har vidare fått en nedgång i oljepriserna som bidrar till att sänka produktionskostnaderna och som ger en stimulans till internationell handel. Vi räknar med att nedgången från kalkylerade 27 dollar till dagens ca 18--20 dollar innebär att inflationen sänks med en halv procentenhet och att handelsbalansen förbättras med 6 miljarder kronor. Vi har de senaste månaderna kunnat registrera en rejäl nedgång i räntorna. Sedan årsskiftet har För ett hushåll med normala villalån betyder det en lättnad på 600--700 kronor per månad. Vi kan nu se en radikal nedväxling av takten i prisstegringarna för resten av året. fr.o.m. mars och fram till årets slut stannar prisstegringarna på strax under 3 %. Den snabba kostnadsanpassningen bör betyda att vi kan börja återvinna konkurrenskraft gentemot omvärlden redan under det här året. Vi börjar få tydliga uttryck för en ökad tilltro till Sverige som industriland. Volvos koncernchef Christer Zetterberg sade nyligen att förutsättningarna för att bedriva industriell verksamhet i Sverige har förbättrats och att Volvo nu ser sin konkurrensförmåga sakta bli bättre. Vi har också ett annat mönster i konjunkturutvecklingen än vad som varit fallet tidigare. Lagercykeln är annorlunda. Företagen producerar inte för lager i samma omfattning som tidigare. Det är förklaringen till att nedgången har varit så brant. Det bör i sin tur leda till att uppgången kommer snabbare och med större styrka. Till detta vill jag lägga några uppgifter om de internationella bedömningarna av den ekonomiska utvecklingen. Den osäkerhet som präglat världsekonomin och omgett den internationella utvecklingen har nu väsentligt minskat. Kriget är slut, och detta kommer att få en rad positiva effekter på världsekonomin. De lägre oljepriserna stärker tillväxten och dämpar inflationen ytterligare. Hushåll och företag blir mer benägna till konsumtion och till investeringar. Den återuppbyggnad som nu blir nödvändig ger viktiga stimulanseffekter på andra länders ekonomier. Min slutsats är att vi bör kunna se en vändpunkt under det här året när det gäller industriproduktion och totalproduktion. Nästa år bör kunna bli ett år med återvunnen tillväxt. Men detta förutsätter att vi håller fast vid den ekonomiska politikens inriktning. Det finns mycket som är positivt i framtidsbilden. Men även om vi nu kan se mer optimistiskt på framtiden än för ett halvår sedan, så kommer vi att ha stora påfrestningar på arbetsmarknaden. Visserligen är arbetslösheten låg i Sverige i ett internationellt perspektiv -- för närvarande 2,3 %. I Västtyskland och Storbritannien är den nästan tre gånger så hög, 6,4 %, och i Danmark är den fyra gånger så hög, 9,7 %. Med den uppgång som redan skett och de varsel som nu föreligger så finns det skäl för ytterligare insatser för att bekämpa arbetslösheten. Det finns en del som ser arbetslösheten som ett medel i den ekonomiska politiken och som betraktar en hög arbetslöshet som något oundvikligt. Bengt Westerberg sade i budgetdebatten i januari att en arbetslöshet på 4 % kan man inte göra något åt. Ja, det är väl ett besked om vad som skulle ske med en borgerlig politik. Men det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Vår strategi mot arbetslösheten innehåller följande: -- Stabiliseringsavtalet är den första försvarslinjen för den fulla sysselsättningen -- vi skall klara kostnadskrisen och återvinna konkurrenskraften. -- En stram och ansvarsfull finanspolitik skall bidra till att varaktigt pressa ned inflationen och därmed hävda välfärd och trygghet. Åtgärderna för att stimulera investeringar i näringslivet, frisläppet av investeringsfonderna och satsningen på infrastruktur skall bidra till att sätta fart på Sverige, att stimulera tillväxten. -- Vi satsar hårt -- och långsiktigt -- på utbildningen. Det gäller såväl högskola, som gymnasieskola och arbetsmarknadsutbildning. -- Vi skall hävda arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken. AMS har nu möjlighet att snabbt öka insatserna, framför allt på utbildningsområdet, och så sker också. Sedan årsskiftet har AMS ökat utbildningsinsatserna till över 50 000, en ökning med 10 000. -- Det är särskilt viktigt att ungdomar snabbt kommer in i arbete och att långtidsarbetslösheten effektivt förhindras. Det behövs många fler inskolningsplatser både i företag och kommuner -- pengarna finns, det behövs fler lokala insatser. När det är lågkonjunktur på arbetsmarknaden skall det vara högkonjunktur i utbildningen. Insatserna skall göra nytta på kort sikt, men de skall också verka på lång sikt för att möta behovet av yrkeskunnande och kompetens under 90-talet. Syftet är att både bekämpa både arbetslöshet och inflation. Det är nu dags att gå vidare och vidga insatserna både för dem som är i arbete och för dem som står utan arbete. Det kan ske genom rejäla erbjudanden om utbildning och kompetensutveckling för dem som redan har ett jobb. Därmed kan vi skapa öppningar i form av utbildningsvikariat för dem som för tillfället står utan arbete. Det finns hundratusentals människor som under de senaste årens goda konjunktur inte har fått chansen att bygga på sin kompetens. Det har inte funnits tid, när hjulen har rullat för fullt. Det finns starka och väl motiverade fackliga krav på insatser för dem. Det handlar både om breda allmänkunskaper och direkt yrkeskunnande. Om vi kan finna bra former för att nu tillgodose dessa behov, då kan vi också snabbare ge arbete till dem som står utan arbete. Därför har arbetsmarknadsministern och jag gett våra medarbetare i uppdrag att arbeta fram förslag till åtgärder av det här slaget. Vi vet att det finns ett intresse från enskilda löntagare, och vi vet att det finns ett starkt intresse från de fackliga organisationerna. Men det krävs också ett rejält gensvar icke minst från de privata arbetsgivarna för att man skall klara det här. Innan regeringen fattar beslut, kommer arbetsmarknadsministern att ha överläggningar med parterna på arbetsmarknaden om hur ett sådant system med kompetensutveckling och utbildningsvikariat skall kunna fungera så att det blir bra för löntagarna och bra för företagen. När det gäller finansieringen så menar jag att vi på det här sättet kan skapa ett alternativ till passivt kontantstöd, och i detta ligger en bättre hushållning med de pengar som arbetsmarknadspolitiken kostar. Till detta har vi för avsikt att återkomma i kompletteringspropositionen, men det kan finnas anledning att på försök pröva detta redan under våren i de län som har den mest ansträngda arbetsmarknaden. På det här sättet kan arbetsmarknadspolitiken ge något mycket positivt både för dem som är i arbete och för dem som nu står utan jobb. Herr talman! Dagens debatt handlar inte bara om regeringens ekonomiska politik. Den handlar också om oppositionens alternativ. Om detta alternativ kan man ju fatta sig kort: det finns inget alternativ, det finns bara löften, som mest består av luft. Här finns tre partier som gör anspråk på regeringsmakten, men som inte ens i det bekväma läge som oppositionsbänkarna utgör kan åstadkomma ett sammanhängande alternativ. Hur skulle ni klara er i den hårda verklighet som regerandet utgör? Dagens Industri skrev för en tid sedan att er politik inte duger att regera på, ja den duger inte ens att gå till val på. Förhandlingarna i finansutskottet har på intet sätt ändrat på den bilden. Vad ni erbjuder är en såpbubbla som skimrar av löften om sänkta skatter och ökade anslag, en bubbla som brister så snart någon försöker fånga den. Genom dessa luftiga löften skapar ni ett underläge på 50 miljarder för en finansminister i en eventuell borgerlig regering. En borgerlig regering har inte råd att starta på det sättet i höst, skrev Dagens Nyheter i ett anfall av klarsyn, eftersom en sådan politik skulle påminna marknaden om gamla synder. Vad Dagens Nyheter säger kan tolkas på två sätt: antingen att DN ber högre makter att bevara Sverige för en borgerlig regering, eller att era löften inget annat är än såpbubblor, som kommer att spricka inför regerandets hårda verklighet. Jag skulle i detta sammanhang vilja citera en person, som verkligen vet vad det handlar om, Ulf Adelsohn. I DN den 4 mars skrev han så här: ''Tänk er en riksdag sammansatt som de senaste opinionsundersökningarna angett med cirka 25 procent moderater och fyra jämnstarka borgerliga partier på mellan 4 och 11 procent. Vilken regering kan bildas på ett sådant regeringsunderlag och hur länge kan den överleva?'' Herr talman! Jag skall göra allt för att oppositionen skall besparas de problem som det skulle innebära och den risk som det innebär för landets ekonomi. När oppositionen nu är väl samlad här i dag för att redovisa sin stora splittring skulle jag vilja ställa några frågor till de tre borgerliga språkrören. Jag förstår att det har varit hårda och ansträngande förhandlingar mellan de tre borgerliga partierna om den ekonomiska politiken. Folkpartiet har nu verkligen etablerat sig som ett stödparti. Vi som ser det utifrån kan se att det är moderaterna som styr och ställer och förhandlar. Mot denna bakgrund vill jag fråga Anne Wibble hur långt subordineringen har gått. Kan vi nu uppfatta Lars Tobissons uttalanden också som folkpartiets uttalanden när det gäller så viktiga delar av den ekonomiska politiken som skatterna, familjestödet, biståndsanslagen och försvarskostnaderna? Var slutar folkpartiet och hur allomfattande är numera moderaterna? Sedan vill jag vända mig till Gunnar Björk med en fråga. I tidningarna ser jag att Gunnar Björk har spenderat mycket tid på förhandlingarna med Lars Jag skulle vilja veta vilka framsteg som Gunnar Björk har gjort i fråga om fördelningspolitiken. Fick centern någon förståelse för fördelningspolitiken i dessa diskussioner? Fick ni gehör för några initiativ när det gäller att skapa ett bättre arbetsliv? Lyckades Gunnar Björk förhandla bort moderaternas planer på att slå sönder Arbetslivsfonden, som är vårt gemensamma projekt för att stimulera utvecklingen i arbetslivet? Gav förhandlingarna stora förhoppningar om en rättvis fördelningspolitik inför det regeringssamarbete som ni så hett åstundar, eller är det kanske så, Gunnar Björk, att också centern är på väg att ansluta sig till den moderata fördelningspolitiken? Till Lars Tobisson vill jag säga följande: Ni har visserligen inte kunnat enas om riktlijerna för den ekonomiska politiken, och ni har inte kunnat enas om budgetpolitiken. Ni står i dag mycket tomhänta. Som uttryck för Lars Tobissons förmåga att föra förhandlingar till resultat är det en intressant uppvisning. Men finns det något som ni inte vill redovisa här i riksdagen? Finns det en hemlig uppgörelse, en pactum turpe? Min fråga är föranledd av det enkla faktum att ni i er gemensamma DN-artikel har sagt att man måste räkna in de tre borgerliga partiernas samtliga besparingsförslag för att kunna bedöma i vilket underläge en eventuell borgerlig finansminister skulle hamna. Betyder det, Lars Tobisson, att folkpartiet har accepterat era förslag om nedskärningar i u-hjälpen? Har folkpartiet accepterat era förslag om att urholka barnbidragen vid nästa årsskifte? Om inte Lars Tobisson kan ge besked på den punkten, kvarstår min beskrivning av det lättsinne som präglar det borgerliga alternativet. Då är det er löftespolitik som är det verkliga hotet mot den återhämtning som nu är möjlig. Ni ser i backspegeln när ni skall framåt. Med en sådan ledning och en sådan politik skulle stormens svalor snart ersätta gliporna i molnen.